Fru talman! Gudrun Schyman sade att det är viktigt med hederlighet i politiken. Jag tror det var i meningen efter det att Gudrun Schyman hade påstått att den svenska alliansfriheten är förlorad om vi går med i EU. Jag vill på det bestämdaste slå fast att jag är en övertygad anhängare av svensk alliansfrihet. Jag har alltid varit det. Jag har argumenterat för det här i kammaren och i andra sammanhang. Jag är samtidigt anhängare av ett svenskt medlemskap. Jag protesterar mot Gudrun Schymans påstående att vi förlorar alliansfriheten om vi går med i EU. Det är en sak som vi bestämmer själva. Gudrun Schyman vet att vi kommer att kunna göra det i fortsättningen. Jag har fått ganska många frågor. Jag ställde en till Gudrun Schyman: Varför har Vänsterpartiet varit emot samtliga Europaprojekt - t.o.m. EES-avtalet - under efterkrigstiden, för att sedan i efterhand acceptera det? Det är en bra fråga i dag också. Jag tycker att Gudrun Schyman skall säga att finns inte hos medlemmarna i Vänsterpartiet någon sorts inställning som från början är negativ till internationellt samarbete, och att skulle inte det ha fått väldigt allvarliga konsekvenser för Sverige som nation om det hade fått styra vårt lands utveckling? Sedan är faktiskt för mig inte bara freden i Europa som jag tog upp som första argument, utan också arbetslösheten, möjligheten att bekämpa arbetslösheten, oerhört viktig och avgörande. Jag har suttit som statsminister i det här landet, och vi gick tvärs mot utvecklingen i Europa och lyckades hålla nere arbetslösheten. Men jag upplevde också hur det blev svårare och svårare med hänsyn till marknadskrafternas agerande - hur vi politiker riskerar att ständigt hamna i underläge - därför att vi reagerade nation för nation, medan kapitalet och marknadskrafterna rörde sig fritt.

Det är alltså inte bara så att vi har trott på möjligheten. Vi har utformat konkret hur den politiken skall bedrivas. Jag tror att det är oerhört viktigt för Europas demokrati att vi bekämpar inte bara högerkrafterna utan också den arbetslöshet som annars kan bli en av högerkrafternas starkaste argument.

Fru talman! När det gäller ekonomi, arbetslöshet och EU slåss den nya regeringen och den gamla regeringen litet grand med varandra. Men i själva verket har ni varit väldigt överens. När Ingvar Carlsson nu ojar sig över marknadens aktörer och de fria marknadskrafterna skall man vara väldigt klar över att det var under Ingvar Carlssons regering som alla spelregler monterades ned. Dessutom var ni överens om kronans knytning till ecun. Ni var överens om en underfinansierad skattereform. Ni var överens om EES-avtal och medlemskap. Det intressanta är att vid varje steg som ni har tagit mot ett svenskt medlemskap i EU har ni sagt att nu skall ekonomin fixa sig och med ett EES avtal skall det bli bättre ekonomi. Medlemskapsansökan kom i ett krispaket - nu skall det bli bättre för svensk ekonomi, hette det, och med kronans knytning till ecun skall det nu bli bättre för den svenska ekonomin. Vi skall vara väldigt glada för att vi inte fortsätter att knyta kronan till ecun. Det hade i alla fall inte varit roligt att vara småföretagare i Sverige i så fall. Nu kommer samma naiva trosvisshet. Bara vi blir medlemmar i EU skall ekonomin fixa sig. Förutsättningarna skall bli mycket bättre. Men det har vi hört gång efter gång efter gång. Det stämmer inte. Ingvar Carlsson inledde med att säga att det som kännetecknar ett civiliserat samhälle är fria val, där arbetare och direktörer kan rösta. Det är riktigt. Jag har hört uttrycket civiliserat samhälle en gång förut från Ingvar Carlsson. Då gällde det att det i ett civiliserat samhälle inte finns någon kärnkraft. Men det blev ingen avveckling. I ett civiliserat samhälle kanske också skall gälla att man följer de valresultat och de löften man har gett. I samband med folkomröstningen om kärnkraft lovade Socialdemokraterna tillsammans med Folkpartiet att åtgärder skulle vidtas för att styra elkonsumtionen så att direktverkande elvärme förhindrades. Har ni gjort det? När det gäller Linje 2 stod det på baksidan att kärnkraftverk skall ägas av stat och kommun för att underlätta avvecklingen. Vad är det ni gör? Ni accepterar ju en utförsäljning av kärnkraften till bl.a. Preussen Elektra, därför att man inte får diskriminera något EU-företag. Ni svek folkomröstningen om kärnkraft för att kunna klara oss in i EU. Det är vad det handlar om. Ekonomin blir inte bättre vid ett svenskt medlemskap i EU. Och varifrån skall medlemsavgiften tas?

Fru talman! Birger Schlaug fällde i sin inledning ett uttalande som, om jag hörde rätt, gick ut på att Sverige skulle mista sin frihet som självständig nation om vi blev medlemmar av den europeiska unionen. Även på denna punkt måste jag uttala en kraftig protest, inte bara mot överdrifter, utan mot allvarliga felaktigheter i debatten. Det är också kränkande mot ett grannland som Danmark, eller länder som Nederländerna, Belgien, Irland för att ta några exempel. Skulle inte detta vara självständiga nationer som har sin frihet i behåll? Jag vill också allvarligt reagera mot påståendet om narkotikan, att man som medlem av Europeiska unionen inte skulle ha rätt att bestämma och driva sin egen narkotikapolitik. Kommissionen har t.ex. precis den uppfattning som vi har här i Sveriges riksdag. Zürich i Schweiz, som inte alls är medlem i Europeiska unionen, som inte ens har ett EES-avtal, har några av de mest långtgående friheter och liberaliseringar som vi i dag upplever. Använd inte de argumenten! Jag tror faktiskt att det skadar nej-sidan. Vi i de nordiska socialdemokratiska partierna har skrivit till de grupper på kontinenten som driver den här linjen och redovisat vår uppfattning. Vi har sagt ifrån att det är en mycket farlig linje som de driver. Jag tycker att det är märkligt att partier som ligger till vänster och miljöpartier, som ute i Europa brukar tro på möjligheterna inom den europeiska unionen, i Sverige inte tror på dem, inte tror på politikens möjligheter. Jag är förvånad över den pessimism som präglar bl.a. Miljöpartiets inlägg när det gäller Europapolitiken. Jag för min del upplever att ni ena minuten tror att politiken har sådana fantastiska möjligheter här hemma och kan påverka allt. I nästa minut tror ni inte alls på politikens möjligheter, när det gäller Europa. Ni hävdar att vi tappar så mycket av suveräniteten om vi går med i Europeiska unionen. Det är klart att vi tappar en del av suveräniteten. Men en demokrati som ger inflytande över en tilltagande maktlöshet vill jag påstå är en demokrati i gungning.

Fru talman! Jag konstaterar att jag fortfarande inte har fått svar på varför man inte följde folkomröstningens resultat om kärnkraft och det som Jag har inte heller fått svar på varifrån pengarna till medlemsavgiften skall komma. Staten skall betala Göran Persson har antytt att man skall höja arbetsgivaravgifterna för produktionen. Det blir inte lätt för produktionen, när ett EU-medlemskap samtidigt innebär en gemensam el-börs, så att elpriserna kommer att fördubblas för industrin. Är det så vi skall skapa fler jobb i Sverige? Varifrån skall pengarna tas i realiteten? Skall ni samköra med Folkpartiet, höja momsen på mat, eller vad är det fråga om? När det gäller narkotikapolitiken pågår det faktiskt en mycket intensiv propaganda och kamp för att legalisera många olika narkotiska preparat inom EU. Det var mycket nära att det i EU-parlamentet blev ett ja för legalisering. Att vifta undan det på det här sättet och säga att man som statsminister inte tänker acceptera det har inte med saken att göra. En politisk union av EU:s karaktär medför att det inte spelar någon roll vad Ingvar Carlsson tycker och tänker i den frågan. När det gäller regeringsförklaringen och det globala perspektivet är en målsättning för den här regeringen att Sverige skall komma med i säkerhetsrådet. Björn Eriksson blev chef för Interpol, inte tack vare att Sverige var medlem i EU, utan tack vare stöd från mängder av länder utanför EU, i Afrika och Sydamerika. Är det någon som tror att man släpper in Sverige i säkerhetsrådet om vi är medlemmar i EU när vi efter Maastrichtfördraget måste göra följande: Medlemsstaterna skall aktivt och förbehållslöst stödja unionens utrikes och säkerhetspolitik i en anda av lojalitet och ömsesidig solidaritet. De skall - dvs. Sverige i det säkerhetsråd Ingvar Carlsson vill ha in oss i - avstå från varje handling som strider mot unionens intressen eller kan minska dess effektivitet. Tror Ingvar Carlsson att Sverige blir medlem i säkerhetsrådet om Sverige blir medlem i Europeiska unionen? Det tror inte jag, och jag tror inte att någon annan heller tror att vi, eftersom Sverige inte har en egen röst i FN, kan säga vad vi själva tycker och vad vi själva beslutar i den här kammaren. Varifrån kommer avgiften till EU - 20 miljarder kronor? Ni vill skära 1,2 miljarder genom att införa en karensdag för vård av sjukt barn. Var tar ni 20 miljarder?

Fru talman! Birger Schlaug fortsätter att vara mycket slarvig med sin argumentation. Han säger: Skulle Sverige kunna bli medlem av Förenta nationernas säkerhetsråd om vi är medlemmar av EU? Nu är det faktiskt så, Birger Schlaug, att för 1995 och 1996 kommer Tyskland och Italien att vara medlemmar av säkerhetsrådet. Jag inbillar mig faktiskt, utan att blåsa upp mig som svensk, att vi med vårt internationella engagemang har väl så goda möjligheter som Italien att bli medlemmar. Men det visar hur orimligt påståendet är att ett medlemskap i Europeiska unionen skulle förhindra oss att bli medlemmar i säkerhetsrådet. Sedan vill jag faktiskt säga följande om narkotika. Sverige beslutar självt om sin narkotikapolitik. I den proposition om medlemskap i EU som vi skall behandla om folket säger ja i omröstningen den 13 november beskrivs detta mycket tydligt. Jag citerar från s. 426: "Identitetskontroller av personer vid inre gräns behålles till dess att ett beslut fattats på svensk sida om avveckling av dem. Ett sådant beslut är beroende av att effektiva s.k. kompensatoriska åtgärder införs i EU och i Sverige." Det finns inget i Romfördraget, inget i Enhetsakten och inget i Maastrichtavtalet som ålägger oss i Sverige att liberalisera vårt narkotikaskydd. Detta är en svensk fråga. Till slut vill jag komma till kostnaderna för ett medlemskap. Det är riktigt att vi socialdemokrater har sagt att medlemskapet inte skall betalas genom att skära ned på välfärden. Även på den punkten sade vi redan före valet att vi anser att produktionen skall betala det. Jag vill påminna om att 1 % högre ränta innebär en ökad kostnad på 10 miljarder kronor och att 1 % lägre arbetslöshet innebär en besparing på 10 miljarder kronor. Bara en liten positiv effekt av ett medlemskap innebär alltså en finansiering av hela medlemsavgiften. Men eftersom vi på ja-sidan så ofta får frågor från Miljöpartiet de gröna om hur vi tänker finansiera det hela vore det rimligt att ni på nej-sidan någon gång talade om hur ni skall klara de påfrestningar som det innebär ekonomiskt att stå utanför.

Fru talman! Man behöver inte syssla länge med svensk politik förrän man får helt klart för sig att Socialdemokraterna har problemformuleringsmonopol och bestämmer vad som är rätt och korrekt och vad som är orätt och mindre korrekt. Det är precis det som framgår av När den tidigare regeringen gjorde besparingar, nedskärningar eller vad vi nu vill kalla det, var det ohederligt, felaktigt, brutalt och naturligtvis nyliberalt. Det märkliga är dock att i slutet av augusti ställde sig Ingvar Carlsson bakom dessa besparingar, dessa brutala och nyliberala besparingarna. Jag har inte heller märkt att han har upphävt det ställningstagandet. Men de besparingar som nu kommer har ingenting med brutalitet att göra. De är i stället hedervärda, ärliga, ansvarsfulla och nödvändiga. De raserar absolut ingenting för någon. I sitt tal säger Ingvar Carlsson: "Vi begär fullmakt av svenska folket att under valperioden vidta de ytterligare åtgärder som kan krävas för att rädda Sveriges ekonomi." I samma tal säger han: "Väljarna visste vad en röst på Socialdemokraterna skulle innebära." Men det visste de väl inte, när det begärs fullmakt om sådant som ingen av oss vet något om. Vad man däremot kan ana är att väljarna förespeglades att allt skulle bli vid det gamla. Mycket längre har vi inte kommit i dag heller, när vi debatterat om regeringsförklaringen. Vi har inte fått klarhet i vad som kommer att drabba svenska folket. Fru talman! I Socialdemokraternas valmanifest står det: "Tankarna att lösa arbetslöshetsproblemen med ett återtåg till pig och tjänarsamhället har fått ett rejält bakslag." Jag skulle vilja veta vem som har hyst sådana tankar. Jag frågar ärligt. Det socialdemokratiska ungdomsförbundet har ju tillvitat kds och mig den typen av åsikter, både på affischer, i broschyrer och i annan propaganda. Jag vill veta vem som åsyftas på denna punkt. Jag vet också att Ingvar Carlsson och Socialdemokraterna under valrörelsen avgivit löftet att ungdomar inte skall behöva gå arbetslösa mer än hundra dagar. Det vore i det sammanhanget intressant att få veta vilken lön och vilka arbetsuppgifter de skall få efter dessa hundra dagar. Det kan väl inte handla om annat än helt reglementsenliga löner och helt riktiga jobb, såvitt jag förstår.

Fru talman! Alf Svensson har imponerande snabbt ställt om från regeringsbänken till oppositionsbänken. Han ställer mängder av frågor här i dag. Men ni kristdemokrater kan ju inte komma ifrån ert medansvar för de tre år som ledde till att Sverige fick en fördubbling av statsskulden och att Sverige fick en arbetslöshet som är den högsta sedan 30-talet. Alf Svensson, ni kan inte heller komma ifrån den förda fördelningspolitiken. Problemet var ju inte att det gjordes besparingar som drabbade grupper som hade det mycket svårt utan att det dessutom infördes lättnader för dem som hade det allra bäst ställt i samhället. Det var ju det som ledde till att vi i Sverige fick snabbt ökande sociala och ekonomiska skillnader. När vi nu har fått denna fördubblade statsskuld är det självklart att kraftfulla besparingar måste vidtas. Då finns som en första självklar åtgärd indragningen av vårdnadsbidraget. Hur skall man kunna motivera att en ny utgift, en ny reform, införs, samtidigt som vi så sent som i dag får bekräftat att de gamla i samhället inte ens får den allra viktigaste vården och omsorgen? Jag tror att våra äldre och sjuka, som i valet fick så långtgående besked från kds, känner sig mycket svikna när kds anser sig ha råd att satsa på en ny utgift, en ny kostnad men inte levererar de ökade insatser för sjukvården som kds utlovat. Kds skulle ju slå vakt om sjukvården och äldreomsorgen. Kds är i stället med på kraftiga nedskärningar. Det är den brist på konsekvens som jag tycker är mycket besvärande för kds. Så kommer jag till pigdebatten. För mig är det också en mycket svårförklarlig politik, när man anser sig ha råd att införa avdragsrätt för människor som har det relativt bra, detta för de skall få hjälp med att sköta sina hem. Samtidigt avskedas en del människor som arbetar på våra sjukhus eller så får de sin arbetsbörda mycket kraftigt ökad. Det är naturligtvis trevligt för dem som är friska och arbetsföra att få hjälp i hemmet och dessutom få avdragsrätt för det. Men det kan inte vara en rimlig fördelning att generöst öka på sådana områden. Tänk om vederbörande blir sjuk! Jag tror att han eller hon då vill att man i stället satsar sådana resurser inom vård och omsorg.
Fru talman! Min fråga till Ingvar Carlsson var: Jag kan ha respekt för att Ingvar Carlsson inte gillar den typen av förslag som fanns i den Vinellska utredningen. Men vilket parti var det som avsågs? Jag ställde den frågan av den speciella anledning som här motiverades. Ingvar Carlsson, som ju har slutordet i varenda debattrunda. Tror inte Ingvar Carlsson att det kommer att innebära några påfrestningar för kommunerna när man drar in vårdnadsbidraget? Tror inte Ingvar Carlsson att barnomsorgslagen kommer att innebär att en del av dem som blir av med vårdnadsbidraget vänder sig till kommunen med begäran om en dagisplats? Tror verkligen Ingvar Carlsson att varenda krona som vårdnadsbidraget kostar för att få valfrihet och för att få rättvisa för de sämst ställda går att spara in? Om det nu skulle vara så, att det skulle utgöra en besparing - låt oss utgå från denna naturligtvis helt orimliga hypotes - undrar jag om dessa pengar i kommunerna skall satsas på de gamla? Ingvar Carlsson drog ju in deras situation i sammanhanget. Han sade att vi så sent som i dag får veta att vi inte har de resurser som behövs inom vården. Skall resurserna då dit? Ingvar Carlsson gör ju här gällande att vi i kds skulle ha betett oss så förfärligt när det gäller vården. Ingvar Carlsson får ju då pengar att satsa. Så har det ju låtit under valrörelsen. Är pengarna forfarande avsedda för en sådan satsning? Låt mig erinra Ingvar Carlsson om att det inte är så få gånger som jag läst analyser i tidskriften Tiden, socialdemokraternas egen tidskrift. I den tidskriften säger analytiker - det är inga dåliga analytiker - att under 80-talet, under den tidigare socialdemokratiska regeringen, intresserade man sig för mycket för fördelningspolitiken och för litet för om vi hade något att fördela. Att ha en önskan att fördela är ju inte svårt. Den har jag också. Men vad finns det att fördela? Glöm inte heller hur ekonomin var när den överlämnades vid regeringsskiftet 1991. Det verkar som Ingvar Carlsson tror, även om jag vet att han inte gör det, att allt elände regnade ned över Sverige valnatten 1991.Ekonomin mådde faktiskt inte helt väl då. 1 000 personer blev arbetslösa varje dag i slutet av Ingvar Carlssons regeringsperiod 1991. Kurvorna pekade sannerligen inte uppåt då. Känn en viss tillfredsställelse över att de gör det nu!

Fru talman! Det är riktigt att en internationell lågkonjunktur kom i början på 1991 som dessutom blev värre än vad de flesta hade förutspått. Så långt är vi överens, Alf Svensson. Det jag kritiserar regeringen för är att man, för första gången på många årtionden, inte bedrev en aktiv konjunkturpolitik för att möta den konjunkturnedgången och att man med sin politik fördjupade lågkonjunkturen och medverkade till att arbetslösheten blev högre än den annars hade behövt bli. Jag vill erinra om att den öppna arbetslösheten 1991 var 3 %. I dag är den 8 %. Statsskulden har fördubblats. Kronans värde har fallit med drygt en fjärdedel. Det kan ändå inte den avgångna regeringen avsvära sig sitt ansvar för. Man kan inte heller säga att alla kurvor nu pekar åt rätt håll. Om det vore så skulle ingen vara gladare än jag, Alf Svensson. Men vi vet i själva verket att läget i landet är utomordentligt allvarligt på de avgörande punkterna, dvs. arbetslösheten, statsskulden och räntorna. Låt oss stanna ett ögonblick vid frågan varför vi vill skära i vårdnadsbidraget och en lång rad andra utgifter. Jo, det beror på att vi måste både spara och arbeta oss ur krisen, Alf Svensson. Det går inte med det ena eller det andra. Om vi inte sparar får vi inte ner räntorna och inte fart på investeringarna, och då vågar inte de enskilda konsumera. Därför lägger vi fram de här sparförslagen. Men vi måste också ha ett stöd för tillväxten. Exportindustrin går ju väldigt bra, medan hemmamarknaden är väldigt svag. Därför måste det föras en politik som stimulerar framför allt produktion och ökad sysselsättning inom näringslivet. Det är därför som vi lägger fram de här förslagen. Det är därför som jag har kallat ett särskilt näringslivsråd för de större företagen och deras insatser också inom den statliga sektorn. Det är också därför som vi kommer att ha en särskild grupp med småföretagarna. Vi vill utveckla politiken och göra den bättre. Jag hoppas också att vi tillsammans här i riksdagen skall kunna göra något åt den ekonomiska brottsligheten, som kds har tagit upp och som vi är intresserade av. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi klarar av det. Till slut, fru talman, vill jag säga något om kommunerna. Vi har lagt fram förslag för att ytterligare människor inte skall avskedas inom den gemensamma sektorn. Regeringen anslöt sig till den uppfattningen. Jag tror att den bästa insats som vi kan göra för kommunerna dessutom är att bekämpa arbetslösheten.

Fru talman! Ingvar Carlsson bekräftar i sitt anförande att också han anser att det är på motståndet mot förändringar i kommunerna som Socialdemokraterna i hög grad har vunnit valet. Jag fick också ett intryck av att kommunerna och landstingen nu skall befrias från det förändringstryck som vi av ideologiska skäl har utsatt dem för under de här åren. Så långt är väl allting okej; det överensstämmer ganska väl med det som fru talmannen i en tidigare skepnad och andra ledande socialdemokrater har framfört under valrörelsen. Men när Ingvar Carlsson sedan säger att Socialdemokraterna också har gett raka men kärva besked har det inte alls gett svaret på frågan hur den kommunala expansionen skall finansieras. Det ni har gett besked om är hur man skall sanera statsfinanserna, och ni har begärt ett öppet mandat när det gäller just denna fråga, hur man skall klara det om det blir värre än vad ni trodde när ni lade fram Frågan hur man skall finansiera den kommunala expansionen har vi bara fått mycket svävande besked om, nämligen att man skall skära på transfereringar. Ingvar Carlsson har sagt att det är pensioner, pensionärer och barnfamiljer som skall betala. Då återstår ändå den fråga som nu inte är besvarad. Nu säger Ingvar Carlsson i kommuner och landsting: Gå på! Fortsätt att expandera! Förändringstrycket skall lätta. Han utlovar därmed i praktiken statliga bidrag för att betala denna expansion. Då är min fråga: På vilket sätt kommer barnfamiljer och pensionärer att få betala den här socialdemokratiska politiken? Där har Ingvar Carlsson inte varit konkret under valrörelsen och inte i dag heller. Jag hoppas att det kommer besked nu. Ingvar Carlsson säger att det som småföretagen vill ha är ökad efterfrågan och sänkt realränta. Ja, det är självklart. De ingredienserna har också ingått i vår politik för de mindre företagen. Vi har haft ambitionen att föra en finanspolitik som skall kunna pressa ner räntan. Vi lyckades ganska bra med det tills de socialdemokratiska opinionssiffrorna sköt i höjden och räntorna med dem. Det räcker inte. Vi hade en hög efterfrågan och låga realräntor i slutet på 80-talet, men den expansion vi då fick stod på alldeles för svag grund. Då expanderade företagen med hjälp av lån, precis som hushållen, och hamnade i en prekär situation, som gjorde att de var sårbara när lågkonjunkturen slog till. Om man skall få en hållbar, långsiktig expansion är det viktigt att det sker med mycket större insats av eget kapital. Det är därför vi har föreslagit skatteförändringar, bl.a. för att skapa förutsättningar för en sådan expansion i småföretagen. Där har vi vidtagit åtgärder som ni nu vill ta tillbaka. Ingvar Carlsson nämner nu småföretagen gång på gång, men det är ett faktum att han glömde bort dem i regeringsförklaringen. Han glömde också bort dem i det skrivna anförandet i dag, och han lade till dem mellan raderna - han kom plötsligt på att de också var viktiga. Detta att småföretagen ständigt glöms bort är symtomatiskt för Socialdemokraternas sätt att tänka.

Herr talman! Tänk om det är så enkelt, Bengt Westerberg, att småföretagen är en självklarhet för socialdemokrater och därför inte nämndes! Det står för övrigt i dagens morgontidningar att vi skall tillsätta en småföretagargrupp, så även där fanns de med. Bengt Westerberg talade om att det skulle ha varit bra med en gest i mitt inledningsanförande. Jag tycker att den fanns där, ganska tydligt uttalad. Däremot handlade de gester som Bengt Westerberg räknade upp om att öka de ekonomiska påfrestningarna för landet. Jag tror att det blir väldigt svårt, t.o.m. farligt, om vi skulle träffa kompromisserna från den utgångspunkten. Det är inte så att vi socialdemokrater är mot förändringar i kommunerna - tvärtom. Det är ofta socialdemokratiska kommunala företrädare som leder det förändringsarbetet. Men det är en väldig skillnad mellan att privatisera, och låta marknadskrafterna ta över det som den gemensamma sektorn har ett ansvar för, och att förändra. Vi anser att samhället skall ha det grundläggande ansvaret för viktiga verksamheter som skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Det har visat sig att man inte bara är bättre på att klara de behov som finns, utan det blir faktiskt oftast också billigare och rationellare om samhället har ansvaret. Bengt Westerberg klagade i sin inledning på att varken övriga socialdemokrater eller jag skulle ha klargjort vår inställning till kommunernas ekonomi. Just i den diskussion som vi hade inför Veckans Affärer talade Bengt Westerberg och jag om den frågan. Jag redovisade vad som var vår uppfattning, nämligen att vi inte kan utlova några nya statsbidrag för att öka den reala tillväxten. Jag redovisade vad vår partikongress har sagt och vad jag sade i valrörelsen, nämligen att vi hellre drar ner på transfereringarna än på verksamheten om vi inte tillräckligt snabbt och effektivt kan vända konjunkturen, få ner arbetslösheten och få fart på tillväxten. I det läget kan det bli nödvändigt att överföra resurser från staten till kommunerna. Men jämfört med vad den borgerliga regeringen redovisade om sin politik var vi ett under av klarhet - det måste jag ändå säga. Vi fick klart för oss att många tiotusentals människor skulle avskedas inom den gemensamma sektorn, men därefter gick uppgifterna isär. Moderaterna sade: Inte en krona i skattehöjning - vare sig i kommuner eller i riksdagen - för att lösa problemen och klara verksamheten. I det avseendet var Folkpartiet betydligt rakare - det måste jag säga. Man talade om att man kunde tänka sig att öka inkomsterna - rätt kraftigt t.o.m. - bl.a. genom avgifter till våra socialförsäkringssystem. Men som regeringsbesked var det inte mycket värt!

Herr talman! Ingvar Carlsson ansåg sig ha fått med några gester av samförstånd i regeringsförklaringen. Jag måste uppriktigt säga att jag inte förstår vilka gester det är. Det enda jag kan hitta är en allmän formulering på slutet om att Ingvar Carlsson och regeringen eftersträvar samförstånd. Sådana formuleringar har funnits i varje regeringsförklaring så länge jag har varit ledamot i denna kammare och säger ju ingenting om vad man vill åstadkomma eller om den faktiska viljan. Ingvar Carlsson sade att regeringen naturligtvis inte kunde utlova kostnadskrävande reformer. Nej, det har jag verkligen inte begärt heller. Husläkarsystemet är inte kostnadskrävande - det är en kostnadsbesparande reform. Och när vi avskaffade dubbelbeskattningen var det fullt ut finansierat inom näringslivet med hjälp av andra skatter, så det är inte heller en kostnadskrävande reform. I det långa loppet kommer det tvärtom att kosta på att återinföra dubbelbeskattningen - det kommer att hämma den nödvändiga expansionen i det privata näringslivet och i synnerhet i de små företagen. Sedan sade Ingvar Carlsson att socialdemokraterna inte vill låta marknadskrafterna ta över. Nej, vem vill det? Inte har den avgående regeringen bedrivit någon politik som har inneburit att marknadskrafterna har tagit över. Vi har hela tiden försvarat den gemensamma, solidariska finansieringen av gemensamma tjänster. Men vi har sagt att det inom ramen för denna gemensamma finansiering måste finnas möjligheter också för enskilda alternativ - för förskollärare att driva dagis, för privatpraktiserande läkare och mycket annat. Det är inte kostnadsdrivande - det är tvärtom åtgärder för att effektivisera verksamheterna. Ingvar Carlsson anförde också något kryptiskt försvar för att småföretagen ständigt glöms bort. Det har inte med saken att göra om det står i dagens tidning; det stod redan för flera dagar sedan i Dagens Industri att ni skulle tillsätta ett småföretagarråd eller vad det nu skall kallas. Men det fanns inte med i regeringsförklaringen, och det fanns inte med i dagens skrivna anförande. Småföretagarna har aldrig varit några hjältar i Ingvar Carlssons tal - det är andra personer som lyfts fram, och det finns många andra hjältar att lyfta fram. Men småföretagarna, personerna, är inte viktiga i socialdemokratisk politik och retorik. Jag tycker att det är symtomatiskt att de inte förekommer på det sätt som de borde göra i de dokument som jag nu har talat om. Jag måste sedan gå tillbaka till diskussionen om kommunerna. Ingvar Carlsson bekräftade att socialdemokraterna har vunnit valet på att motsätta sig de förändringar som har skett i kommunerna. Ingvar Carlsson hävdar att alla de förändringarna är ideologiskt motiverade och inte beror på ekonomiska realiteter. Då är frågan: Vad tänker ni göra för att återställa det som har skett under de här åren och för att ge kommunerna möjlighet till en sådan expansion? Antingen måste ni säga att det inte kommer att bli så utan att ni vill fullfölja den politik som vi lade fast, eller också måste ni ändra politisk inriktning. Då kvarstår ändå frågan än så länge obesvarad: Hur skall pensionärer och barnfamiljer betala för denna ändrade politiska inriktning?

Herr talman! Det är litet väl magstarkt att Bengt Westerberg, som har suttit i en regering som kört det här landet i botten ekonomiskt och som överlämnar en statsskuld av fullständigt gigantiska mått, efter ett par dagar frågar: Hur skall den nya socialdemokratiska regeringens politik nu drabba pensionärer och barnfamiljer? Litet mer ödmjukhet från Bengt Westerbergs sida skulle faktiskt inte skada! I det här valet har faktiskt var femte småföretagare röstat på socialdemokraterna. Det gör de därför att de har praktisk erfarenhet av borgerlig politik. Den ledde till att 43 000 småföretag gick i konkurs under er regeringstid. Varför? Jo, därför att efterfrågan blev för svag, därför att räntan blev skyhög, därför att man inte fick låna i bankerna! I alla de överläggningar jag har haft med småföretagen har det framförts som det avgörande. Vi inledde en mycket bra dialog med småföretagarna före valet. Vi tänker fortsätta den efter valet. Det är faktiskt inte vad som sägs i allmänna ordalag i regeringsdeklarationer eller andra dokument utan vad man gör i praktiken som är det viktiga, Bengt Westerberg, och det vet småföretagarna bättre än några andra. Nu är det plötsligt inte alls någonting märkvärdigt som har skett ute i kommunerna! Bengt Westerberg framstället det nu bara som ett förändringsarbete! Jag tror att medborgarna uppfattar det på ett helt annat sätt. Jag tror att de känner att vad som var på väg att inträffa var i grunden ett systemskifte där moderaterna har varit drivande. Det som var i farozonen var den typ av skola som vi har haft och som har varit gemensam för alla barn, en sjukvård där var och en skall kunna känna trygghet att få bästa tänkbara vård och den äldreomsorg som har gjort att gamla inte skulle behöva frukta för att inte bli väl omhändertagna under sin ålderdom. De försök som har gjorts, ofta i moderatledda regeringar - det medger jag gärna - har gjort att människor har sagt ifrån att de inte vill vara med om den typen av systemskifte. Det tror jag är förklaringen till att socialdemokraterna gjorde ett mycket starkt val i kommuner och landsting. Det är klart att det är ett besked från väljarna som vi har att rätta oss efter. När det gäller sjukvården tror jag att det finns mycket goda möjligheter till samarbete mellan oss och Centerpartiet. På skolans område vet jag att Folkpartiet redan hade sagt ifrån att man inte ville gå in med avgifter och att man ville se över skolpengssystemet i den mån det kunde leda till segregering. Där ser jag också möjligheter till samarbete. När det däremot gäller gester handlar det inte om t.ex. vårdnadsbidraget. Det är en kostnadskrävande reform som det är väldigt svårt för mig att börja ett besparingsarbete med. Etableringen av privatpraktiserande läkare är det också väldigt svårt för mig att försvara när vi har så ont om pengar. De höjningar av kapitalbeskattningen som vi har föreslagit är det sätt på vilket de högre inkomsttagarna kan vara med och bära sin del av bördan. Som jag har sagt i dag: Det gäller att hålla samman nationen, och då måste de som har det bäst ställt också vara med och ta ansvar.

Herr talman! Eftersom jag var ganska kärv i mitt förra inlägg ska jag vara vänligare nu. Jag tycker att Ingvar Carlsson i sina inlägg har en ensidig fixering vid den nyliberala retoriken och systemskiftesdiskussionen. Det är inte så enkelt i svensk politik att det bara finns borgerliga partier som företräder detta. Låt mig när det gäller småföretagen säga att det är bra att de också får en grupp - det är väl alldeles utmärkt! De platsade inte i regeringsförklaringen. Litet grand av förklaringen ligger i det som Bengt Westerberg sade här tidigare och i det som andra "fristående själar" har uttryckt med anledning av regeringsförklaringen. P-O Edin från LO sade t.ex. i ett uppriktigt anförande att näringslivsrådet är en avspegling av de verkliga maktförhållandena inom svenskt näringsliv. Då behövs inga småföretagare. Regeringen har ett stort ansvar för att de lyfts fram. Tänk om P-O Edin har rätt i att de aldrig kommer till tals! De måste få andra förutsättningar av regeringen. Storföretagarna har ju en annan vana. Så de klarar sig säkert. Jag vill gratulera Socialdemokraterna till den numerärt jämställda regeringen och även till att man har kommit upp till Centerns siffror under förra mandatperioden när det gäller jämställdheten i den här kammaren. Om man tittar på siffrorna i eftervalsundersökningarna kan man konstatera en sak. Centern är förhållandet 55-45, för Vänsterpartiet 54 46 och Folkpartiet 51-49. Övriga partier slår åt det andra hållet. Detta är ganska intressant. Vad kan det bero på? Har Ingvar Carlsson någon förklaring? Jag utgår från att dessa siffror i huvudsak stämmer. Drar ni någon slutsats av detta när det gäller politiken? Jag tycker att det finns en mycket klar inriktning. Kvinnor gillar inte uttalad betongpolitik. Det syns minsann i den här undersökningen av fördelningen mellan män och kvinnor i de olika partierna. Vilken slutsats drar Ingvar Carlsson av detta? När regeringsförklaringen lämnar det mesta öppet finns det naturligtvis en risk för att det inte blir så mycket debatt. Jag vill avslutningsvis säga att det för en gångs skull inte är någon underdrift att säga att Sverige står inför de viktigaste veckorna i sin historia. Det handlar om folkomröstningen och om hur regeringen tänker tackla sitt samarbetsuppdrag. Därför vill jag upprepa min fråga om nationella hållningar i Europapolitiken.

Herr talman! Jag blir så tagen av Olof Johanssons vänlighet att jag har svårt att samla mig till en replik, men jag måste påpeka att vi inte bara har uppnått jämställdhet i riksdagsgruppen och i regeringen. Enligt eftervalsundersökningarna fick vi faktiskt 45 % Det är klart att man skulle kunna önska sig ännu mer, Olof Johansson, men jag är relativt nöjd med att Socialdemokraterna i det här valet. Vi skall försöka bättra oss ytterligare till nästa val. Men detta är ett bra utgångsläge inför fortsättningen. Olof Johansson menar att vi lämnar mycket öppet i regeringsdeklarationen. Andra i debatten har sagt att vi stänger dörrar, att vi inte ger öppningar för samarbete. Jag tror att det är Olof Johansson som har rätt på den här punkten. Regeringsdeklarationen avspeglar naturligtvis vårt valmanifest. Det har vi sagt hela tiden. Vi gick till val på det. Något annat skulle vara ganska sensationellt. Vi markerar dock mycket tydligt att vi skall försöka ta till oss synpunkter för att underlätta breda majoriteter. Det skall vi göra genom kontakter innan propositionerna läggs fram, genom att studera oppositionens motioner och genom att föra informella samtal i riksdagen. Eftersom det uttalas tvivel om att vi kommer att förmå detta är det vår sak att visa att vi menar allvar. Det har jag sagt i dag. Framtiden får utvisa om jag har rätt eller fel på den punkten. Till sist kan jag bara instämma med Olof Johansson i att det naturligtvis är ett oerhört intensivt och viktigt skede som vi nu går igenom. Först var det riksdagsval, kommunalval och landstingsval. Sedan kommer kyrkofullmäktigevalet och folkomröstningen om Sveriges medlemskap i den europeiska unionen. Till detta kan vi lägga vår förmåga att nu fatta de beslut som är nödvändiga för att ta Sverige ur den ekonomiska krisen.

Herr talman! Taletiden har börjat gå innan jag har kommit fram till talarstolen. Bortsett från det tycker jag att Ingvar Carlsson gör det något lätt för sig när han säger att eftervalsundersökningarna handlar om den socialdemokratiska andelen av valmanskåren. Eftervalsundersökningarnas mycket tydliga siffror gäller könsfördelningen inom respektive partis valmanskår. Socialdemokraterna har fått motsatta siffror, dvs. att det är en stark övervikt för antalet män i förhållande till antalet kvinnor. Jag frågade Ingvar Carlsson om han drar någon slutsats av detta. Jag skall fortsätta med vänligheterna. Jag uppskattar Ingvar Carlssons klara deklaration när det gäller alliansfriheten. Vi har haft många diskussioner, även under förra valperioden och före en ansökan om medlemskap. Jag uppfattar det så, att vi också fortsättningsvis har gemensamma strävanden i den delen, men jag upprepar frågan om de nationella hållningarna. Sverige är ett litet land. Om vi vill ha inflytande inom EU vid ett ja i folkomröstningen måste vi se till att vi skapar nationella hållningar. Det gör att vi får en stark position för att uppnå detta inflytande. Man skulle kunna spetsa till frågan litet. Vilken hållning är det som gäller för Ingvar Carlsson om t.ex. Socialdemokraterna i Europa, i sitt gemensamma parti, har en hållning och Sverige en annan nationell hållning? Det är en avgörande frågeställning när det gäller just synen på nationella hållningar i förhållande till det mera federalistiska synsättet. Den frågan tycker jag att det finns anledning att besvara. Vi är vana vid att regeringen först lägger fram sina propositioner. Därefter kommer motionerna. Jag gör återigen en välvillig tolkning av Ingvar Carlsson. Jag utgår från att han avser läsning av våra program - och de är många - från valrörelsen och inte motionerna. Dem tänker vi fortfarande komma med efter det att ni har lagt fram propositionerna. Jag hoppas att vi är överens på den punkten. Det är viktigt att ni i den här debatten konstaterar att stödpartierna till vänster sviktar. Detta är en mycket hård kritik mot er som allmänt och verbalt har ställt upp för en socialdemokratisk regering. När det kommer till politiken visar det sig att samstämmigheten inte finns där. Vilken slutsats drar Ingvar Carlsson av detta?

Herr talman! Jag är helt klar över att vi får inskränka oss till att läsa program och andra skrifter innan vi skriver våra propositioner. Jag kan försäkra Olof Johansson om att vi inte kommer att läsa motionerna innan de är skrivna. Det är mig helt främmande. Olof Johansson ställde en fråga om de nationella hållningarna och om samarbetet på partiplanet via, i vårt fall, det europeiska socialdemokratiska partiet. Det är naturligtvis inte en fråga om antingen eller. Viktiga nationella frågor vill vi slå vakt om. Olof Johansson nämnde alliansfriheten. Där är det glasklart den nationella hållningen som gäller. Vi kommer att bedriva vår narkotikapolitik, som jag har sagt tidigare i dag. Jag tror att vi skulle ha mycket att vinna på att utarbeta en sysselsättningsstrategi, en strategi mot arbetslösheten. Där finner jag en större samhörighet med mina socialdemokratiska partivänner i Europa än vad jag finner med t.ex. Moderaterna i Sverige. Därmed tror jag att det är viktigt att vi förmår att utveckla och använda oss av de möjligheter som Europaplanen innebär. Moderaterna kommer självfallet att göra så med sin politik. Vi får mötas i demokratisk tävlan i valen till Europaparlamentet på det sätt vi har gjort och gör i Sverige. Vi vet att regeringssamarbetet inom EU är viktigt. Det är bra, och det skall vi inte ändra på. Det skall bestå, och där drivs de nationella önskemålen. Detta är en viktig fråga att diskutera, och det finns inte glasklart ja eller nej. Jag vill ta vara på chansen att utnyttja båda möjligheterna. De opinions och eftervalsanalyser jag har tagit del av, Olof Johansson, visar samstämmigt för Socialdemokraternas del att av dem som röstade på oss var hälften kvinnor och hälften män. Det innebär att 45 % av Sveriges kvinnor som deltog i valet röstade på Socialdemokraterna. Jag vet inte vilka undersökningar Olof Johansson har läst, men inte kan det vara den stora eftervalsundersökningen.

Herr talman! Debatten har hitintills bekräftat litet av vad jag sade inledningsvis, nämligen att den hänger litet i luften mellan Europafrågan och frånvaron av besked om den ekonomiska politiken. Det vi har hört Ingvar Carlsson säga tyder inte på så mycket annat än att man har packat upp lådorna från valrörelsen i Rosenbad och där hittat de manus man har använt under de senaste månaderna. Inte en siffra, inte en formulering, inte en tanke är annorlunda än vad vi hörde under dessa månader. På en punkt instämmer jag med vad Ingvar Carlsson har sagt. Jag tycker att det Ingvar Carlsson har sagt här i kammaren i dag om betydelsen av det europeiska samarbetet är bra. Jag instämmer gärna i det. Det gäller inte minst det han sade inledningsvis om att vi inte skall tro att om vi säger nej till medlemskap i EU att det finns en andra möjlighet. Omförhandlingsmöjligheten är stängd. Låt mig gärna tillägga att detta gäller också de som tror att vi i ett sådant läge kan omförhandla eller förbättra EES avtalet. Den möjligheten är lika stängd. Vid ett nej får vi leva med det EES-avtal som Gudrun Schyman och andra på ganska goda grunder har utdömt som oförenligt med våra ambitioner till inflytande. Men så till ekonomin: läget, utgångspunkten. Jag hoppas att Ingvar Carlssons formulering var oförsiktig. Om den inte var oförsiktig var den oförskämd. Han säger att den förra regeringen har kört Sverige i botten. Ta det försiktigt med att gå så långt! Ingvar Carlsson skall vara medveten om att det har varit en tuff tid, men att vi nu befinner oss på vägen upp. Carlsson kan säkert göra en lista med plus och minus. Men när Ingvar Carlsson hävdar att Sverige har körts i botten har hans retorik sprungit långt i väg. Gör inte om den typen av saker. Ingvar Carlsson kan inte räkna med ett seriöst bemötande om han inte för seriösa resonemang. Vad som har hänt i svensk ekonomi är följande. Det gick nedåt under 1991 och 1992. Ekonomin planade ut 1993, och nu går vi kraftfullt uppåt. Så är det! Om ni inte tror på mig kan ni läsa Konjunkturbarometern från förra veckan. För industrisektorn framgår det att produktionsplanerna nu är synnerligen expansiva. I juni passerades all time high. Industriproduktionen har aldrig någonsin varit så hög i Sverige. Den som tror att detta bara beror på exportindustrin och nedskrivningar av kronan kan läsa vad som händer inom tjänstesektorn. Där är det fortsatt stark expansion och påtaglig optimism. Försäljningen väntas skjuta fart ordentligt, och nyanställningar aviseras inom nästan samtliga branscher. En ekonomi i fritt fall har förbytts i en ekonomi i klar uppgång. Innebär detta att vi har en möjlighet till en gyllene period? Ja, det har vi. Vi har en historisk möjlighet under förutsättning att vi agerar nu. Det som krävs nu är att sanera statsfinanserna med hjälp av besparingar, inte med hjälp av skattehöjningar. I den mån Ingvar Carlsson inte har förstått det tidigare, kommer han snart bli varse att Perssonplanen till sin omfattning är en pytteplan i förhållande till vad som behövs. Den är dessutom en skattehöjningsplan. Det vi behöver är faktiskt utgiftsbegränsningar. Varje försök att driva en politik som bortser från behovet att göra något och i stället försöker höja skatter, kan under något eller några år surfa på den kraftiga ekonomiska uppgången. Ni kan göra det och hålla era gamla valtal. Men därefter kommer verkligheten att infinna sig. Därefter sitter vi med långtidsarbetslösheten, inflationen och stagnationen. Lägg valrörelseretoriken åt sidan. Titta på vad som pågår inom den finansiella sektorn. Ni måste inse att Sverige regeras inte med hjälp av råd, delegationer, kommissioner, omorganisationer och lyssnande på oppositionen. Allt detta är bra. Men Sverige, Ingvar Carlsson, regeras med hjälp av politik, handling och åtgärder. Det är det som kommer att krävas, och det är det som vi har sett så sorgligt litet av i den svaga och svävande regeringsförklaringen för en vecka sedan. Vi har inte heller sett någon antydan till detta i dagens debatt.

Herr talman! Ingvar Carlsson drog ingen slutsats under det tidigare replikskiftet om det sviktande stödet från vänster. Frågan är naturligtvis om Miljöpartiet och Vänsterpartiet drar någon slutsats av deras, så här långt, begränsade inflytande över regeringens politik, dvs. regeringsförklaringen så som den hittills har framtonat, och inte minst miljöavsnittet som båda partierna har starkt kritiserat. Risken är ju att jag får helt rätt angående det jag sade under valrörelsen, dvs. om det inte finns någon inbjudan till regeringsförhandlingar brukar inte Socialdemokraterna släppa till några kompromisser. Det är det som har bekräftats av årets val. Låt mig ta fram en annan aspekt beträffande betongpolitiken. Ingen står här och agerar för betongpolitiken. Det stående inslaget i Sveriges riksdag är att det här förs en politik som skall genomföras med hjälp av den tysta metoden. Det finns inga agitatorer som står och talar för Öresundsbroar och Dennispaket. Det är bara sådant som skall byggas. Men för att visa att jag inte bara är negativ till byggande vill jag ta ett intressant exempel från de senaste dagarna. Häromdagen kom en rapport från Målarnas riksförbund. Den visar att det som ursprungligen var ett centerförslag om skattereduktion för reparation av bostäder, småhus och flerfamiljshus, var en mycket kostnadseffektiv åtgärd. För perioden den 15 februari 1993 till den 28 februari 1994, med ungefär sju månader full effekt av reduktionen, har nettointäkten för staten överstigit 1,5 miljarder kronor. Detta har gjorts med en skattereduktion på sammanlagt 775 miljoner kronor. Om hälften av arbetskostnaden på totalt 4 miljarder antas ha gett nya jobb, blev alltså den totala sysselsättningsökningen drygt 8 000 jobb. Den fråga som jag naturligtvis har anledning att vidarebefordra är om den socialdemokratiska regeringen är beredd att pröva en fortsättning. Jag vill återkomma till en del av den kritik som jag framförde inledningsvis. Alla har här i dag kunnat konstatera och observera vilken kritik som har besvarats. Det är inte för sent än. Jag återkommer till detta i mitt nästa inlägg.

Herr talman! Låt mig inledningsvis bara konstatera att Ingvar Carlsson inte heller utnyttjade sitt sista anförande i det förra replikskiftet till att ge besked om kommunerna. Vi lär väl få vänta på det ytterligare. Jag vill nu vända mig till det andra partiet i regeringsunderlaget, Vänsterpartiet, och ta upp en del av det som Gudrun Schyman sade i sitt anförande. Gudrun Schyman sade nu, och hon har sagt det många gånger tidigare, att Vänsterpartiet vill att man i princip skall övergå till sextimmarsdag. Jag förmodar att det gäller sextimmarsdag med oförändrad lön. Jag har funderat litet över vad det kan betyda för olika företag och institutioner. För en skola blir innebörden t.ex. att inom ramen för oförändrad budget kommer antalet lärartimmar att minska med ungefär en fjärdedel. Då inställer sig den intressanta frågan hur det skall kunna leda till bättre undervisning. Hur skall den här skolan få mer resurser för att kunna anställa och skapa fler jobb? Dessutom är det mycket vanligt att en skola har några deltidsarbetande lärare. Många av dem skall då plötsligt få heltidslön för sitt deltidsarbete. Då sprängs budgeten. För att kunna hålla den gamla budgeten måste man i det läget dra ner ytterligare på resurserna, på lärartimmarna. Skulle Gudrun Schyman möjligen kunna utnyttja sitt anförande till att förklara hur en minskning av arbetstiden till tre fjärdedelar av vad den är i dag skulle kunna bidra till att undervisningen i en skola förbättras och till att det blir fler jobb? Det skulle vara klargörande inför den fortsatta debatten. Gudrun Schyman tog också upp energifrågan. Gudrun Schyman och Vänsterpartiet har uppenbarligen bestämt sig för att man vill stänga av kärnkraftsreaktorer under den här mandatperioden. Det kanske vi också kan medverka till. Det beror på vad den sittande energikommissionen kommer att visa vad gäller eventuella målkonflikter mellan många olika beslut som riksdagen har fattat. Vi har sagt att vi vill vänta med att ta ställning tills vi har sett vad den här kommissionen kommer fram till. Men Gudrun Schyman har redan bestämt sig. Om kommissionen påvisar att det finns målkonflikter på det här området, vad är Gudrun Schyman i så fall beredd att offra? Är hon beredd att gå ifrån våra internationella åtaganden när det gäller koldioxidutsläpp? Är hon beredd att bygga ut några av de orörda älvarna? Är hon beredd att offra välfärd och sysselsättning, t.ex. svensk skogsindustri? Eller vad är Gudrun Schyman beredd att offra eftersom hon så hårt har bundit sig för att kärnkraftsreaktorer skall stängas av under den här mandatperioden? Gå nu inte upp i talarstolen och säg att ni vänsterpartister inte är beredda att offra någonting! Om vi är i en sådan lycklig belägenhet att vi klarar alla mål, behöver vi inte diskutera prioritering. Eftersom Gudrun Schyman redan har valt att prioritera, vill jag också veta vad hon vill prioritera bort om energikommissionen kommer att visa att det här finns en målkonflikt.

Herr talman! Jag skall börja med att göra Bengt Westerberg besviken. Jag kommer inte i första hand att använda mina tre minuter till att besvara hans frågor. Jag avser faktiskt att rikta mig till den nuvarande regeringen. Jag vill ha besked i vissa frågor. Jag har inte fått det hittills, men jag hoppas att jag skall kunna få det. Min första fråga gäller just arbetstidsförkortningen, som också Bengt Westerberg var inne på. Jag tycker att det vore bra om Ingvar Carlsson nu kunde bekräfta att vi får en utredning som med en offensiv hållning ser över just arbetstidsfrågan. För den tidigare utredningen, som Mona Sahlin var ordförande i, var ett av de stora problem arbetskraftsbristen, och det var därför man sade nej till tanken på förkortad arbetstid. I dag har vi ju inte brist på arbetskraft, utan det är snarare så att väldigt många människor mer än någonting annat skulle vilja arbeta. Vi har nu också en insikt om den nya teknikens erövringar, något som innebär att - och det är ju bra - monotona och trista jobb faktiskt försvinner. Med dessa nya förutsättningar tycker jag att vi borde kunna samla oss till en ny värdering av och diskussion om en daglig arbetstidsförkortning. Detta är verkligen en framtidsfråga, och jag tycker att det vore bra att här få ett besked från regeringen. Min andra fråga gäller just kommunerna, och även detta var Bengt Westerberg inne på. Är det så att den nya regeringen kan säga till kommunerna rakt ut och ge klara besked om att det inte blir några fler nedskärningar och besparingar? Kan regeringen säga att när konjunkturen vänder och det blir en ekonomisk tillväxt, så kommer detta att få genomslag också i kommunerna? Detta är klargöranden som jag faktiskt tror att väldigt många väntar på, Ingvar Carlsson. För att vi skall kunna försvara och utveckla den sociala tryggheten, den mänskliga infrastrukturen, för barnen, de gamla, de sjuka, osv., måste vi ta ställning i den här frågan, och jag vill ha ett besked. Den tredje fråga som jag vill ha ett besked om gäller medlemsavgiften i EU. Vi hade en debatt i går, men jag fick då inga besked. Det har sagts att det är produktionen som skall betala. Men fråga är: Hur har ni tänkt er att detta skall gå till? Ingvar Carlsson måste väl ändå ha svaret på den frågan! Är det arbetsgivaravgiften som skall höjas och i så fall med hur mycket? Vi i Vänsterpartiet har gjort en beräkning som visar att om man undantar kommuner och landsting så behövs en höjning av arbetsgivaravgiften med runt 6 % för andra arbetsgivare. Det skulle kraftigt påverka möjligheterna att få fram fler nya jobb. Jag vill ha ett besked, Ingvar Carlsson!
Herr talman! Olof Johansson verkar bitter och ledsen efter valet, och han ägnar ganska mycket kraft åt att slå på Miljöpartiet. Nu är det väl så, att Dennisuppgörelsen i Stockholm trots allt innebär att det inte blir Västerled och Österled. Det blir biltullar, och det blir ökad satsning på kollektivtrafik. Vi fick inte igenom allt vi ville, men vi fick igenom något och trots allt ganska mycket. Jag tycker att Olof Johansson borde vara mindre bitter och i stället fundera över vad man kan göra - om det skall kunna bli ett grönt bälte i Sveriges riksdag eller inte - och rikta sig mot de krafter som bedriver den betongpolitik som vi i många stycken är överens om att vi inte skall ha. Bengt Westerberg tog upp frågan om jobben och kom in på den ekonomiska politiken. Jag vill då fråga Bengt Westerberg hur det förhåller sig med skatteväxlingen. Folkpartiet vill skatteväxla på ett sätt som innebär att man höjer de miljörelaterade skatterna och samtidigt sänker tjänstemomsen. Bengt Westerberg frågade för några minuter sedan: Hur skall det gå för skogsföretagen och svensk industri? Ja, hur skall det gå för svensk basindustri om man bara lägger på nya kostnader och samtidigt endast kompenserar tjänstesektorn? Jag skulle tro att det i så fall inte blir mycket kvar av svensk basindustri. Ingvar Carlsson tog åter upp EU-frågan. Vi skall in i EU för att stoppa de mörka krafterna i EU - det var Ingvar Carlssons budskap. Tanken svindlade i varje fall litet grand. Det var väl ingen som var så knäpp att han eller hon sade att vi skulle in i Sovjetunionen för att stoppa de mörka krafterna där. Nu är visserligen Sovjetunionen och Europeiska unionen väsensskilda, men ett har de gemensamt - det finns ingen utträdesparagraf, och det vore väl det minsta man borde kunna begära av Europeiska unionen, som i andra avseenden naturligtvis skiljer sig väldigt mycket från Sovjetunionen. Motmakten mot de mörka krafterna tror jag är att man utvecklar demokratin, minskar klyftorna och minskar arbetslösheten. Men EU-konceptet som det ligger bygger ju till stor del på motsatsen - frihet för kapitalet, folkrörelsernas minskade inflytande och en relativt låg prioritering av kampen mot arbetslösheten i centralbankens direktiv. Jag tror att ju större enheter och ju mer av centralisering som vi får, ju större avståndet blir mellan dem som berörs av beslut och dem som beslutar, desto mer ökar också anonymiteten och främlingskapet. Därför bidrar EU-konceptet just till anonymitet och främlingskap. Då vänder sig människor inåt, som i Österrike. Egoism och dunkla högerkrafter ges utrymme när man ser att man är på väg in i ett system där anonymiteten tar över. Utveckla demokratin i stället för att avveckla eller reducera den genom ett medlemskap i EU!

Herr talman! Jag hade hoppats att Ingvar Carlsson litet grand skulle ta upp relationerna mellan barnomsorgslagen och vårdnadsbidragen. Under de två sista valrörelseveckorna stod jag en eftermiddag i solskenet nere på torget i Hörby. Efter mitt lilla anförande fick folk ställa frågor, och det kom genast fram en ung mamma med en pojke i handen. Hon sade att barnet var fem år och att hon sammanlagt hade fyra barn. Hon spände ögonen i mig och ställde en fråga som jag tyckte var mycket märklig: Vem anser du skall bestämma hur min man och jag skall ge vård och omsorg för våra fyra barn? Jag sade att det var den lättaste fråga i världen för mig att svara på: Det skall naturligtvis ni göra, och ingen annan. Men, sade hon, ni har nu sänkt ersättningen i föräldraförsäkringen. Jag försökte då, för att inte allt skulle hamna på regeringen, säga att vi har varit överens om det - också Socialdemokraterna var med på den sänkningen. Men nu skall man ta bort vårdnadsbidragen, sade hon. Jag hoppas att det inte sker, sade jag och försökte få henne att rösta på oss för att detta inte skulle ske - en ganska naturlig reaktion från min sida. Men om det sker, sade hon. Ja, om det sker beror det på att Socialdemokraterna får majoritet, svarade jag. Men då klarar vi oss inte, sade hon, utan jag måste ut och få ett jobb. Jag får ju inte socialbidrag, för då måste jag ställa mig till arbetsmarknadens förfogande. Så är det ju, märkligt nog. Att arbeta med fyra barn hemma är inte att ha ett jobb. Jag tycker att den här mamman med fyra barn i Hörby har rätt att tillsammans med sin man bestämma över hur hon skall ordna sin barnomsorg och skall få sin insats respekterad. Men vårdnadsbidraget skall tydligen tas bort. Ingvar Carlsson säger jämt och ständigt att det är en besparing. Det sade han under hela valrörelsen. Först nämndes en besparing om 4 000 miljoner och sedan en besparing om 2 300 miljoner, vilket var en riktigare uppgift. Efter nyår går då frun i Hörby ut och söker ett jobb och får kanske ett sådant. Samtidigt begär hon fyra daghemsplatser. Tror Ingvar Carlsson att det är en besparing i detta enskilda fall? Vi kunde åtminstone ta upp det. Det är ju faktiskt så att kommunpolitiker gång på gång, t.o.m. socialdemokratiska sådana, uttalat ängslan för att barnomsorgslagen kommer att bli dyr när den inte är kompletterad med vårdnadsbidragen. Jag vet att det nu inte är något replikskifte, men jag skulle gärna vilja få svar på denna fråga. Man dänger jämt och ständigt till med ett avskaffande av vårdnadsbidraget som en besparing. Det är inte någon besparing. I detta enskilda fall blir det sannerligen en fördyring.

Herr talman! Eftersom detta är min enda chans att få en debatt med Carl Bildt i dag, kommer jag huvudsakligen att ägna mitt inlägg åt honom. Men först några ord till Gudrun Schyman, som hade en fråga om arbetstidsutredning. Ja, vi tycker att det är rimligt med hänsyn till den utveckling som har ägt rum att utreda frågan, och vi kommer därför att tillsätta en sådan utredning. När det gäller kommunerna har jag upprepade gånger givit våra besked, och de står sig. När det gäller medlemskapet har vi angett principerna och skall återkomma mera konkret, men faktum är att Gudrun Schyman inte har talat om hur hennes parti vill att de ekonomiska påfrestningar som uppstår om vårt land inte blir medlem skall klaras. Jag vill påminna Gudrun Schyman om att 1 % räntehöjning motsvarar 10 miljarder kronor. Gudrun Schyman tror väl inte ett ögonblick att ett nej går spårlöst förbi på räntesidan. Får vi ned arbetslösheten med 1 %, får vi in 10 miljarder kronor. Det är sådana faktorer som man måste föra in om man vill ta upp den debatten. med ett medlemskap i Sovjetunionen. Även om han använde argumentet om utträdesrätt vill jag varna Birger Schlaug för att fortsätta den sortens argumentation. Det är visserligen inte min sak att tänka på nejsidans argumentation, men en litet sakligare debatt borde vi väl ändå ha. Det finns inte någon rätt till utträde ur Förenta nationerna eller Nordiska rådet heller. Att någon över huvud taget kommer på tanken att Europeiska unionen i något avseende skall jämföras med Stalins Sovjetunionen är så groteskt att det är sorgligt att få höra det från kammarens talarstol. Jag skulle gärna återkomma ytterligare till Alf Svensson och vårdnadsbidraget, men att vårdnadsbidrag inte skulle innebära en påfrestning för samhällsekonomin tror ingen på. Om Alf Svensson talar med sin förre regeringskollega Bengt Westerberg, är denne säkerligen beredd att utveckla varför satsningar på barnomsorg också ger inkomster. Ett införande av ett vårdnadsbidrag är, oavsett om man tycker väldigt mycket om det, en påfrestning på ekonomin. Så till Carl Bildt. Jag tar det som en komplimang när det konstateras att jag kan säga samma sak här i dag som jag gjorde i valrörelsen. Det visar både på en ärlighet och en styrka i argumentationen. Hur Carl Bildt kan se det som en belastning har jag utomordentligt svårt att förstå. Jag tycker att Sverige har hamnat nere på botten i ekonomin, och jag vill, om Carl Bildt tycker illa om det, kontra med att han själv använde ordet kontrarevolution när det gäller vår politik. Inte heller det var något mjukt uttryck. Kräver man varsamhet från min sida, skall man kanske föregå med gott exempel. Uttrycket "att köra i botten" är nog i varje fall mjukare än ordet "kontrarevolution". Vad gäller det underlag som jag har är det förvånansvärt att Carl Bildt inte inser att han överlämnar ett Sverige som är i allvarligare kris än någon gång tidigare. Det är så långt från en gyllene period som man kan komma. Skyll inte från er på 80 talet, på den internationella lågkonjunkturen och annat! Två år är en mycket lång tid, och ni misslyckades med er politik under den tiden. Ni företrädde i ingången en högmodets politik, där ni talade om den mest kompetenta regeringen, om den enda vägen och om den skapande statskonsten. Ni stängde ute analysen, förnuftet och eftertanken, och det ledde till enorma förluster för Sverige och löntagarna. Det är sant, som jag har sagt i dag, att vi gläds åt exportframgångarna och åt förbättringen av bytesbalansen, men sanningen är den att detta är ett resultat av framför allt kronans fall, som i sig, med Carl Bildts egna ord, var ett misslyckande. Också att sätta sig i knät på Ny demokrati var ett allvarligt misslyckande. Nu säger Carl Bildt att det är på väg uppåt. Han säger att det nu gäller att ta vara på möjligheterna, att ekonomin planade ut 1993 och att det går kraftigt uppåt nu. Så här är det. År 1993 försvann 221 000 jobb. År 1994 försvinner 35 000 jobb. Den totala arbetslösheten ökar både i år och nästa år, om inte nya åtgärder vidtas. Det är med er politik som vi riskerar att fastna i långtidsarbetslöshet. Jag förstår att Carl Bildt nu försöker kämpa om historieskrivningen, men det går aldrig att skriva om historien. Fakta är här så tydliga och så tunga att ingen, inte ens Carl Bildt med sin verbala förmåga, kan skriva om denna verklighet. Jag skulle önska att det vore så som Carl Bildt säger. Det skulle göra mitt arbete mycket lättare. Det skulle göra det lättare för det socialdemokratiska partiet och skulle framför allt vara mycket bättre för medborgarna. Men tyvärr står vi inför en mycket allvarlig och svår situation där jag emellertid, tillsammans med mina kolleger, kommer att göra allt för att klara balansen mellan att arbeta och spara oss ur denna kris.

Herr talman! Jag undrar om det inte är Ingvar Carlsson som ägnar sig åt historia, med sina gamla valrörelsetal, medan jag försöker få besked om framtidspolitiken. Sanningen förblir ju den, och den går aldrig att tala bort, att vid regeringsskiftet för tre år sedan var Sveriges ekonomi på väg ner. Det fanns en konjunkturfaktor internationellt i detta, men det fanns en politikfaktor, väl beskriven av Kjell-Olof Feldt i hans olika böcker. Nu befinner sig svensk ekonomi kraftigt på väg upp. Det finns en konjunkturfaktor även i detta, men det finns också en mycket stark politikfaktor. Då säger jag: Utnyttja då dessa möjligheter till en gyllene period, som nu äntligen finns, men inse att det kräver handling och handling snart och handling bestämt! När jag såg på räntorna i dag på morgonen, såg jag att nioårsräntan är 11,22 % och sexårsräntan 8,68 %. Olof Johansson var uppe här tidigare och sade att med de här räntorna kan Öresundsbrons kalkyler aldrig hålla. Olof Johansson har rätt. Det finns inte en framtidsinvestering i Sverige som går att räkna hem och försvara med de realräntor som vi har nu. Och varje vecka, varje månad, för att inte tala om varje år, som ni försummar att vidta de besparingar, i mening utgiftsbegränsningar, som är en förutsättning för att vi långsiktigt och varaktigt skall få ner räntorna, kommer att leda till ökade problem för Sverige längre fram, på andra sidan den klara uppgång som vi nu har. Så där är mitt mycket tydliga besked, och jag ser det som ett gott tecken att finansministern inte är här utan att han arbetar: Inse att Perssonplanen var en pytteplan! Inse att det behövs mycket mer! Inse att det behövs snabbt! Inse att ni i er valrörelseretorik försummade att tala om det verkliga läget, både möjligheterna och vad som krävs för att dessa möjligheter skall utnyttjas! Dagens debatt har väl bekräftat att det som Socialdemokraterna och regeringen än så länge har är ett motprogram.

Herr talman! Jag tackar naturligtvis för detta indirekta stöd för vår klokskap när det gäller att försöka stoppa Öresundsbron. Frågan är bara vad Ingvar Carlsson tänker göra åt saken, tillsammans med danskarna. Miljöpartiet påstår att jag skulle vara bitter på något sätt. Det är jag inte, men jag är sanningsenlig. En sak som var alldeles tydlig under valrörelsen var ju att ni ställde ut växlar om vad ni skulle göra. Jag tycker att man skall infria sina växlar. Jag konstaterar då för det första att ni inte kunde påverka regeringsförklaringen. Jag ger er inte skulden för det, utan jag bara konstaterar att den är torftig när det gäller miljön, så ni kan rimligen inte ha haft något inflytande. Jag konstaterar för det andra att ni inte fick den inbjudan som hade inneburit inflytande att förhandla om detta. Det är väl bara att konstatera faktum, och jag konstaterar att jag tyvärr fick rätt - tyvärr, säger jag - i mina varningar före valet och att ni hade fel. Det är väl bara att ta nya tag, Birger Schlaug. Jag har inga problem med sakpolitiken. Jag skall ta ett exempel som ni brukar hålla på och förfalska historien i. Det är självklart att man alltid kan göra mer. Förnybar energi tillhör inte de frågor som nämns så ofta här i kammaren, men vi har arbetat vidare under den gångna perioden, och det är viktigt att redovisa att resultatet är att det gått framåt 1991-1994, inte bakåt som ni brukar säga. Det skedde en fördubbling av den installerade ytan solpaneler och en femdubbling av den installerade vindkraften. Arealen energiskog ökade från 4 000 till 11 000 hektar. Biobränsleeldade kraftvärmeverk har tillkommit i snabb takt. Det är klart att man sedan alltid kan göra det till en målkonflikt i förhållande till kärnkraftsavvecklingen, för då krävs det ännu mer. Visst, och vi vill göra ännu mer på det förnybara området, för det är nämligen sättet att lösa den målkonflikten, dvs. CO2-utsläppen mot kärnkraftsavvecklingen. För övrigt trodde jag väl att de frågorna hade fått sin lösning genom att vi har lovat svenska folket vad vi skulle göra när det gäller energiframtiden. Det innebär att kärnkraften skall börja avvecklas under den här perioden, för i annat fall sviker man löftet om 25 års teknisk livslängd. Jag utgår ifrån att vi gemensamt kommer att eftersträva att sätta den press som behövs för att den socialdemokratiska regeringen skall röra på sig.

Herr talman! Ingvar Carlsson anser sig ha gett besked om kommunerna. Jag undrar om de kommunpolitiker och kommunaltjänstemän som sitter och lyssnar på debatten, om det nu finns några, har uppfattat de beskeden. Är det nu fritt fram för kommunal expansion? Kommer det att bli några ökade statsbidrag eller inte? Jag tror inte att de anser sig ha fått svar på de frågorna. För säkerhets skull, om de nu skulle reagera som jag, kanske Ingvar Carlsson borde utnyttja sitt sista anförande till att ge de beskeden en gång till. Jag tycker inte att de har givits särskilt klart så här långt. Birger Schlaug ställde en fråga om arbetskraftskostnader i industrin och tjänstesektorn. Det är alldeles uppenbart att det långsiktiga problem som vi har är att inom industrin har vi en mycket snabb produktivitetsutveckling men att vi inte har det inom tjänstesektorn. Det innebär att skall tjänstesektorn kunna klara konkurrensen med industrin, måste vi successivt på olika sätt förbättra förutsättningarna för tjänstesektorn, på industrins bekostnad. Det är i industrin, med en snabb produktivitetsutveckling, som förmågan att betala ökad skatt kommer att finnas mer än inom tjänstesektorn. Det är bakgrunden till det förslag vi har lagt fram, att man bör överväga t.ex. en sänkning av tjänstemomsen eller på annat sätt stimulera tjänstesektorn. Sedan måste jag säga att jag inte blev förvånad över att Gudrun Schyman vägrar svara på mina frågor. Det är naturligtvis ganska svåra frågor, och Gudrun Schyman ställer ju hellre frågor än hon besvarar frågor. Men nu får Gudrun Schyman finna sig i att hon ingår i regeringsunderlaget. Hon har aktivt stött valet av Ingvar Carlsson som statsminister. Man har inom Vänsterpartiet avsatt en särskild person som skall ägna sig åt att samordna propositioner och andra frågor med Socialdemokraterna. Gudrun Schyman utnyttjade sitt huvudanförande här i dag till att räkna upp ett antal saker som man vill uppnå i förhandlingarna med Socialdemokraterna. Där ingick bl.a. sex timmars arbetsdag och avveckling av kärnkraften. Då tycker jag att de frågor jag har ställt är mycket relevanta, och Gudrun Schyman bör nog ändå utnyttja sitt sista anförande nu till att svara på frågorna. Hur skall man göra i en skola när arbetstiden förkortas och när deltidsarbetande lärare skall få heltidslön? När budgeten sprängs och man måste avskeda lärare för att kunna hålla budgeten och undervisningstimmarna minskar drastiskt, hur skall det leda till en bättre skola och hur skall det leda till fler jobb? Förklara det för oss som inte begriper hur Vänsterpartiets tänkande på den punkten fungerar! Hur skall man göra om det visar sig att avstängning av kärnkraftsreaktorer leder till att vi måste ge upp något av de andra mål som vi också har lovat väljarna att vi skall försöka nå: att begränsa koldioxidutsläppen, att se till att vi kan leverera elektricitet till konkurrenskraftiga priser så att vi kan klara välfärd och sysselsättning och bevara de orörda älvarna? Vilket av de målen är Gudrun Schyman beredd att ge upp för att klara det prioriterade målet att stänga av kärnkraftsreaktorer under perioden?

Herr talman! Jag är ledsen att debattiden är så kort, Bengt Westerberg. Jag kommer att koncentrera mig på att ställa frågor till regeringen. Jag tycker att det är viktigast också för väljarna att få reda på vad det är för politik som skall gälla framöver. En del av de frågor som Bengt Westerberg har ställt till mig kommer jag också att ställa till regeringen. Det gäller framför allt frågan om kommunerna. Jag konstaterar också att vi inte har fått besked i denna fråga, Ingvar Carlsson. Hur och på vilket sätt kommer kommunerna att garanteras att kunna fortsätta sin viktiga verksamhet? Hur och på vilket sätt kommer kommunerna att garanteras att också få ta del av den tillväxt som vi alla hoppas kommer? Det behövs ett klart besked på den punkten. Vi har inte fått några besked. Man kan ju säga att inga besked är bättre än dåliga besked, men jag tycker ändå att det vore bra om vi nu i denna debatt kunde få ett besked i den frågan. Jag är väldigt tillfreds med att jag nu fått ett klart besked vad gäller sextimmarsdagen, Bengt Westerberg. Det kommer att tillsättas en utredning. Det kommer förhoppningsvis att vara en utredning som innehåller representanter från samtliga partier och också fackliga företrädare. Jag förutsätter att utredningen kommer att ha mandatet att snabbt komma fram till ett förslag. Vi står inför en helt förnyad arbetsmarknad och ett helt förnyat arbetsliv. Vi behöver en seriös diskussion om dessa frågor. Jag förutsätter, Bengt Westerberg, att utredningen också kommer att ta till sig de fakta som finns, nämligen att det samhällsekonomiskt är en större vinst att ha fler människor i arbete än att ha få i arbete och många arbetslösa. Det har visat sig av de erfarenheter som vi har kunnat göra i Sverige att det är på det sättet. Det blir samhällsekonomiska vinster. Det blir rent företagsekonomiskt ökade utgifter i ett kort perspektiv. Jag tycker att det är viktigt att använda skattepengarna på ett sådant sätt att vi ökar samhällsnyttan. Då kan man gärna, som vi i Vänsterpartiet har gjort, avsätta en pott pengar som underlättar för denna typ av verksamhet. Det tror jag vore väldigt bra. Den sista fråga som jag faktiskt skulle vilja ha besked om, Ingvar Carlsson, är frågan om medlemsavgiften. Hur skall den betalas? Nu har jag hört att avgiften skall tas av produktionen, men hur och på vilket sätt? Ni måste ju ändå ha räknat på det, eller hur? Det kan inte vara så att ni sitter och hummar om denna fråga i regeringskansliet i dag. Ni måste ha räknat på den. Ni måste ha konkreta uträkningar. Det vore väl bra att få besked i den här debatten, just i dag! Vad kommer det att innebära? Är det ökad skatt på inkomster? Är det ökade arbetsgivaravgifter? På vilket sätt kommer ni att finansiera ett eventuellt medlemskap? Att vi inte har lagt fram en finansiering är väl ganska självklart. Det är ju inte vår politik. Vi har inte finansierat vårdnadsbidraget heller. Det är ju er politik. Ni måste ändå ha ett svar på den frågan.

Herr talman! Jag skall börja där Gudrun Schyman slutade. Det sparas, det dras in, det införs karensdagar för att spara pengar. Hur får man plötsligt 20 miljarder? Man säger att arbetslösheten kan minska om vi blir medlemmar i EU. Men hela den biten ligger ju faktiskt inom EES-avtalet! Det har inte ett dyft med EU-medlemskap att göra. När man lyssnar både på den nya och på den gamla regeringen låter det litet grand som om 40 timmars arbetsvecka är en naturlag. Så skall det vara. Det är det absolut optimala. Men så är det naturligtvis inte. Det finns såvitt jag har sett inte en enda framtidsforskare någonstans - vi har letat mycket - som hävdar att det totalt kommer att finnas lika mycket lönearbete en bit in på 2000-talet som det fanns i slutet av 1900-talet. Därför måste man anpassa arbetstiden till verkligheten. Historien är inte slut på något sätt. Jag har heller inte fått svar på den fråga jag har ställt två, tre eller möjligtvis fyra gånger om hur det kan komma sig att Socialdemokraterna och 1. Det var fem saker som skilde, och tre saker har man låtit bli att leva upp till. Kärnkraften skulle överföras i offentlig ägo för att lättare kunna avvecklas. I stället accepterar man nu som ett led i Varför? Jag vill också säga litet grand till Centern. Miljöorganisationerna har gjort sin analys av regeringens politik. Den var inte nådig. Det gäller inte minst de frågor som Centerpartiet självt har drivit, utan hjälp från Moderaterna: sänkt pris på handelsgödsel, på bekämpningsmedel, uppluckring av strandskyddet osv., som ni t.o.m. hade som vallöfte i förra valet. Jag tycker att det är viktigt att konstatera att regeringen har en historisk chans. Ni har en fantastisk chans att bli den regering som sätter fart på kärnkraftsavvecklingen. Ingvar Carlsson kan genom ett konkret beslut göra mycket mer än både Thorbjörn Fälldin och Olof Johansson har gjort. Ta den chansen! Det är bra. Ingvar Carlsson är ju vågmästare mellan Moderaterna och det gröna bältet i Sveriges riksdag när det gäller kärnkraften. Han är vågmästare när det gäller den nya miljöbalken. Skall ni gå på den gamla regeringens förslag eller skall ni få till ett nytt mycket bättre förslag? Ingvar Carlsson är vågmästare när det gäller rejäla avgifter på konstkväve. Han är vågmästare mellan den gamla regeringen och de gröna när det gäller rejäla miljöavgifter på bekämpningsmedel. Han är vågmästare mellan den gamla regeringen och de gröna när det gäller strandskyddet. T.o.m. när det gäller Öresundsbron är han vågmästare mellan dem som vill köra över Koncessionsnämnden för miljöskydd och det gröna bältet. Men där har Ingvar Carlsson tyvärr kanske redan tagit ställning. Sjabbla inte bort den här chansen en gång till! Ta till er valresultatet! Ungdomarna röstade grönt. Skall ni ha en framtid får ni slåss med oss om ungdomarna. Då blir politiken mycket, mycket bättre.

Herr talman! Jag hade hoppats att Ingvar Carlsson skulle kunna tillstå att vårdnadsbidragets borttagande innebär att det ställs krav utifrån barnomsorgslagen. Jag begriper att han inte ger mig ett fullödigt svar, för det svaret skulle han själv inte gilla. Jag formulerar frågan mycket enkelt: Tror Ingvar Carlsson att barnomsorgslagen innbär några som helst kostnader för kommunerna? Socialdemokraterna repeterar ju gång på gång påståendet att regeringen mellan 1991 och 1994 gynnade de besuttna. Om jag har förstått saken rätt skall nu storföretagarna sätta sig ned tillsammans med Ingvar Carlsson. Det skulle förvåna mig om de slår sig ihop för att storföretagarna skall berövas resurser. Jag gissar snarast att det sker för att företagen skall gynnas, så att det på så sätt skapas nya arbetstillfällen. Samtidigt som den sittningen sker skall ju den politik sättas i sjön som innebär att flerbarnsfamiljerna och de ensamstående mödrarna sätts åt. De barnfamiljer som har det knackigt sätts åt när de förlorar sitt vårdnadsbidrag. De sämst ställda pensionärerna får också vara med och betala. Det blir så ihåligt, Ingvar Carlsson, att säga att den förra regeringen gynnade de besuttna när ni samtidigt missgynnar de sämst ställda grupperna! Herr talman! Jag vill avslutningsvis gärna ha sagt att det naturligtvis är en självklarhet att fatta den hand som sträckts ut för att vi tillsammans skall göra något mot ekonomisk brottslighet. Herr talman! Det är därför som jag har tyckt att det varit så viktigt att understryka - låt vara att det uppfattas personligt, men det får väl uppfattas så - att för att vinna trovärdighet vid den typen av engagemang gäller det att vi håller rent och snyggt omkring oss, i den mån vi kan, när det gäller egna tilltag och metoder under en valrörelse.

Herr talman! Både Olof Johansson och Carl Bildt har uttalat sig om Öresundsbron med anledning av den svenska räntans höjning. Jag bara konstaterar att konsortiet lånar upp pengar till sitt projekt i vilken valuta det vill, och därmed till den räntenivå som gäller. Det var en något ovidkommande debatt som herrarna förde. Vi kan därmed lämna den frågan, men däremot inte räntenivåerna i Sverige. Vi har haft den ena chockhöjningen av räntan efter den andra under Carl Bildt. Vi har haft det oslagbara rekordet på 500 Mitt i valrörelsen var Socialdemokraterna tvungna att gå in med sitt valmanifest för att lugna ner marknaden något. Men efter fem dagar står Carl Bildt här och talar som om han aldrig har varit i närheten av Rosenbad och säger: Den här hemska räntenivån måste Socialdemokraterna göra någonting åt. Nu har jag igen fem dagar på mig, Carl Bildt. Redan under valrörelsen, när ni i realiteten hade abdikerat, gick vi från oppositionen in och försökte lugna ner marknaden. Vi skall fortsätta att arbeta för att få ner räntorna. Det är viktigt. Men Carl Bildt kan inte komma ifrån sitt ansvar. I grunden ligger, som Carl Bildt vet, en enorm statsskuld. Under Carl Bildts tid som statsminister har vi skuldsatt oss lika mycket som under alla Sveriges tidigare statsministrar tillsammans. Carl Bildt säger att det finns en politikerfaktor bakom den konjunkturuppgång vi nu ser. Det är ett märkligt sätt att uttrycka det. Det har skett en internationell konjunkturuppgång, det är vi överens om. Den andra faktorn är tyvärr kronans fall. Den medvetna politiken skulle vara skattesänkningarna för kapitalägarna. Professor Jan Södersten på Handelshögskolan har sagt att det inte har gett ett enda jobb. Carl Bildt beskriver socialdemokraternas saneringsplan som en pytteplan. Själv använde han sig i valrörelsen enbart av en meny. Det var det fantastiska, ett regeringsparti som inte var i närheten av en gemensam regeringspolitik för att göra någonting åt problemen. Moderata samlingspartiet hade själv inga konkreta förslag. Man räknade upp en meny. I en fantastisk TV-intervju med Carl Bildt skulle han försöka förklara att det inte fanns någonting i denna som inte skulle prioriteras. Sedan kan Carl Bildt inte klaga över att jag svarar på frågor i mitt sista inlägg, eftersom Carl Bildt under sin tid som statsminister attackerade mig i helt nya frågor. Detta är svaren på de frågor som Carl Bildt tog upp i sitt sista inlägg, och därmed har jag fullgjort mitt uppdrag.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

Fru talman! Carl Bildt har frågat mig om regeringen avser att verka för att Sverige blir medlem av Europeiska unionen. Den 13 november avgör medborgarna i en folkomröstning om Sverige skall bli medlem i Eftersom frågan således skall avgöras av svenska folket, har jag inte funnit några hinder eller nackdelar föreligga att bilda regering där såväl anhängare som motståndare till ett medlemskap finns med.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min fråga, även om hans sätt att formulera sitt svar ju innebär att han inte är beredd att ge något direkt besked. Anledningen till att jag ställde min fråga är den parlamentariskt litet unika situation som vi har hamnat i genom att regeringen som sådan inte har någon uppfattning i en ganska så viktig fråga. Därmed skiljer sig nu Sveriges regerings inställning från t.ex. den i Norges regering, som statsministern känner ganska väl till sedan gårdagen, från inställningen i Finlands regering inför den finska folkomröstningen och från inställningen i Österrikes regering inför det landets folkomröstning. Detta ger mig anledning till vissa bekymmer både inför den situation som nu råder och inför den som kan uppkomma i det läge som vi bägge arbetar för, nämligen när Sverige som medlem i Europeiska unionen skall verka för att vi skall få inflytande, tyngd och kraft i alla de frågor där vi vill ha det. Vi vet att det krävs övertygelse och engagemang för att få gehör för Sveriges ståndpunkter. För att det skall lyckas krävs det att de är baserade på en mycket tydlig uppfattning i den grundläggande frågan. Jag noterar statsministerns svar, även om jag beklagar det.
Fru talman! Det är alldeles korrekt, Carl Bildt, att jag var i Norge i går. Så långt är vi alldeles överens. Däremot är vi inte överens om att det är så unikt att det i en regering finns ledamöter i en regering som inte delar regeringens uppfattning när det gäller EU. Just i Norge var det fram till helt nyligen så att fiskeriministern var motståndare. Därför är det inte helt unikt. Det är vidare fråga om en strategi. Jag vet att moderaterna behandlade t.ex. Björn von der Esch litet hårdare. Jag är inte säker på att det gagnade ja-sidan, men jag anser att det är Carl Bildts och moderaternas sak att bedöma det. Vi har gjort en litet annan bedömning, och jag tror att vi på bägge håll ändå har ambitionen att, om än med olika uppläggningar, faktiskt gagna ja-sidan. Jag tror att den uppläggning som jag har valt och där jag själv och nästan samtliga av regeringen aktivt argumenterar för ett ja är riktig.
Fru talman! Det är bra att vi är överens både om att statsministern var i Norge i går och att vi bägge är i Sverige i dag. Statsministern sade att det i Norge fanns ett statsråd som inte delade regeringens uppfattning och att det därmed skulle vara samma förhållande som i Sverige. Skillnaden mellan Norge och Sverige är att det i Norge fanns en regeringsuppfattning som man kunde avvika från medan det i Sverige inte finns någon regeringsuppfattning att ansluta sig till eller inte ansluta sig till. Detta är parlamentariskt unikt. Jag hyser respekt för att Ingvar Carlsson i sin egenskap av socialdemokratisk partiordförande har att välja den framkomstväg inom sitt parti som är bäst ägnad att gynna det som vi gemensamt i denna sak kämpar för. Vad jag uttrycker bekymmer för är att han i egenskap av Sveriges statsminister har givit oss en regering som i en grundläggande fråga icke har någon uppfattning. Det finns ingen regeringsuppfattning som Margareta Winberg inte kan dela. Det är skillnaden mellan Sverige och Norge.
Fru talman! Jag tror inte att diskussionen leder mycket längre. Jag konstaterar att det i den norska regeringen fram till helt nyligen fanns en fiskeriminister som var motståndare till Europeiska unionen. Det finns för närvarande två sådana ledamöter i den svenska regeringen. Jag kommer med all kraft att förespråka ett ja i folkomröstningen, och det anser jag vara det väsentliga.
Fru talman! Om vi, herr statsminister, följer den norska analogin hoppas jag att det skall vara möjligt att ta statsministern på orden och att han skall kunna åstadkomma samma sak. I Norge blev det så genom att regeringen hade en klar uppfattning och drev den. Då kom den fiskeriminister som var skeptisk både 1972 och i inledningen av förhandlingarna att ansluta sig till ståndpunkten att det var bäst för Norges intressen att bli medlem av Europeiska unionen och därmed att ansluta sig till regeringens uppfattning. Om detta är den framkomstväg som vi kommer att få se för Margareta Winberg och Marita Ulvskog, kommer jag att hylla Ingvar Carlsson för den prestationen.

Fru talman! Lennart Daléus har frågat mig vilket inflytande som Näringslivsrådet kommer att ges när det gäller miljö och energipolitiken. För att lösa Sveriges allvarliga ekonomiska problem behövs det ett närmare samarbete mellan regeringen och näringslivet. Jag kommer personligen att engagera mig starkt för att utveckla detta samarbete. Jag har därför tagit initiativet till att inrätta ett näringslivsråd. Detta är, som framgår av namnet, ett rådgivande organ. Rådet skall arbeta på mitt uppdrag och bistå mig och regeringen med råd och erfarenheter. Rådets arbetsformer är ännu inte slutligen utformade. De diskuteras för närvarande med ledamöterna i rådet. Jag vill dock med anledning av Lennart Daléus fråga klargöra att ledamöterna i rådet är fria att framföra synpunkter i alla för näringslivet aktuella ämnen, inklusive miljö och energipolitiken. Jag vill samtidigt understryka att det är regeringen som lägger fram förslag om politikens inriktning för riksdagen och att det är riksdagen som fattar de slutliga besluten. När det gäller det område som Lennart Daléus särskilt nämner i sin fråga, nämligen energiförsörjningen, har en energikommission nyligen tillkallats. Det är, som jag framhöll i min regeringsförklaring, vår avsikt att fullfölja den överenskommelse som träffades 1991 mellan den socialdemokratiska regeringen, Folkpartiet och Centerpartiet. Enighet och långsiktighet i energipolitiken är av stort värde för vårt land.
Fru talman! Jag tackar statsministern för svaret, som ju klargör några saker men också lämnar några frågor obesvarade. Den första oklarheten gäller hur statsministern avser att genom detta råd med kraft ta till sig den dynamik som ju nu mer ligger hos de små och medelstora företagen, när det gäller att utveckla såväl kretsloppsarbeten som gröna arbeten, som i själva verket är stommen i en ny ekonomisk utveckling för Sverige. Det är så uppenbart att Näringslivsrådet domineras av storföretagare, som i dessa frågor inte alltid visat den initiativkraft som jag tror att inte bara ekonomin utan också miljön behöver. Den andra oklarheten, fru talman, gäller hur detta råd skall arbete. Statsministern konstaterar som närmast självklart att det är regering och riksdag som fattar beslut, men när Näringslivsrådets ledamöter uttalar sig räknar de, som de säger i massmedierna, med att få inflytande över politiken, med att de inte skall vara någon gisslan och med att de inte skall behöva bevista sammankomster som även om de är trevliga ändå är meningslösa. Det verkar som om de har en annan ambition med arbetet. Vi kan då befara att just det gamla sättet som storföretagen ser på den ekonomiska utvecklingen kan komma att få utrymme, inte så mycket i den offentliga debatten men i samtal i slutna rum. Där blir det svårare för medborgarna att se hur de viktiga frågorna påverkar regeringen och regeringens ledamöter. Detta gäller inte minst frågor som rör miljö och energifrågor.
Fru talman! Jag kan instämma i den första delen av Lennart Daléus inlägg. Det är viktigt att småföretagarnas och de medelstora företagarnas åsikter, uppfattningar och idéer också tas till vara. Vi kommer av den anledningen att inrätta ett särskilt småföretagarråd, som skall få tillfälle att ge sina synpunkter till Näringsdepartementet och näringsministern. Jag tror att det är en fördel att göra en uppdelning. Precis som Lennart Daléus säger kan de bistå med relativt olika problem, erfarenheter och råd. Sedan var det den andra delen av inlägget. Jag tror att Lennart Daléus tar helt fel om han tror att vi ser en möjlighet till att ta gisslan eller att vi skulle vara intresserade av meningslösa sammankomster. Vi är naturligtvis angelägna om att när vi tar så pass upptagna människors tid i anspråk att diskussionerna blir meningsfulla. Jag tror inte att de på något sätt låter sig tas som gisslan. Däremot är Lennart Daléus och jag överens om att det är utomordentligt allvarligt att det har varit en så dålig industriell utveckling i Sverige de senaste åren. Det har vissa år varit kraftigt fallande industriinvesteringar och minskad industriproduktion. Jag tror att det kan vara av stort värde att lyssna på både de större och de små företagens representanter. Regeringens ärliga avsikt är att på det sättet få fram en bättre politik. Vi skall diskutera denna fråga i regeringen och lägga fram förslag för riksdagen. Det är riksdagen som slutligen kommer att bestämma politikens inriktning.
Fru talman! Jag är glad att statsministern nämner småföretagen. Det har mycket riktigt aviserats särskilda sammankomster för dem. Skillnaden är att i regeringsförklaringen lades tyngden på att deklarera storföretagens roll. Först därefter kommer småföretagen. Det blir en liten hanteringsskillnad. Fru talman! Jag är inte orolig över att samtalen skall bli meningslösa. Det som oroar mig mer är huruvida de kommer att bli verkligt kraftfulla. Kommer storföretagen via Näringslivsrådet att få ett tydligt inflytande över regeringens politik? Fru talman! Detta leder mig till en annan fråga. Statsministern tog upp detta litet extra i detalj, trots att jag inte så tydligt hade ställt en fråga. Det hela gäller energiöverenskommelsen 1991. Det är så uppenbart att storföretagen har missuppfattat tidpunkten för i första hand när kärnkraften skall vara avvecklad. Det skulle vara nyttigt med ett klargörande på den punkten i dag från statsministern.
Fru talman! Det särskilda energirådet skall arbeta med frågor som rör energipolitiken. Rådet utgör ett särskilt instrument där vi skall lyssna, samtala och förhandla med de partier som är representerade. Det är det på den punkten viktiga organet. Vidare tog Lennart Daléus upp en annan punkt. Inga beslut kommer att fattas bakom stängda dörrar. Vi kommer att ha överläggningar och resonera med företagen. Men besluten kommer att fattas i denna kammare. Ingenting kan ske i det dolda. Vidare var det frågan om varför småföretagen inte nämndes tidigare i regeringsförklaringen. Det är av det enkla skälet att där är det fråga om en pågående process. Det socialdemokratiska partiet har under sin tid i opposition haft mängder med överläggningar med småföretagen. Vi vet ganska väl vad de tycker och vad de vill.
Fru talman! Jag skall stanna vid den del som rör energifrågan. Statsministern hänvisar i sitt svar till 1991 års överenskommelse mellan tre partier. Den överenskommelsen citerar egentligen bara en enda tydlig del i fråga om kärnkraften, nämligen det beslut i riksdagen från 1980 som följde på folkomröstningen. Det beslutet uttolkades av Ingvar Carlsson i riksdagsdebatten på den tiden som klart och entydigt. Det innebar att reaktorerna skulle drivas i längst 25 år och vara högst 12 stycken till antalet. Det var detta som refererades i 1991 års överenskommelse mellan de tre partierna. Däri ligger att den åsikten gäller. Det innebär att en reaktor skall nu efter 25 år avvecklas Denna uppfattning delar uppenbarligen inte storföretagen. Vill statsministern vara tydlig på den punkten om vad överenskommelsen i det avseendet innebar?
Fru talman! Under den borgerliga regeringsperioden har direktiv skrivits till Energikommissionen. Det har skett en överenskommelse om formuleringen - för övrigt framdriven av Socialdemokraterna. Den nuvarande regeringen är bunden av detta. Jag förmodar att Lennart Daléus inte vill ta avstånd från det hans egen regering skrev i direktiven. Jag känner en stark moralisk förpliktelse att vi skall leva upp till folkomröstningsresultatet. Det har också bekräftats av riksdagen. Jag står fortfarande bakom det beslutet.
Fru talman! Naturligtvis står jag bakom regeringens beslut när det gäller tillsättandet av en energikommission. Men det är uppenbart att det behövs två ramar. Först och främst en ram som rör hur politiken skall utformas framöver. Men den handlingsramen begränsas av beslutet i folkomröstningen och riksdagen från 1980. Jag är glad att statsministern refererar till 1991 års överenskommelse, som i allt väsentligt i fråga om synen på kärnkraften och antalet reaktorer ansluter sig till 1980 års beslut i riksdagen -- skickligt uttolkat av Ingvar Carlsson i den debatten. Men eftersom det råder en sådan oklarhet i frågan om högst 12 reaktorer och längst 25 år, tycker jag att det skulle vara nyttigt med ett tydligt klargörande för att ge en ram åt Näringslivsrådet. Jag tror inte att rådet delar min uppfattning.

Fru talman! Björn Samuelson har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att hushållen skall få en objektiv information om den ekonomiska och monetära unionen. Jag anser att den information om EMU som har lämnats i den broschyr som har distribuerats till hushållen av UD:s handelsavdelning ger en rättvisande bild av förhandlingsresultatet. Av utrymmesskäl måste naturligtvis informationen i en broschyr av det slaget bli både översiktlig och kortfattad. I broschyren finns emellertid en hänvisning till var ytterligare mera fullständig information kan sökas. Landets ca 1 400 folkbibliotek förfogar över det omfattande informationsmaterial som Sekretariatet för Europainformation har utarbetat. Detta material omfattar ca 90 faktablad, som står till förfogande kostnadsfritt. De innehåller såväl allmän information om EU som mera preciserad information om en rad enskilda sakfrågor. Dessutom finns sekretariatets broschyr inför folkomröstningen att tillgå på landets alla postkontor. Denna är för övrigt översatt till åtta olika språk. Vidare står den särskilda telefonpanelen till förfogande för svar på frågor mellan kl. 9 och kl. 21 varje vardag och mellan kl. 12 Det finns alltså en rikhaltig information att tillgå för dem som så önskar. Mot denna bakgrund finner jag inte att det finns behov av att ta ytterligare informationsinitiativ rörande den fråga som Björn Samuelson har tagit upp.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. Denna broschyr är inte vilket flygblad som helst som går ut till alla hushåll. Broschyren skall alltså ligga till grund för diskussioner i hem och på arbetsplatser. Just en sådan broschyr som går ut till alla hushåll kräver tydlighet och balans. Statsrådet säger att broschyren är översiktlig och kortfattad. Men när man går ut med en sådan information kräver det i sig en exakthet. Och det är tråkigt att man behandlar frågan om EMU så slafsigt som man gör i denna hushållsbroschyr. Statsrådet säger att det ges en rättvisande bild om EMU. Men såvitt jag vet finns det bara en till intet förpliktigande protokollsanteckning i de svenska förhandlingsdokumenten vad gäller EMU. Jag tror att den fråga som vi står inför i folkomröstningen skulle gagnas av om man vore exakt och om statsrådet vore litet mer ödmjuk och exempelvis sa: Den text som står i broschyren kan kanske misstolkas, och jag är villig att se till att det går ut korrektiv i denna fråga. Det skulle också gagna EU och folkomröstningsfrågan om vi kan återupprätta det politiska samtalet i stället för att bara hafsa fram information till hushållen.
Fru talman! Självfallet får den tidigare regeringen ta ansvar för de formuleringar som den har i de broschyrer som gått ut till hushållen. Men jag har följt den här debatten som Björn Samuelson och andra har tagit upp i denna kammare, och hittills har jag inte hört något övertygande argument om vad som skulle vara så tokigt när det gäller de punkter som Björn Samuelson tagit upp. Björn Samuelson säger dessutom felaktigt att förhandlingsresultatet vad gäller frågan om EMU utgörs av en protokollsanteckning. Tvärtom är det en deklaration gjord av den svenska regeringen att Sverige ytterst tar ställning om den tredje fasen till EMU. Den deklarationen gjordes inför samtliga närvarande regeringar, och den är icke motsagd av någon regering. Snarast är det väl så, att Björn Samuelson och andra som deltar i denna debatt tycker illa om förhandlingsresultatet. Det må man väl få göra. Det är ju därför vi har en så intensiv diskussion inför folkomröstningen. Till det ändamålet har 68 miljoner kronor fördelats mellan nej och ja-sidan, utöver de pengar som delats ut tidigare. Men säg som det är, nämligen att det är förhandlingsresultatet som ni inte tycker om; att det resultatet beskrivs i broschyren ogillar ni. Men det är faktiskt förhandlingsresultatet som beskrivs i broschyren, och då måste det också vara en del av informationen.
Fru talman! Att jag inte gillar förhandlingsresultatet är väl ingen nyhet för denna kammare. Men det som jag tog upp är den beskrivning av förhandlingsresultatet som görs i hushållsbroschyren. Jag har fått reda på att i den finska beskrivningen av anslutningen till EMU, görs det en helt annan beskrivning över skeendet. Och det finns anledning att rikta kritik när det finns öppning för fria tolkningar i en broschyr som skall gå ut till alla hushåll - och som dessutom redan gått ut. EU-debatten tjänar i respektabilitet om man hade vinnlagt sig om ett mer exakt språk i denna hushållsbroschyr. Nu får i stället vi, som står på nejsidan, ta som vår uppgift att framlägga våra synpunkter på vad som är rätt och riktigt i denna redovisning. Fru talman! Det är också intressant att höra att statsrådet backar och till en del skyller på den gamla regeringen när det gäller texten i hushållsbroschyren.
Fru talman! Det är väl ett konstaterande när man säger att det var under den gamla regeringens tid som broschyren utgivits, ingenting annat. Sverige haft olika förhandlingar i denna fråga. Det är därför inte särskilt konstigt att Finland och Sverige kan ha olika beskrivningar; det är ju olika förhandlingar. Jag tycker inte heller att Björn Samuelson riktigt lever upp till det som han säger sig vilja eftersträva, nämligen korrekthet i debatten. Även från talarstolen uttrycker han sig nämligen direkt felaktigt när det gäller vad förhandlingsresultatet för svensk del handlar om.
Fru talman! I den här hushållsbroschyren leds folk till att tro att Sverige återigen skulle kunna ha någon politisk rörelse, en politisk debatt om anslutningen till EMU. Så förhåller det sig ju inte. Därför eftersträvar jag en exakthet. När informationen också kortas ned är det ännu viktigare att det exakta ordet skall gälla. Det är tråkigt att statsrådet inte tar allvarligare på den här frågan.
Fru talman! Jag är förvånad över att Björn Samuelson fortsätter argumenteringen. Det är faktiskt så, att det är klarlagt av den svenska regeringen i en särskild deklaration att Sverige fattar beslut om det tredje steget. Man kan tycka illa om det. Man kan tycka att det skulle gå till på ett annat sätt. Men så här är det. Var och en som utöver detta vill gå vidare för att få information har möjlighet att ta del av allt det övriga, rikligt förekommande informationsmaterial som jag talade om tidigare.
Fru talman! Statsrådet menar alltså att Sverige när det gäller anslutningen till EMU har åstadkommit ett undantag till Maastrichtavtalet?
Fru talman! Sverige behåller den handlingsfrihet som Tyskland, Nederländerna och också Norge på ungefär motsvarande sätt har när det gäller att ta ställning i den frågan. Sverige har alltså inte gjort som Danmark - som har velat - nämligen i dag säga att Sverige inte skall deltaga. Tvärtom har Sverige, i mycket stor enighet partierna emellan - förutom det parti som Björn Samuelson representerar här i riksdagen - haft uppfattningen att när väl den tredje fasen kan komma att bli aktuell den svenska riksdagen skall ha handlingsfrihet och den skall bestämma. Man skall inte nu göra ett undantag från något som senare skall bestämmas i svensk riksdag. Det är det som det hela handlar om.

Fru talman! Jag anser att den före detta regeringen genom de tidigare hushållsutskicken och genom utskicket från RSV, vars text regeringen indirekt också ansvarar för, allvarligt har missbrukat sin maktställning. Det har gjorts inte bara genom att man ställer sig på ja-sidan, vilket man naturligtvis har full rätt att göra, utan också genom att använda skattemedel till påkostat propagandamaterial i stället för till saklig och allsidig information. Det senaste utskicket som gjorts av RSV är särskilt allvarligt, eftersom svenska folket med stor sannolikhet antar att den information som kommer därifrån är allsidig och därför bedömer den som sådan. Personligen har jag särskilt reagerat på texterna om regionalpolitik. Det står i utskicket att det svenska kravet i förhandlingarna om att Sverige ville fortsätta med sin egen regionalpolitik, med i stort sett samma inriktning som i dag, är tillgodosett. Men om man läser avtalet finner man över huvud taget ingen text om någon överenskommelse om den svenska regionalpolitiken. Därför är det mycket anmärkningsvärt att man i hushållsutskick till svenska folket vill påskina att man nått en överenskommelse i denna fråga. Det är ju inte sant! Sanningen är den att vi i stora delar vad gäller den svenska regionalpolitiken ännu inte vet vad som kommer att gälla i samband med ett EU-medlemskap. Luleå, vet inte om man kommer att fortsätta få transportstöd. Svenska företag vet inte om de sänkta sociala avgifterna även i framtiden kommer att gälla inlandet. Kommissionens bud är inte klart; man vet inte vad som skall komma gälla. Mats Hellström hade möjlighet att nu ta avstånd ifrån dessa dumheter, men det gjorde han inte - det var synd.
Fru talman! För var och en som följt EU förhandlingarna är det alldeles uppenbart att den formulering som finns i denna i och för sig kortfattade broschyr väl täcker in verkligheten, nämligen att vi i Sverige i stort sett får behålla den regionalpolitik som drivs i dag. I frågan står det: "I verkligheten lyckades inte förhandlarna över huvud taget få in frågan om den svenska regionalpolitiken i avtalet." Men därutöver har alltså Sverige och de andra ansökarländerna lyckats utverka i stort sett lika mycket pengar från EU till regionalt stöd som vi i Sverige i dag ger den svenska regionalpolitiken. Vi har därutöver lyckats utverka ett särskilt kriterium för de nordliga områdena. Påståendet att man inte skulle ha varit aktiv i denna fråga är minst sagt litet märkligt. Det som uttrycks i den broschyr om förhandlingsresultatet som Peter Eriksson hänvisar till finns det täckning för i verkligheten. Det har också upprepats ett antal gånger av den tidigare regeringen. På den punkten finns det inte skäl att kritisera den förra regeringen. Där har den alldeles rätt.
Fru talman! Mats Hellström pratar om pengar som kommer från EU. Men de pengarna har mycket litet att göra med vad vi brukar kalla regionalpolitik. Det vi i den svenska statsbudgeten hänför till regionalpolitiska medel är i första hand det stöd som utgår till företagen för att upprätthålla en någorlunda likvärdig konkurrenssituation i norra Sverige och i Mellan respektive Sydsverige. Det är för dessa företagsstöd som vi inte vet vad som kommer att gälla i framtiden. När Mats Hellström uttalar sig som han gör nu, undrar jag om han på allvar menar att det finns någon paragraf, någon förhandlingsklausul i avtalet där den svenska nationella regionalpolitiken avhandlas. Menar Mats Hellström att jag inte har hittat den? I så fall tycker jag att Mats Hellström skall hänvisa till den i dag, så att jag kan gå hem och läsa på.
Fru talman! Enligt det förhandlingsresultat som nåddes i februari är det helt klart att vi får behålla vår regionalpolitik i stort sett som den är nu. Den ytterligare skriftväxling med kommissionen som alla länder har i sådana frågor kommer icke att rubba de uttalanden som har gjorts från svensk sida på denna punkt.
Fru talman! Jag kan inte tolka Mats Hellström på annat sätt än att han erkänner att det inte finns någonting i avtalet som behandlar den svenska nationella regionalpolitiken. Därför måste företagens oro bestå till efter folkomröstningen, eftersom vi inte vet vad som kommer att gälla i framtiden. Därmed erkänner Mats Hellström också indirekt att det egentligen är riktigt att det finns en vilseledande skrivning i utskicket till hushållen.
Fru talman! Nej, jag vill inte väcka någon oro. Tvärtom vill jag stilla den oro som Peter Eriksson nu försöker väcka genom att återigen konstatera att den svenska regionalpolitiken, som det står i broschyren, kommer att kunna fortsätta på i stort sett samma villkor som i dag.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

Fru talman! Jag får tacka för svaret. Det är en bedömning som jag också instämmer i och hälsar med tillfredsställelse. Vi behöver kanske inte ha någon särskilt lång debatt om detta. Jag skulle ändå, mot bakgrund av de många rapporter vi får om förtryck av mänskliga rättigheter och om grova och omfattande övergrepp mot människor som sker i detta område, vilja fråga om dessa rapporter har spelat någon roll för bedömningen att vapenexporten till detta område skall stoppas.
Fru talman! Det är naturligtvis den samlade bedömningen av läget i Mellanöstern som gör att jag anser att vi inte skall medverka till vapenexport, såsom läget är för närvarande. Det är min uppfattning.

Fru talman! Jag vill läsa upp vad som står i den aktuella informationen om detta område, regler för miljön. "Medlemskapsförhandlingarna har reglerat vad som gäller när Sverige och EU har nått olika långt på en del miljöområden: På de områden där EU har strängare regler än Sverige anpassar vi oss från den första medlemsdagen. På de områden Sverige har strängare regler har EU utfäst sig att se över sina regler. Syftet är att skärpa dem. Om inte detta sker inom fyra år har Sverige möjlighet att behålla sina strängare regler med hänvisning till den så kallade miljögarantin, en bestämmelse som ger medlemsländerna rätt att hålla en högre egen skyddsnivå." Av det skulle man kunna dra den slutsatsen att miljögarantin skulle vara att lita på. Men så är det inte. Det är inte vad som står i övergångsbestämmelserna. Där står följande: Under de fyra år som följer närmast efter anslutningen skall de bestämmelser som anges i bil. 12 inte tillämpas i Sverige i vidare mått än vad som föreskrivs i bilagan. Inom den angivna tiden skall bestämmelserna ses över i enlighet med EG-förfarandet. Utan att det påverkar resultatet av översynen skall gemenskapsrätten vid utgången av tiden gälla för de nya medlemsstaterna på samma villkor som för de nuvarande medlemsstaterna. Vi kan alltså inte veta om miljögarantin går att åberopa eller inte.
Fru talman! Den punkt som Krister Skånberg nu läser upp har varit en av de viktiga för att se till att miljögarantin verkligen kan användas, nämligen att det skall vara på samma villkor för Sverige som för de andra länderna. Med andra ord skall också de nya kandidatländerna kunna tillämpa miljögarantin. Det Krister Skånberg har läst upp är i själva verket en av de punkter som visar att miljögarantin skall kunna tillämpas. Jag måste återigen säga att vad debatten handlar om är att Krister Skånberg inte tycker om förhandlingsresultatet. Den handlar inte om vad som står i broschyren om förhandlingsresultatet. Som talesman för den socialdemokratiska oppositionen var jag mycket angelägen om att vi skulle få alldeles klarlagt att miljögarantin skulle kunna användas. I december, någon vecka innan denna förhandling skedde, gick vi ut och kritiserade det bud som fanns från EG. Vi framförde vår kritik offentligt i debatten, som Krister Skånberg kanske kommer ihåg. Vi uppmanade den svenska regeringen att vara hårdare i förhandlingen. Jag kan försäkra Krister Skånberg att jag satt i telefon hela natten intill detta ministerråds morgon och hela morgonen för att försäkra mig om att vi verkligen skulle veta exakt att miljögarantin var med, att det var den beslutsprocess som ledde fram till ett beslut där också vi, som kandidatland, kan åberopa miljögarantin. Annars skulle den ju vara reserverad för de gamla medlemsländerna. Det var först när jag fick helt klarlagt av de svenska förhandlarna och den svenska regeringen att man hade accepterat detta i ministerrådet som jag för den socialdemokratiska oppositionens del var beredd att tillstyrka ett avslut på den förhandlingen. Det blev ett bra förhandlingsresultat, mycket beroende på att vi socialdemokrater agerade starkt. På den punkten kan Krister Skånberg känna sig fullständigt lugn:
Fru talman! Mats Hellström säger att miljögarantin är med i avtalet. Jag läste upp den text som finns intagen i övergångsbestämmelserna för Sverige. Att man alltid kan hänvisa till miljögarantin har jag förstått. Men när man läser UD:s broschyr får man intrycket av att denna möjlighet skulle vara generell. Men faktum är att vi inte kan bestämma detta. Vi kan bara hänvisa till miljögarantin. Sedan tar kommissionen, ministerrådet och i sista hand EG domstolen ställning till om detta skall lyckas eller inte. Jag tycker att det är en kraftig övertolkning. Man invaggar svenska folket i en säkerhet att detta kan lösa sig, om det nu är så att EU inte anpassar sina regler efter oss, vilket ju skulle vara en härlig verklighet. Om EU inte gör det, är det vad som gäller i EU som gäller även för oss.
Fru talman! Krister Skånberg sade förut att man inte kunde veta om miljögarantin fungerar. Det har nyligen visat sig i ett fall att den fungerar då Tyskland, med hänvisning till miljögarantin, har kunnat behålla sina strängare nationella regler för pentaklorfenol. Det är som bekant en svensk vetenskaplig utvärdering som ligger bakom detta. Man har t.o.m. gått längre. Man har gjort som man ofta gör i EU, dvs. att man tagit till sig vad olika medlemsländer kan ha som ny kunskap. Nu diskuterar man ett mer generellt förbud. Genom att ett land kan tillämpa miljögarantin kommer intresset kring den aktuella miljöfrågan också gälla andra. I bästa fall kan man få en strängare miljöregel för alla, inte bara för det land som tillämpar garantin. Detta är, Krister Skånberg, i själva verket ett bra instrument för att förbättra miljön i flera länder. Det är vad det handlar om i sak. Att Krister Skånberg inte tycker om förhandlingsresultatet är en sak. Miljögarantin är klart avhängig av förhandlingsresultatet, och det står också i broschyren, även om broschyren självfallet är kortfattad. Var och en som vill veta mera kan gå till den allmänna informationen.
Fru talman! Med pentaklorfenol förhåller det sig så att det ämnet finns upptaget som ett undantag. Det förhåller sig också så att Tyskland har begärt undantag, och EG-kommissionen har nu två gånger beviljat det. Första gången godkände EG-domstolen inte det. EG-domstolen har inte fått tillfälle att pröva det andra gången. Vi vet ännu inte om Frankrike kommer att överklaga en gång till. Det är här alltså EG-kommissionens tolkning, men det är domstolen som dömer, Mats Hellström. Det är en av de oroande sakerna. Det här var det första testet, så vi vet alltså fortfarande inte vad som kommer att hända i andra fall. Vi är eniga, Mats Hellström och jag, om att det vore mycket glädjande om man kunde lita på miljögarantin, men jag tror att hela ordet miljögaranti är en överdrift. Mats Hellström säger att man kan vända sig någon annanstans för att få mer information. Svenska folket i allmänhet kommer inte att läsa mer än det som är utskickat, och knappt det. Därför är det viktigt att det är så saklig information som det någonsin är möjligt. Jag tycker att det här är vilseledande.
Fru talman! Jag tycker att Krister Skånberg grovt underskattar det svenska folket, om han tror - som han uttrycker det - att nästan ingen bryr sig om mer än en broschyr. Det är inget fel på en broschyr, men det är faktiskt en väldigt stor efterfrågan på allt det andra material som är lättillgängligt över hela landet, i folkbiblioteken, telefonpaneler och annat. Det är glädjande. Jag hoppas att så många som möjligt läser så mycket som möjligt. Ju mer man läser om den europeiska unionen och förhandlingsresultatet, desto bättre tror jag att människor förstår hur viktigt ett medlemskap faktiskt är. I sakfrågan, som ju Krister Skånberg ursprungligen inte berörde utan informationsfrågan, är det faktiskt så att EG-domstolen tidigare inte dömt mot pentaklorfenol. Det handlade då om en ren procedurfråga. Nu är det utklarat: Tyskland får behålla sitt undantag. Därutöver har frågan väckts om att ha en hårdare miljöbestämmelse om detta i hela EG. Det finns alltså en dynamik i det hela, som Krister Skånberg ser som någonting negativt. Det är förhandlingsresultatet Krister Skånberg inte gillar. Det finns dock korrekt beskrivet i materialet.
Fru talman! Jag är naturligtvis glad över att man åtminstone har fått ett undantag under de här åren. Om det nu finns en hänvisning till miljögarantin - det finns det inte i de övergångsbestämmelser som jag tagit del av - är jag glad för det. Om svenska folket faktiskt röstar ja till medlemskap den 13 november gäller det att se till att situationen blir så bra som möjligt för oss i Sverige. Där har vi inte olika uppfattning. Mats Hellström säger att väldigt många vill ha mer information. Det är självklart, och det är skojigt att det är en bred debatt. Men väldigt många som läser broschyren tror att det är dagens sanning. Det betyder att allvarliga glidningar och övertolkningar kan ge folk felaktiga föreställningar.

Fru talman! Krister Skånberg har frågat mig om jag avser, vid ett nej i folkomröstningen om EU, snarast ta initiativ till att riksdagsbeslutet om myndigheters EU-anpassning från 1988 rivs upp. Med anledning av propositionen om Sverige och den västeuropeiska integrationen konstaterade riksdagen på våren 1988 att Sverige borde eftersträva ett så nära och varaktigt samarbete som möjligt på alla de områden som omfattas av den inre marknaden. Utrikesutskottet förutsatte då att regeringen vid utarbetande av lagförslag beaktar gällande regler bl.a. inom EG och i det fortsatta harmoniseringsarbetet redovisar hur förslag till lagar och regler överensstämmer med sådana inom EG. Utrikesutskottet framhöll också att det är viktigt att svenska myndigheter går igenom EG:s regler på olika områden och tillvaratar de möjligheter till harmonisering med EG som finns. 1988 att utfärda direktiv till alla kommittéer och utredare att vid författningar som berör den fria rörligheten för människor eller kapital eller på annat sätt berör det västeuropeiska integrationsarbetet ta till vara de möjligheter till harmonisering som finns samt redovisa hur förslagen förhåller sig till EG:s motsvarande regler. Avtalet innebär att de EG-regler som intas i avtalet skall gälla i Sverige sedan de införlivats med svensk rätt genom beslut av riksdag, regering eller myndigheter. På de områden som inte omfattas av EES-avtalet har riksdagens yttrande alltjämt aktualitet. EU kommer EES-avatalet att fortsätta att gälla för Sverige som EFTA-land. I det sammanhanget kan det finnas anledning att ta ställning till hur Sverige skall förhålla sig till EG:s regelverk i övrigt, t.ex. tullregler och regler på jordbruksområdet.
Fru talman! Det är viktigt att Sverige fortsätter att utveckla sitt redan mycket goda samarbete med andra länder. Speciellt viktigt är det naturligtvis när det gäller våra stora handelspartner. Det innebär att vi på alla de områden där vi kan ha likartade eller likalydande regler, utan att de kommer i strid med djupa svenska kulturtraditioner eller med våra krav på miljö-och hälsoområdet, skall göra en harmonisering - kalla det gärna för en harmonisering för det låter trevligare än en anpassning. Men inte mer än detta. Jag har fäst mig vid en mening i Mats Hellströms svar: "På de områden som inte omfattas av EES avtalet har riksdagens yttrande alltjämt aktualitet." Det ger ju en tragikomisk bild av riksdagens ställning. På de områden som omfattas av EES-avtalet skulle det alltså över huvud taget inte spela någon roll vad riksdagen tycker. Riktigt så är det inte. Såvitt jag förstår har riksdagen fortfarande sin fulla rätt att säga nej till en anpassning eller införlivning. Det är fortfarande så att nej-knappen går att använda i Sveriges riksdag - hoppas jag.
Fru talman! Vad som står i svaret är att riksdagen redan fattat beslut om EES-avtalet. Men när det gäller de ytterligare harmoniseringar som regeringen uppmanades till från riksdagens sida - det var ju riksdagen och dess utrikesutskott som uppmanade regeringen till harmoniseringsarbete - har yttrandet alltjämt aktualitet precis i den mening som Krister Skånberg åsyftade, att man skall ta hänsyn till framtida harmonisering. Det är vad det handlar om. I övrigt har riksdagen fattat sitt beslut. Sannolikt har Krister Skånberg i vissa avseenden alldeles rätt, att man bör lägga ner ett sådant arbete om vi står utanför EU, t.ex. när det gäller tullreglerna. Det är fullt tänkbart att det som nu gäller som en uppmaning till harmonisering kanske - jag säger kanske - är sådant där man bör arbeta i sådan anda som Krister Skånberg antyder i sin fråga. Kanske skall man få bort den typen av uppmaningar till harmonisering, medan de eventuellt kan gälla på andra områden, t.ex. jordbruksområdet. Det kan finnas skäl att där mera se om man skall utveckla EES-avtalet, som är väldigt begränsat i det området, med ytterligare harmonisering. Det är sådant som riksdagen får bedöma. Jag kan tänka mig att man i vissa fall minskar harmoniseringsambitionerna, i andra kanske de skall finnas kvar. När det står att riksdagens yttrande alltjämt har aktualitet är det i meningen som uppmaning till myndigheterna. När det gäller EES-avtalet är detta redan uppfyllt genom riksdagens eget beslut.
Fru talman! Jag vill återkomma till två saker. Den ena gäller reglerna på jordbruksområdet som är en litet tragikomisk illustration av att Sveriges riksdag och regering har varit överanpassliga, om jag får uttrycka det så. Man trodde sig kunna förutse vad EU skulle kräva av oss på jordbruksområdet. Man gick litet väl långt, och nu får man anpassa tillbaka. Frågan är vad regeringen egentligen tycker, bortsett från vad man tror att EU fordrar av oss. Det skulle vara spännande att få veta vad regeringen egentligen anser, inte minst vad Mats Hellström anser. Han har ju tidigare varit ansvarig för dessa frågor. Vilka regler vore rimliga på jordbruksområdet?
Fru talman! Vi socialdemokrater har ju i oppositionsställning kritiserat den anpassning som den tidigare regeringen har gjort. I somras lade vi fram ett program om hur vi ser på den frågan. Vi vill ha en fortsatt avreglering för det svenska jordbruket. Där har vi inte alls samma uppfattning som den gamla regeringen hade när det gällde behovet av ytterligare subventioner. På den punkten har vi alltså en annan uppfattning.
Fru talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att det av Mats Hellströms svar framgår att om det - som jag hoppas - blir ett nej vid folkomröstningen den 13 november, kommer man inte att på samma sätt som tidigare viljelöst anpassa sig utan man kommer att göra det på det sätt som gagnar Sverige bäst. Det finns många områden där vi fortfarande kan försöka att eftersträva samma regler för att underlätta handel, kultursamarbete och allt vad det nu kan vara. Men det kommer då att ske på svenskt initiativ. Jag undrar dock: Är det så att Sveriges riksdagsledamöter när det gäller nya bestämmelser i EES-avtalet, som vi hittills inte har tagit ställning till, fortfarande har rätt att använda nej-knappen?
Fru talman! Självfallet. Ingenting i EES-avtalet kan bli gällande i Sverige utan att den svenska regeringen och sedan riksdagen fattar beslut. Tillägg till EES-avtalet måste bekräftas eller avslås i den svenska riksdagen. Blir det ett avslag, faller ju dessa delar bort ur hela EES-avtalet för alla dess parter.
Fru talman! Avslutningsvis hoppas jag att ledamöterna i Sveriges riksdag även i fortsättningen utnyttjar sin rätt att använda alla tre knapparna.

Fru talman! Birgitta Hambraeus har frågat mig om jag avser att komplettera informationen i Riksskatteverkets broschyr till hushållen inför folkomröstningen den 13 november. Hon anser att informationen är missvisande och att den borde kompletteras med information om EU:s lagars överhöghet över svensk lag. Jag har tidigare svarat på motsvarande frågor som har gällt andra områden, framför allt frågor som har gällt UD:s broschyr. Riksskatteverkets broschyr är mer kortfattad än den broschyr som de flesta av dessa frågor har handlat om. Jag anser att den information som lämnats i broschyren ger en rättvisande bild av konsekvenserna för Sverige av ett medlemskap. Av utrymmesskäl måste naturligtvis information i en broschyr av detta slag bli översiktlig och kortfattad. I broschyren finns emellertid på s. 5 en hänvisning till var ytterligare, mera fullständig information kan sökas. Landets ca 1 400 folkbibliotek förfogar över det omfattande informationsmaterial som Sekretariatet för Europainformation har utarbetat. Detta material omfattar ca 90 olika faktablad som innehåller både allmän EU-information och mera preciserad information på olika sakområden. Detta material står kostnadsfritt till förfogande. Dessutom finns sekretariatets broschyr inför folkomröstningen att tillgå på landets alla postkontor. Den är också översatt till åtta olika språk. Vidare står den särskilda telefonpanelen till förfogande för svar på alla frågor mellan kl. 9.00 och 21.00 under veckans alla dagar. Det finns alltså en rikhaltig information att tillgå för dem som så önskar. Bl.a. har sekretariatet givit ut broschyren EU-rätten går före svenska lagar i serien Kort om EU. Broschyren behandlar frågor om hur de rättsliga reglerna i EU påverkar våra egna lagar och vårt rättssystem. I den broschyr om EU och Sverige som har getts ut av Sekretariatet för Europainformation och som finns tillgänglig på postkontoren finns ett avsnitt om överstatligt samarbete. Där framhålls också att om de gemensamma lagarna kolliderar med lagarna i ett medlemsland, gäller EU:s regler framför landets. Mot denna bakgrund finner jag inte att behov föreligger av ytterligare informationsinitiativ rörande den fråga som Birgitta Hambraeus tar upp.
Fru talman! Jag är tacksam och glad över Mats Hellströms komplettering. Jag förstår att regeringen inte tänker skicka runt detta på eget initiativ. Därför skall vi inom Folkrörelsen mot EU bekräfta att Mats Hellström här pekar på det som är det centrala, det som vi skall folkomrösta om, nämligen att vi skall ändra vår grundlag och överlåta beslutanderätten över det som skall gälla i Sverige till EU. Det är ju vad detta med att EU:s lagar tar över svensk lag innebär. Den broschyr som Riksskatteverket på riksdagens uppmaning har skickat ut innehåller fyra sidor som den förra regeringens utrikesdepartements handelsavdelning har författat. Departementet har alltså gjort två utskick till hushållen. I denna broschyr står det: "Det du främst ska ta ställning till i folkomröstningen är om du anser att medlemskapet och samarbetet inom EU är bra för Sverige - eller om du anser att vi klarar oss bättre utanför." Jag håller självfallet med Mats Hellström om att en broschyr av den här typen måste vara kortfattad. Men Mats Hellström måste ändå erkänna att detta är väldigt missledande. Man beskriver ju inte ens vad medlemskapet innebär, nämligen att EU:s lagar blir giltiga hos oss. Jag vill gärna att Mats Hellström skall bekräfta följande som är oerhört väsentligt, vilket står i den proposition som skall behandlas om det blir ett ja vid folkomröstningen: "Alla EU:s regler är juridiskt bindande om vi inte fått undantag inskrivet i själva anslutningsakten." Alltså: Inga ensidiga deklarationer hur litet man än har sagt emot EU. Undantagen skall vara inskrivna i anslutningsakten. Det görs inga undantag i fråga om EMU. Det är alltså EMU som gäller. Detsamma gäller utrikes-, säkerhets och försvarssamarbetet.
Fru talman! Förhandlingsresultaten i sig är ju en del av det som kallas Community law. Hela vårt förhandlingsresultat finns som en del av denna EU rätt. Det måste man ta hänsyn till. Annars blir Birgitta Hambraeus påstående något märkligt. Därutöver vill jag säga två saker om hennes fråga som gällde informationen. Jag tycker att det är jättebra om olika organisationer på såväl nej-sidan som ja-sidan använder det utomordentliga material som finns utgivet av Sekretariatet för Europainformation och kan hämtas av var och en på postkontor och bibliotek. Birgitta Hambraeus tolkning är på en punkt felaktig eller åtminstone ofullständig. När det gäller grundlagar måste Birgitta Hambraeus tillägga att om Sverige som nation efter folkomröstningen blir medlem i den europeiska unionen, då blir också den svenska grundlagen en del av EU-rätten.
Fru talman! Det finns uppenbarligen väldigt många olika sätt att tolka detta. Men vad som har slagits fast i riksdagstexter och i propositioner är att det som inte finns inskrivet i anslutningsakten som ett undantag eller en övergångsregel existerar inte som undantag. Ensidiga deklarationer har alltså ingen juridisk giltighet. Det här är väldigt viktigt, därför att annars blir vi onödigt förvirrade. Man kan göra olika tolkning. UDH har en tolkning. I Riksskatteverkets Europainformation gör man en helt annan tolkning. Ibland är tolkningarna motstridiga. Nu har den nya regeringen bekräftat att det är Europainformation som gör den rätta tolkningen. Det är värdefullt. Tidigare var det två helt olika tolkningar.
Fru talman! Birgitta Hambraeus förvirrar den här diskussionen alldeles i onödan. Det finns material utgivet av många olika intressenter som det går utmärkt att ta del av. Jag tycker också att det är bra att man sprider det material som finns. Det gäller såväl propositioner som Europasekretariatets information och givetvis UD-broschyren. Det är ju inte så att det skulle vara värdelöst om en regering gör en deklaration som tas med i förhandlingsresultatet. Det är ju självklart att detta är en viktig del av förhandlingsresultatet. På den punkten har jag en helt annan uppfattning än Birgitta Hambraeus, och där går det icke att åberopa mig. Som talesman för oppositionen har jag noga följt förhandlingen. Jag tror mig veta att det är med ett visst allvar som EU:s regeringeringskonferens och den svenska regeringen och riksdagen genom vår UD delegation har arbetat för ett förhandlingsresultat. Det handlar också om viktiga deklarationer som läggs fram inför ministrarna och som dessa kan antingen motsäga eller acceptera genom att föra in dem i förhandlingsprotokollet. Detta är självfallet av vikt för Sverige. Någonting annat vore orimligt.
Fru talman! Det finns jurister som kan uttolka EU rätt, och det skall bli mycket intressant att höra dem analysera vår debatt och att få reda på EU:s uppfattning om vad som gäller. Det är ändå den som vi måste rätta oss efter. Det är oerhört intressant att Mats Hellström nu plötsligt inkluderar svensk grundlag i EU-rätten. Det betyder alltså att Storbritannien nu måste ta över svensk offentlighetslagstiftning. Det skall bli oerhört spännande att se hur det fungerar. Olika jurister, bl.a. Hans Ruin, har tolkat det så att EU:s lagar och förordningar gäller över vår lag, dvs. också grundlagen, om vi blir medlemmar i EU.
Fru talman! Det finns en väsentlig skillnad mellan Birgitta Hambraeus och mitt sätt att se på vårt eget land och på EU. Det kommer att vara EU:s tolkning som gäller, säger Birgitta Hambraeus. Men inget EU land lägger sig så platt. Om EU fungerade så som Birgitta Hambraeus föreställer sig, skulle den organisationen inte existera. Där finns självständiga länder, med ett självmedvetande. Danmark, Storbritannien, Tyskland och de andra länderna håller på sina tolkningar i förhållande till gemenskapsinstitutionerna, och de lägger sig inte platt. Det skall Sverige inte heller göra om vi blir medlemmar.
Fru talman! Det är utomordentligt bra med litet morskhet här, men faktum är att unionen inte har fungerat särskilt länge. Maastrichtavtalet, som nu har ratificerats, har bara gällt ett antal månader och har ännu inte kommit helt i gång. Jag hoppas att vi slipper se det - jag vet att det blir ett nej den 13 november. Det är mycket viktigt att man får ut informationen till folk. En SIFO-undersökning visade att 45 % av dem som tänkte rösta ja trodde att riksdagen kan stifta lagar som gäller över en EU-förordning. Mats Hellström måste kunna bekräfta att det inte stämmer. 47 % trodde att vi skulle behöva betala tull om vi sade nej till EU. Vi har haft ett frihandelsavtal med EU när det gäller industrivaror sedan 1973. Det vore bra om Mats Hellström ville bekräfta också detta.
Fru talman! Birgitta Hambraeus gör debatten än mer förvirrad genom att nu hänvisa till Maastrichtavtalet när det gäller EG-rätten. I de nya inslagen, pelare 2 och 3, dvs. utrikes och säkerhetspolitiken respektive tullsamarbete, polissamarbete m.m., finns det ingen EU-rätt över huvud taget. Det är ett rent mellanstatligt samarbete i de avseendena.

Fru talman! Margareta E Nordenvall har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra patienternas valmöjligheter när det gäller privata specialistläkare. Av regeringsförklaringen framgår följande: "Patienternas rättigheter kommer att stärkas. I detta ingår den självklara rätten att den enskilde skall kunna välja läkare." Ett beredningsarbete har just inletts där vi bl.a. ser över hur patienterna även fortsättningsvis skall garanteras valmöjlighet och på vilket sätt landstingets finansiella ansvar för privata vårdgivare skall kombineras med landstingets ansvar enligt hälso och sjukvårdslagen att ge en god vård på lika villkor för hela befolkningen.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. Frågan är ställd utifrån det som står i regeringsförklaringen om att "etableringen av specialistläkare, som dränerar sjukvårdens ekonomi, kommer att upphöra". Jag anser att det är ett felaktigt påstående, eftersom den privata vården totalt utgör endast några få procent av hela sjukvårdskostnaden. Jag tycker också att det är ett hårt angrepp mot en seriös yrkeskår. Många privata specialistläkare har en lång sjukhuserfarenhet och står för god kvalitet och kontinuitet i vården. Många specialistläkare står dessutom för en effektiv och betydligt billigare vård än motsvarande i offentlig regi. Jag undrar om statsrådet verkligen tycker att det är försvarbart att motverka en billig och bra vård, som patienterna vill ha, och i stället använda skattebetalarnas pengar till en dyrare vård. Det innebär i det långa loppet att patienten får mindre vård för pengarna - en återställarpolitik som påminner om Etableringen av specialistläkare dränerar inte sjukvårdens ekonomi, men den dränerar på sikt det offentliga monopolet i vården. Hur skall man, som det står i regeringsförklaringen, ge patienten den självklara rätten att kunna välja läkare, när man samtidigt minskar utbudet av de läkare som många patienter vill ha?
Fru talman! Som framgick av statsministerns anförande handlar det om den fria etableringen av specialistläkare. Jag tror att det också i fortsättningen kommer att vara möjligt att kombinera etableringen av specialistläkare, som vi normalt kallar privatläkare inom specialområden, med landstingets viktiga demokratiska ansvar för att just ge hälso och sjukvård åt hela befolkningen. Det är inget tvivel om att det vi ser i dag är att en del av andra sjukvårdsområden inom landstingets verksamhet drabbas av att det blir ett överutbud av vissa fria etableringar. Vad vi nu gör är att vi söker efter lösningar som kombinerar landstingets ansvar för hela befolkningen och möjligheten att också i fortsättningen få tillgång till bra specialistläkare i landstingets sjukvårdsområden.
Fru talman! Jag hoppas att man ändå tänker på det som jag tog upp när man nu gör det här beredningsarbetet. Det är ju faktiskt så att de privata specialistläkarna, de etablerade specialisterna, utgör en procentuellt sett mycket liten andel av sjukvårdens totala ekonomi. Att säga att specialistläkarna dränerar sjukvårdens ekonomi är helt felaktigt. Det jag vill värna om är att man har kvar etableringen av läkare i privat verksamhet just för att få en återväxt av dessa doktorer. Det är viktigt att vi också tar hänsyn till patienternas önskemål. Jag tror inte att ni kan infria ert löfte om att ge patienten den självklara rätten att kunna välja läkare om ni samtidigt stryper utbudet av de läkare som patienten vill ha.
Fru talman! Jag är helt övertygad om att det också i fortsättningen kommer att finnas ett gott utbud av privata specialistläkare och en god tillgång till sådana läkare. Det som det handlar om är möjligheten att få den fria etableringen utan någon som helst kontakt med huvudmannen, dvs. landstinget. I det beredningsarbete som nu pågår kommer vi att ta hänsyn till bådas möjligheter.

Fru talman! Chatrine Pålsson har frågat mig vilken sjukvårdsutredning som åsyftas när det i regeringsförklaringen anges att den pågående sjukvårdsutredningen snabbt skall kartlägga tillståndet i sjukvården och föreslå åtgärder för förbättringar och effektiviseringar. Den utredning som regeringen syftar på är Kommittén om hälso och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000. Arbetet med att utforma direktiv för detta utredningsarbete har också påbörjats.
Fru talman! Låt mig börja med att önska Ingela Thalén lycka och välgång i det nya viktiga uppdraget, som härmed har börjat. Jag tror att vi var många som förra året blev besvikna och bestörta när socialdemokraterna lämnade HSU 2000. Det var inte för vår skull, utan det var för sjukvården i Sverige. Vi tyckte att vi äntligen hade fått till stånd en parlamentarisk grupp som skulle ta ett helhetsgrepp över sjukvården. Det var för mig oförklarligt att det största partiet i Sverige då lämnade utredningen. Jag tycker också att det är väl frimodigt att i regeringsförklaringen hänvisa till denna utredning som fick sig en ordentlig knäck, eftersom socialdemokraterna lämnade den. När man nu vill ha en snabb kartläggning vill jag fråga socialministern om det inte hade varit det snabbast möjliga sättet att fortsätta den utredning som påbörjades vid förra mandatperiodens inledning.
Fru talman! De direktiv som HSU 2000 har täcker inte riktigt in det jag och regeringen avser när det gäller kartläggningen av hälso och sjukvården. Vi har nu påbörjat arbetet med direktiven som kommer att få en något annorlunda inriktning. Framför allt kommer vi att vara tydligare när det gäller uppdraget till HSU Det är ett mycket värdefullt arbete som har gjorts hittills. Det har gjorts en del kartläggningsarbeten. Skälet till att socialdemokraterna lämnade utredningen behöver inte Chatrine Pålsson och jag diskutera just nu. Jag har en helt annan uppfattning än Chatrine Pålsson och förstår mycket väl varför socialdemokraterna lämnade utredningen. Men det kanske vi inte behöver uppta tid för att diskutera i just den här debatten. Det jag ser framför mig är att man t.ex. ser över de relativt stora skillnaderna mellan landstingen när det gäller sambanden mellan val av organisation och effektivitet osv. Det finns också tecken på vissa kapacitetsproblem inom landstingen. Det finns alltså skäl att göra en kartläggning. Enligt min uppfattning finns det dessutom skäl att göra en viss avgränsning av det som så småningom kommer att bli slutresultatet av en sådan här utredning.
Fru talman! Direktiven för HSU 2000 var mycket vida av det skälet att utredningen skulle få komma med förslag. Jag vill återge några av direktiven: HSU 2000 ska analysera och bedöma hälso och sjukvårdens resursbehov fram till år 2000, överväga hur hälso och sjukvården bör finansieras och organiseras på den övergripande samhällsnivån. HSU ska beakta lösningar för skillnad mellan sjuklighet och dödlighet mellan olika åldrar, mellan könen, mellan olika sociala grupper, bland svenska och utländska medborgare och mellan olika delar av landet. Man ska också särskilt bedöma möjligheter till kostnadsminskningar. Vi kristdemokrater har alltid trott att vi behöver resurser till hälso och sjukvården. Min fråga till socialministern är: Om det efter utredningen visar sig att vi behöver mer resurser, är då socialministern och socialdemokraterna beredda att verka för detta?
Fru talman! När det gäller just finansieringsfrågorna råder det inget tvivel om att det var på detta område som man inom utredningen hade de starkaste meningsmotsättningarna. Vad det gäller finansieringsmodellerna har jag personligen, och också regeringen, en mycket bestämd uppfattning, vilket kommer att märkas i de direktiv som utredningen så småningom kommer att få. Också synen på resurserna till hälso och sjukvården kommer att avspeglas i kommande budgetproposition som regeringen kommer att avlämna.
Fru talman! Jag vill till socialministern ställa en avslutande fråga. När tror socialministern att tilläggsdirektiven - eller vad man nu skall kalla dem - skall vara klara? När kan arbetet börja? Som kristdemokrat ser jag för min del fram emot ett skyndsamt men genomgripande arbete. Det behöver svensk sjukvård och våra medborgare.
Fru talman! Det är min uppfattning att skyndsamt innebär, om inte denna månad, så alldeles strax därefter.

Fru talman! Göthe Knutson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra ett orimligt utnyttjande av bostadsbidragssystemet. Frågan är ställd med anledning av att Länsrätten i Hallands län bedömt att en enskild person av psykiska skäl har rätt att med stöd av 6 § socialtjänstlagen få socialbidrag för en större lägenhet. Jag utgår därför från att det Göthe Knutsons fråga egentligen rör är reglerna för bistånd enligt socialtjänstlagen. Låt mig dock först kort redogöra för vilka regler som gäller för bostadsbidrag. Bostadsbidrag är relaterat till den sökandes inkomst och nivån på hyran. Det finns en högsta hyresnivå för vilken man kan få bostadsbidrag. Socialtjänstlagen däremot kräver alltid en individuell behovsprövning. I det som socialtjänstlagen anger som skälig levnadsnivå ingår också kostnader för en skälig bostad. Naturligtvis kan man inte acceptera en alltför hög boendestandard vid beräkningen av socialbidragsbehovet. Socialstyrelsen har till ledning för bedömningen av vad som utgör skäliga bostadskostnader utfärdat vissa rekommendationer i sina Allmänna råd. Vid den individuella behovsprövningen kan det i vissa fall föreligga sådana medicinska eller andra behov som kan bedömas som skäliga att ta hänsyn till. Det är varken lämpligt eller tillåtet för mig som socialminister att uttala mig om huruvida den enskildes psykiska problem i det aktuella fallet är skäl nog för att erhålla det något högre belopp som länsrätten ansåg i detta fall. Jag ser heller inga skäl att utifrån detta enskilda ärende föreslå ändringar av reglerna för rätt till socialbidrag. Eftersom socialnämnden i Halmstad har överklagat länsrättens beslut kommer ärendet också att prövas av kammarrätten.
Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret. Jag är väl medveten om att man inte skall ta upp enskilda fall till behandling i ett frågesvar. Men jag har efter många år här i riksdagen lärt mig att det är tillåtet att med utgångspunkt från ett enskilt fall ta upp principfrågan. Den fråga jag ställer är om statsrådet är beredd att se över den aktuella lagen för att förhindra ett orimligt utnyttjande av bostadsbidragssystemet. Detta är ett fall som väcker starka reaktioner hos allmänheten. Det är orimligt att var och en som arbetar och strävar så gott hon eller han förmår och som får nöja sig med en liten och kanske dålig bostad skall vara med och betala medan andra vet att ta för sig, t.ex. genom att gå till en läkare och säga att man lider av cellskräck därför att lägenheten inte passar det behov man anser sig ha. Klaustrofobi åberopades av den sökande i det aktuella fallet, åtminstone är det vad som står i det första läkarintyget. Socialnämnden i Halmstad säger nej. Lägenheten som vederbörande har är fullt tillräcklig. Det är en allmänläkare utan specialisering i psykiatri eller liknande som har utfärdat läkarintyget. Länsrättens kommentar, efter att detta fall blev känt, var: Vi är tvungna att följa lagen. Om kammarrätten i sin överprövning säger att detta är fel och man återgår till socialnämndens nej, vad kommer socialministern då att tänkas vidta för åtgärder?
Fru talman! Socialtjänstlagen ger vissa utrymmen för tolkningar. Det råder ingen tvekan om detta. Jag vill börja med att göra ett litet tillrättaläggande beträffande Göthe Knutsons fråga. I frågan utgår Göthe Knutson från att den lägenhet som personen i fråga hade fått skulle kosta 3 500 kr mer per månad. Men enligt länsrättens domstolsutslag handlar det om en nettokostnad på litet drygt 500 kr. Det är alltså en viss skillnad när det gäller vad som var merkostnaden. Med utgångspunkt från detta fall kan jag inte se att det finns något skäl att nu gå in och göra några ändringar i socialtjänstlagen. Vad jag däremot kan tänka mig är att man framöver gör andra tolkningar längre ned i prövningen, dvs. i länsrätten. Jag har ingen möjlighet att vidare kommentera just detta enskilda fall.
Fru talman! Först vill jag ta upp frågan om den korrekta hyran. Jag följde tidningsuppgifterna och återgav dem. Det är klart att det finns anledning att vara litet kritisk ibland. Jag har i dag fått domen från Men det är själva principen det gäller. Om man inte anser sig nöjd med sin bostad kan man gå till det som kallas det allmänna och säga: "Den här lägenheten är för liten för mig. Den här bostaden trivs jag inte i. Här får jag cellskräck, men får jag bara 10 kvadratmeter mer blir jag minsann omedelbart frisk." Det är innebörden. Om några hundra eller kanske många tusen människor gör detsamma blir det ganska plågsamt för den redan belastade budgeten i en kommun, som i detta fall. Det stöter det allmänna rättsmedvetandet, om inte annat.
Fru talman! Om man drar de slutsatser som Göthe Knutson gör nu kan jag delvis hålla med. Men jag drar inte sådana slutsatser av detta enskilda fall. Jag tycker inte att man bör göra det heller. Dessutom framgår det mycket tydligt att det finns alldeles speciella medicinska och andra skäl bakom den bedömning som är gjord. Frågan skall som sagt prövas i kammarrätten, och före det finns det enligt min uppfattning inte förutsättningar att fortsätta just den här diskussionen kring detta enskilda fall.

Fru talman! Eva Zetterberg har frågat mig vad regeringen kommer att göra för att bidra till att Föreningen har under ett antal år erhållit medel från Allmänna arvsfonden för utvecklings och informationsinsatser. Under åren 1989-1993 har föreningen således fått sammanlagt 1,3 miljoner för detta syfte. I september i år anslog dåvarande regeringen 50 000 kr till föreningens verksamhet. Jag har förstått att detta var en tillfällig lösning. Socialutskottet har i sitt betänkande om socialpolitik behandlat en motion där en översyn begärs av nuvarande regler för statsbidrag som skulle göra det möjligt för Föräldraföreningen Plötslig spädbarnsdöd att erhålla statsbidrag för verksamheten. Utskottet konstaterar där att föreningen inte kan erhålla stöd från anslaget för bidrag till handikapporganisationer. Enligt utskottet bör regeringen överväga om organisationen kan erhålla statligt stöd från annat anslag. Jag har för avsikt att driva denna fråga i höstens budgetberedning och då försöka hitta en mer långsiktig lösning på frågan.
Fru talman! Jag vill först inleda med att gratulera Ingela Thalén offentligt till hennes nya uppdrag som socialminister. Det gläder mig mycket. Jag vill också tacka för svaret på den fråga jag har ställt. Jag vet inte hur känd bakgrunden är för Ingela Thalén. Bakgrunden är att den föräldraförening som bedriver ett mycket angeläget arbete kring dessa frågor - Föräldraföreningen Plötslig spädbarnsdöd - har drygt 2 000 medlemmar. Det är både föräldrar och andra anhöriga som har mist ett spädbarn. Plötslig spädbarnsdöd är den vanligaste dödsorsaken bland små barn i vårt land. Det handlar alltså om en väldigt allvarlig situation, där många människor är drabbade. Den verksamhet man hittills har bedrivit har skett med knappa medel, men den har varit av stor betydelse, eftersom man därigenom har kunnat både hjälpa och stödja anhöriga som har drabbats och som har behov av detta stöd under lång tid men också bedriva ett förebyggande arbete och få ut information för att minska antalet barn som drabbas. Jag är glad åt att Ingela Thalén anger att man från regeringens sida vill hitta en långsiktig lösning på frågan. Problemet är bara, Ingela Thalén, att det är ett akut problem. Den förening vi nu talar om och den verksamhet som bedrivs tvingas upphöra redan under hösten om man inte får fortsatta bidrag. Det ser jag som mycket allvarligt.
Fru talman! Som Eva Zetterberg är väl medveten om är ett av problemen naturligtvis just svårigheten att hitta en långsiktig lösning. Utredningen Organisationernas bidrag anser att den här sortens krisföreningar, hur väsentliga de än är för enskilda människor, inte kan rangeras in under bidragen till handikapporganisationer. Det här förslaget har inte föranlett någon proposition ännu. Förre ministern Bo Könberg hade vissa tankegångar i ett antal diskussioner med företrädare om att man skulle kunna finna en annan utväg via något annat organisationsanslag eller möjligen via Socialstyrelsen eller Folkhälsoinstitutet. Vi skall försöka att pröva de möjligheterna. Frågan huruvida det finns utrymme för att ge akuthjälp direkt under hösten får jag återkomma till när jag tittat ännu mer på ämnet. Den nu aktuella frågan gällde ju om man kan finna en långsiktig lösning för föreningen.
Fru talman! Jag är medveten om att Ingela Thalén fått ärva ett antal svårlösta frågor från den tidigare regeringen. Jag vill också understryka att det funnits ett agerande över partigränserna här i riksdagen där socialutskottets beslut i frågan ligger till grund. Jag tror att samtliga partier som engagerade sig var övertygade om och tog på allvar den gamla regeringens vilja att finna en lösning. Ändå står vi i den situationen att man inte har funnit någon lösning. Vi är väldigt medvetna om att det inte går att inordna Föräldraföreningen Plötslig spädbarnsdöd bland handikapporganistationer. Men det är självklart att man måste hitta andra lösningar om man finner att verksamheten i sig är väsentlig och på allvar faktiskt både hjälper föräldrar som har drabbats och förebygger dödsfall bland småbarn.
Fru talman! Jag vill understryka att också jag som riksdagsledamot följde denna fråga. Från det hållet känner jag till både föreningen och sakfrågorna ganska hyggligt, även om jag inte känner till dem i detalj. Det är min avsikt att ha nära kontakt med föreningen och lyssna på vad den har behov av just när det gäller det akuta. Jag vill återkomma till det jag sade i mitt inledande svar, nämligen att man får titta på den långsiktiga lösningen på frågan i anslutning till budgetberedningen.
Fru talman! Jag är väldigt nöjd med svaret vad gäller den långsiktiga lösningen, därför att den också är nödvändig. Men jag tror att den akuta lösningen är nödvändig för att organisationen inte skall upphöra just nu och återuppstå när man hittar det långsiktiga stödet. Då förloras väldigt mycket tempo. Med utgångspunkt från Ingela Thaléns eget intresse i frågan tror jag att både jag och föräldraföreningen kan se fram emot en snar lösning. Det är bråttom, Ingela Thalén!

Fru talman! Andreas Carlgren har frågat mig om jag kommer att fullfölja de uttalanden som Socialdemokraterna tidigare har gjort om att återta de medel till forskning som utskiftats från de tidigare löntagarfonderna och, om detta inte är möjligt, i stället minska de ordinarie forskningsanslagen i motsvarande mån. Regeringen har som framgått redan inlett en översyn av möjligheterna att återföra de utskiftade löntagarfondsmedlen. I avvaktan på resultatet av den översynen genomförs samtidigt en analys av konsekvenserna för forskningen av stiftelsernas verksamhet. Underlaget för analyserna är stiftelsernas skiftande ändamål och de olika forskningsområden som stiftelserna främst är avsedda att stödja. Skulle det visa sig att det inte är möjligt att återföra de till stiftelserna utskiftade löntagarfondsmedlen måste det få konsekvenser för omfattningen och inriktningen av statens forskningsanslag.
Fru talman! Jag ber att få tacka Carl Tham för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan var att den förra regeringens avvecklande av löntagarfonderna och överförande av pengarna till stiftelserna i ett slag väldigt kraftigt förbättrade möjligheterna för forskningen. Det har bildats stiftelser som sysslar med forskarutbildning och profilforskning vid mindre och medelstora högskolor. Det är meningen att en stiftelse skall kunna främja humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning vid en ny universitetsbildning i södra Stockholm. Det gäller strategisk forskning som skall främja projekt av långsiktig betydelse för Sveriges konkurrenskraft. Det gäller miljöstrategisk forskning som skall skapa förutsättningar för en miljöanpassad samhällsutveckling. Det rör sig om mycket viktiga forskningsområden. Alla som tycker att det här viktigt måste trots allt bli mycket oroade av Carl Thams svar. Svaret innebär att om den nya regeringen inte kan köra över de beslut som den förra riksdagen fattade skall man i stället straffa dessa forskningsområden och skära ned på de områden som Carl Tham själv i flera intervjuer, såsom nytillträdd minister, har sagt är mycket viktiga. Det oroar mig. Jag är också orolig för den princip som ligger bakom detta och som innebär att det är viktigt att minska mångfalden av de olika forskningscentrum som vi nu har skapat förutsättningar för. Det kan väl inte vara principiellt fel med flera oberoende centrum på forskningsområdet.
Fru talman! Den här frågan är dels principiell, dels ekonomisk. När det gäller det principiella är min uppfattning mycket klar. Jag anser att det är olämpligt att man i riksdagen fattar beslut som i praktiken binder framtida riksdagsmajoriteter till ett visst system som inte går att förändra. Meningen med demokratiska val är att man skall få en riksdag som återspeglar folkmeningen och som också skall kunna fatta beslut i enlighet med folkmajoritetens vilja. Om man binder allmänna medel på ett sådant sätt att de inte kan påverkas, är det enligt min uppfattning principellt mycket olämpligt. Den ekonomiska aspekten är inte mindre betydelsefull. Som Andreas Carlgren givetvis vet är landets ekonomi skakig. Vi har att ta ställning till vad som kan kallas ett statsfinansiellt elände. Att i den situationen överföra så här stora medel utan att närmare reflektera över konsekvenserna för statsfinanserna är, enligt min uppfattning, mycket betänkligt. Det finns även en annan ekonomisk aspekt på detta. Självfallet är vi alla överens om att det är viktigt med forskning även på dessa områden. Men i ett trängt statsfinansiellt läge måste man göra prioriteringar. Med det här systemet kan inte ens en bred majoritet i riksdagen göra önskade prioriteringar, i rådande ekonomiska läge. Även detta anser jag talar för en upplösning av dessa fonder. Samtidigt vill jag säga att jag bedömer möjligheterna att göra det som ganska begränsade. Vi avvaktar nu resultatet av översynen.
Fru talman! Jag vill först säga några ord om den principiella synen. Jag har sett att Carl Tham i en intervju har sagt att det är ett anmärkningsvärt beteende att försöka låsa in allmänna medel så att de inte blir åtkomliga för politisk styrning. Med det tanke på det som Carl Tham sade i slutet av sitt svar om att det nu förmodligen inte är möjligt att ändra det beslut som den förra riksdagen fattade, framstår det som ännu konstigare att han väljer att dra ned på just de forskningsanslag som är föremål för politisk styrning. Jag tycker att det verkar vara inkonsekvent. Besparingsbetingen haglar nu även över forskningsområdet. Är det de mindre och medelstora högskolorna som har skäl att vara oroliga eller är det den miljöstrategiska forskningen? Eller gäller det kanske de insatser som skall göras för att främja Sveriges konkurrenskraft och som måste vara oerhört viktiga för vår ekonomi? Jag har förstått att det redan går ut signaler till motsvarande forskningsområden om att man där skall vara orolig. Det oroar mig. Det vore bra om utbildningsministern kunde ge ett besked om att man inte behöver vara orolig.
Fru talman! Den statsfinansiella bankrutt som vi har övertagit av den borgerliga regeringen leder ofrånkomligen fram till ett ökat behov av besparingar. Det är uppenbart att det måste gälla alla tänkbara områden. I det läget är det viktigt att regering och riksdag kan göra riktiga prioriteringar. Man har låst in allmänna medel, och det är inte små medel det rör sig om. Det handlar om utdelningar, som när systemet är helt i funktion, kan uppgå till minst en och en halv miljard kronor årligen. Det är fråga om prioriteringar som har undandragits politiska beslut, och det anser jag vara felaktigt.
Fru talman! Jag blir litet förvånad. För någon vecka sedan fick vi höra att det i regeringsförklaringen står att forskningsfrågorna ges hög prioritet i regeringens arbete. Om jag har tolkat utbildningsministerns svar rätt, innebär prioriteringen att man avser att kraftigt skära ned forskningsanslagen, jämfört med vad den förra regeringen åstadkom. Det måste vara dåligt för Sveriges ekonomi på lång sikt. Jag tycker att Carl Tham har gjort mycket bra uttalanden om de mindre och medelstora högskolorna. Jag undrar om det även är de som har anledning att oroa sig för nedskärningarna. Jag hoppas att Carl Tham kommer att göra lika bra uttalanden även om den miljöstrategiska forskningen. Jag undrar om det är på det området man nu skall vara orolig. Skall man t.ex. på det nya internationella miljöuniversitetet i Lund oroa sig för nedskärningar? Jag undrar vad som skall hända med den humanistisktsamhällsvetenskapliga forskningen. Skall det dras ned på den för att straffa för tidigare riksdagsbeslut? Det måste också tala emot de uttalanden som Carl Tham har gjort i olika sammanhang.
Fru talman! Vad den borgerliga regeringen framför allt har efterlämnat är ett jättelikt budgetunderskott. Det är klart att det inte är någon konst att satsa på forskning om man inte tittar på saldot i statsfinanserna. Jag kan lugna Andreas Carlgren med att säga att svaret på alla dessa frågor kommer att ges i de propositioner som regeringen kommer att lägga fram, både nu under höstriksdagen och senare i januari nästa år. Då kommer svaret att ges på dessa frågor. Min avsikt är självfallet att se till att vi också i framtiden skall bedriva en kvalificerad forskning här i landet. När jag tar ställning till den frågan måste jag också väga in följderna av de eventuellt kvarvarande forskningsstiftelserna.
Fru talman! Jag förutsätter att det inte finns någon i denna kammare som är omedveten om hur statens budgetsituation ser ut. Däremot måste det vara bra för ekonomin som helhet och för budgetunderskottet om vi t.ex. främjar forskning som långsiktigt skall gynna Det är väl bara att konstatera att detta, åtminstone så här långt, verkar vara ännu ett av de besked i regeringsförklaringen som mycket snabbt devalverades. Att ge hög prioritet i regeringens arbete, verkar hittills innebära att man delar ut besparingsbeting. Det är synd, men jag hoppas att vi här i riksdagen skall kunna nå ett samarbete som också ändrar på den utvecklingen.
Fru talman! Jag vill bara tillägga att vad som har hänt är framför allt att den svenska kronan har devalverats under den borgerliga regeringens tid. Om inte riksdagen i framtiden tar ett ansvar för besparingar så kommer kronan att devalveras ännu mera. Det tror jag inte att någon är betjänt av. Vi kommer att arbeta för en bra forskning här i landet, och jag är övertygad om att vi kan få en bred enighet för detta. Men vi måste ta hänsyn till vilka faktiska resurser som ställs till forskningens förfogande, även från de nu aktuella stiftelserna.

Fru talman! Kristina Svensson har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till att utarbeta råd och anvisningar om värderingen av studieomdömen från folkhögskolor i samband med antagning till högre utbildning. Bengt Silfverstrand har frågat mig om jag är beredd att medverka till en översyn av antagningsreglerna till grundläggande högskoleutbildning. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Avsikten med 1993 års universitets och högskolereform har varit dels en ökad valfrihet för studenten, dels en större självständighet för universitet och högskolor när det gäller beslut om studievägar etc. Förändringen i antagningssystemet ligger i att hela ansvaret för rekryteringen lagts på det enskilda lärosätet. Jag har erfarit att detta i praktiken bl.a. har kommit att innebära att samma gymnasieutbildning värderas olika ute på universitet och högskolor. Vidare har studieomdöme från folkhögskola värderats mycket olika vid antagning till högskoleutbildning. Det råder uppenbarligen osäkerhet om vilka regler som gäller. Det är självfallet viktigt att vi har ett system för antagning som är tydligt och överblickbart och som förhindrar godtycke. En uppföljning av 1993 års reform pågår. I utredarens uppdrag ingår att följa upp hur det nya antagningssystemet fungerar, och enligt planerna skall en rapport i denna fråga lämnas före sommaren. I dagarna har det dessutom inlämnats en delrapport till mig på departementet. Det är enligt min mening mycket angeläget att reglerna för antagning till universitet och högskolor är rättvisa, överblickbara och garanterar studenternas rättssäkerhet. Mot bakgrund av de erfarenheter som redan har vunnits avser jag att genomföra förändringar i det nuvarande systemet med sikte på genomförande fr.o.m. vårterminen 1996.
Fru talman! Jag vill tacka Carl Tham för det positiva svaret som också är mycket klargörande. Precis som Carl Tham säger i sitt svar har det rått mycket stor osäkerhet och mycket stor förvirring kring vilka antagningsregler som gäller. Det gäller framför allt de fristående kurserna och folkhögskoleelever. Det har varit ett svårhanterligt system. Man har inte kunnat överblicka det. Det har naturligtvis inte varit rättvist. Rättssäkerheten kan också ifrågasättas. Detta bottnar i att den centrala antagningen har upphört och att man vid de lokala antagningarna använder sig av olika bedömningar. När det gäller antagningsreglerna för folkhögskoleelever har jag fått uppfattningen att man använder fem olika modeller, beroende på vilken högskola eller vilket universitet det handlar om. Eleverna och personalen vid folkhögskolorna är mycket upprörda över detta. Det är naturligtvis ett fullständigt oacceptabelt system. Jag menar inte att vi skall gå tillbaka till en central antagning. Det tycker jag inte. Men självfallet måste man använda lika bedömningar vid de olika lärosätena. Det sades också i utbildningsutskottet förra året. Det fanns en reservation från socialdemokraterna där man befarade de här konsekvenserna. Nu finns det mycket att rätta till för en socialdemokratisk regering. Detta är ingenting som kostar pengar. Jag är mycket glad över svaret. Det är uttömmande. Många kommer att känna lättnad när de läser detta.
Fru talman! Jag vill också tacka statsrådet för svaret. Avregleringen och decentraliseringen av den svenska högskolan inleddes av en socialdemokratisk regering. Syftet var att ge de enskilda studenterna, lärarna och forskarna större inflytande över sin situation. Efter tre år av borgerligt experimenterande i frihetens och valfrihetens namn kan det konstateras att förändringarna i praktiken har inneburit en försvagning av studenternas inflytande, urholkad rättssäkerhet och ett godtycke vid antagning, examination och resursfördelning som ger anledning till oro och eftertanke. Flera högskolor har sålunda fattat beslut med innebörden att det i praktiken förmenar stora grupper av intresserade och studiemotiverade rätten att bedriva studier på högskolenivå. Genom att fastställa åldersgränser vid antagning respektive begränsa behörigheten till vissa studier till att enbart gälla vissa program, utestängs elever från chansen att komplettera sina förkunskaper. Den kommunala vuxenutbildning som har gett Sverige särskilt positiva omdömen i internationella sammanhang degraderas och blir intet värd. Redan i mopedåldern skall du veta vad du vill bli, t.ex. advokat eller domare, för att ge exempel med aktuell anknytning till ett sydligt universitet. Annars är du utestängd från framtida studiemöjligheter. Att detta elitistiska synsätt som nu har börjat tränga in i det svenska högskolesystemet i förlängningen leder till rent absurda konsekvenser tycks inte ha föresvävat dess tillskyndare. Likvärdiga bedömningar, oavsett var man har införskaffat sina kunskaper, måste vara grundläggande och avgörande för framtiden. Därför är utbildningsministerns besked här i dag mycket klargörande och välkommet.
Fru talman! Jag har varit utbildningsminister bara en kort tid men jag har hunnit träffa en del studenter både här i Stockholm och genom Sveriges förenade studentkårer. Mitt intryck är att studenterna är mycket oroliga över detta. De kan inte förstå det här systemet. I Svenska Dagbladet kunde vi nyligen läsa om att antagningssystemet uppfattades som en djungel av olika bestämmelser och villkor. I den lägesrapport som jag just har fått från den utredning som sysslar med detta, RUT 93, sägs på ett mer försiktigt byråkratspråk: Systemen och deras effekter är svåra att överblicka. Inte minst är det oklart hur de fungerar ur den enskilde sökandens synpunkt. Vi har flera indikationer som tyder på att den nuvarande antagningen inte fungerar tillfredsställande. Det är alltså litet försiktigt uttryckt. Vad som ligger bakom detta är helt enkelt att studenterna inte vet vad som gäller. Det är mer eller mindre en sinkadus om man kommer in på en utbildning. Det beror på vilken skola man har sökt till och vilka villkor som gäller just där. Ett sådant system kan vi inte ha. Därför har jag beslutat att inom kort utfärda tilläggsdirektiv för den nu sittande utredningen så att den forcerar det här arbetet. Men det är likväl så att antagningsbestämmelser inte kan ändras på kort tid. Därför vågar jag inte utlova några förändringar förrän tidigast till vårterminen 1996.
Fru talman! Inlägget från utbildningsministern visar att Carl Tham redan har en god insikt i vad det handlar om när det gäller antagningssystemet. Det är alltså fråga om ett virrvarr och ett sammelsurium. Studenterna är naturligtvis de som kommer i kläm i det här systemet. Jag vill betona en gång till att jag är glad för att utbildningsministern säger att vi inte kan ha ett sådant system. Det måste ersättas, och vi skall ha ett rättvist antagningssystem. Då kan vi så småningom också komma till rätta med den sociala snedrekryteringen.
Fru talman! Den bild som utbildningsministern nu ytterligare tydliggör med exempel från Stockholm stämmer väl överens med dels den lokala kunskap som jag har från det sydligare universitetet, dels från andra delar i landet, där oroliga elever vänder sig till oss politiker just med frågan: Vad är det egentligen som gäller? Även om vi är medvetna om att ett antagningssystem formellt inte kan ändras från den ena dagen till den andra är det här beslutet värdefullt från två utgångspunkter: dels därför att det klart och tydligt visar att det kommer att ske förändringar för att garantera likvärdigheten och rättssäkerheten, dels därför att det kortsiktiga perspektivet ger tydliga besked till dem som nu håller på att experimentera att de genast skall stänga experimentverkstaden.

Fru talman! Margitta Edgren har bl.a. med hänvisning till en tidningsintervju med mig frågat mig vad jag avser att göra för att den högre utbildningen i Sverige även fortsättningsvis skall hålla hög kvalitet. Resurstilldelningssystemet för grundläggande högre utbildning bygger på ersättning för studenter och deras prestationer. Det har påpekats att det finns risk för att det systemet kan leda till sänkta kvalitetskrav. Om det verkligen förhåller sig så har jag ännu inte tillräckligt underlag för att avgöra. Den särskilda utredaren av 1993 års universitetsoch högskolereform, Dan Brändström, som jag nyss talade om, har som en av sina huvuduppgifter att fortlöpande följa och rapportera om effekter av resurstilldelningssystemet. Jag vill bl.a. avvakta dessa erfarenheter innan jag tar ställning till det eventuella behovet av förändringar av systemet. Jag vill avslutningsvis framhålla att det är självklart att varje universitet, högskola och läroanstalt har ansvar för kvaliteten i sin utbildning och i sin verksamhet. Kvaliteten är i hög grad beroende av kompetensen hos de lärare och forskare som medverkar också i grundutbildningen. Professorerna har ett särskilt ansvar att medverka för att entusiasmera och engagera studenterna i studierna.
Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret och vill helhjärtat instämma med honom i den sista delen av svaret om det egna ansvar som varje högskola har för kvaliteten och att professorerna har ett särskilt ansvar. Som jag förstår har utbildningsministern och jag samma åsikt om att kvalitet utvecklas bl.a. i ett kritiskt, konstruktivt samtal i en miljö där studenter och lärare tillsammans försöker att gå framåt. Vad jag hängde upp mig på i artikeln, om jag skall vara uppriktig, är att journalisten redogör för att utbildningsministern har talat om "konsultsnack" när det gäller utvärdering och kvalitetssäkring. Å ena sidan kan man naturligtvis säga så. Å andra sidan kan man stödja sig på erfarenheterna av långvariga arbeten som pågår och har pågått i många länder. Det handlar just om hur man använder och utvecklar kvalitet. Är det möjligt att mäta kvalitet? Hur skall man i så fall göra? De internationella erfarenheterna speglar respektive lands kvalitetsbegrepp. Det är inte möjligt att kopiera detta till andra länder, men att diskutera kvalitet och kvalitetsutveckling när det gäller högre utbildning är inte någon fluga som är inne just nu. Jag skulle också kunna anknyta till den diskussion som fördes den förra gången som det gjordes en sådan här stor utökning av antalet platser på universitet och högskolor. Det skedde på 60-talet. Då fördes samma debatt. Man befarade också då att kvaliteten skulle undermineras. Den reform som vi nu diskuterar har följts av en rad krav på högskolorna och universiteten, just för att detta icke skall hända. Jag har ytterligare en fråga till utbildningsministern. Anser utbildningsministern att de kvalitetskriterier som vi i dag arbetar med är till fyllest, eller bör de utvecklas och utvidgas ytterligare?
Fru talman! Jag är helt överens med Margitta Edgren om att det är oerhört centralt med kvalitetsprogram och arbeten med att utveckla kvaliteten i utbildningen. Det är en självklar uppgift i alla utbildningssystem. Det är sannerligen inte något fel med det, tvärtom. Vad jag tillät mig att kalla för konsultsnack - låt vara att det är en aning vanvördig formulering - var föreställningen om att det exakt går att mäta kvaliteten och på grundval av sådana mätningar tilldela den ena eller den andra högskolan någon guldpeng för att man har uppnått ett särskilt bra resultat. Jag tror för det första inte att det är möjligt; jag tror att det kommer att leda till godtycke. För det andra tror jag att det kommer att leda till att vissa högskolor genom olika finurligheter får mer pengar än andra. Därmed bidrar man till en skiktning av kvaliteten i stället för det motsatta. Man kan lika gärna vända på resonemanget och säga att de skolor som inte har en tillräckligt hög kvalitet borde få extra resurser för att kunna höja kvaliteten. Jag tror över huvud taget inte på det resonemanget. Vi måste göra vad vi kan för att förbättra förutsättningarna ute på lärosätena så att man där kan höja kvaliteten. Jag är helt för att man där skall bedriva ett arbete med kvalitetsprogram, men jag tror inte att vi skall använda detta system som en grund för allokering av resurser. Jag vill bara tillägga att vi står inför ett stort problem i Sverige, liksom i andra länder. Vi vill utöka antalet studerandeplatser; det är vi säkert överens om. Vi vet att vi har oerhört ont om pengar, och vi vill samtidigt höja kvaliteten. Därför har vi en svår ekvation framför oss. Jag medger gärna att jag inte har någon enkel lösning på det problemet.
Fru talman! Nej, vi är helt överens om det. Det är väl ingen som har en enkel lösning på det problemet. Kvalitet är ju, på detta område liksom på andra, en fråga om omdöme. Det handlar om vissa situationer, personer och insatser. Därför kan man inte använda samma mätinstrument på alla ställen. Man måste studera den process som försiggår på varje universitet och högskola. På något vis måste man försöka mäta den eller göra den tydlig. Det pågår ett imponerande arbete just nu. Detta sker utifrån det faktum att man ändå har sagt att en liten del av resurserna skall kopplas till hur detta arbete genomförs och vilka effekter det har. Utbildningsministern säger att det är omöjligt att ge resurser utifrån ett kvalitetsarbete. Det handlar ju om en liten del. Om den lilla delen har haft denna effekt redan nu bör man inte säga blankt nej utan se tiden an.
Fru talman! Det är helt riktigt. Vi skall ta del av erfarenheterna av den pågående utredningen. Vi skall också försöka skaffa oss kunskaper på annat sätt om hur kvalitetssituationen är. Däremot tror jag inte att vi skall ha ett system som bygger på att resurser fördelas utifrån mätningar som nödvändigtvis blir mycket osäkra. Jag har uppfattningen att det under de senaste åren har funnits en vanföreställning om dessa mätningar - det handlar inte alls om några politiska indikationer. Jag vill just kalla det för konsultsnack när man säger att man kan mäta varenda aktivitet i samhället och på grundval av det fördela budgetresurser. Det går inte. Det leder till godtycke. Det är detta som jag har tagit upp.
Fru talman! Till en viss del är vi överens. Det vi skall försöka få grepp om är processen och inte i första hand resultatet. Det är processen i sig som gör att funderingar och ett aktivt arbete för att förbättra kvaliteten sprider sig inom högskole och universitetsvärlden. Vi är helt överens om att det är svårt att få grepp om detta. Men att processen pågår är ändå oerhört viktigt. Om jag får lov att ta utbildningsministerns tid i anspråk vill jag till sist säga att det finns en del kvalitetsfaktorer som vi under dessa år har varit överens om i t.ex. utbildningsutskottet. Vi har bl.a. gång på gång i våra skrivelser slagit fast att jämställdhet är en fråga om kvalitet.

Fru talman! Eva Eriksson har frågat mig på vilket sätt regeringen avser att medverka till att kartlägga orsaken till den svenska älgsjukan så att den kan bekämpas. Den första upptäckten av älgsjukan gjordes 1985. Sedan dess har forskning bedrivits om sjukdomens orsaker. Man har olika teorier om orsaken. Luftföroreningar, virusangrepp, kopparbrist eller en genetiskt betingad nedsättning av immunförsvaret är några teorier. För att få reda på orsaken eller orsakerna krävs fortsatt forskning. Forskning kostar pengar. Regeringens medverkan blir då i första hand att se till att det finns ekonomiska resurser för att bedriva den forskning som behövs. Regeringen ställer medel ur Jaktvårds och viltskaderegleringsfonderna till Naturvårdsverkets förfogande för viltforskning. Verkets forskningsnämnd beslutar om användningen av medlen efter särskilda ansökningar. För att möjliggöra studier av de särskilda älgproblemen i Älvsborgs län ökades anslagen för viltforskning för några år sedan med drygt 800 000 kr. För innevarande budgetår står 8,7 miljoner kronor till Avslutningsvis vill jag nämna att Statens veterinärmedicinska anstalt har en viktig roll när det gäller att kartlägga orsakerna till Älvsborgssjukan. SVA disponerar drygt 1,5 miljoner kronor ur
Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret. Samtidigt vill jag önska henne lycka till i uppdraget som jordbruksminister. Älgsjukan är fortfarande en gåta. Forskarna har ju - som jordbruksministern säger - en klar bild av symtomen hos de sjuka älgarna, men orsakerna är fortfarande dolda i mörkret, och teorierna är många. Vi vet också att älgsjukan är koncentrerad till Viskadalen i Älvsborgs län. Hos de sjuka älgarna har forskarna hittat ett tetrovirus som kallas Alvo. Det tillhör samma familj som hiv. Om sjukdomen orsakas av tetroviruset är risken för spridning stor. Tonvikten i forskningen läggs nu på att klargöra virusets roll. Det är bra, men forskarna har också slagit fast att det är viktigt att man tittar på och tar reda på vilken roll försurningen eller andra miljöfaktorer spelar för älgsjukans uppkomst. Det är allvarligt om det är människans påverkan på naturen som har gett grogrund för sjukdomen. Då finns det risk för liknande epidemier även hos andra djurarter. Att studera miljöfaktorerna, miljöföroreningarnas betydelse, är därför nödvändigt. Det skulle därför vara intressant att höra vilken vikt jordbruksministern fäster vid att öka anslagen till forskningen om miljöföroreningarnas betydelse. Vi vet ju sedan tidigare att Viskadalen är det mest försurade området i Sverige.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att den kunskapen finns. Det finns även en mängd annan kunskap som forskarna har tagit fram, men det finns också många frågetecken. Det finns svar som vi skulle vilja ha men som vi ännu inte har. Det är också riktigt att det område i Västergötland som vi talar om hör till de mest försurade i landet. Men det konstiga är att det finns andra områden som är lika utsatta utan att vara särskilt drabbade av älgsjukan. Man har diskuterat barkgnagning. Den är fortfarande huvudsakligen lokaliserad till Viskadalen. Det man funderat på, men inte har något svar på, är sambandet mellan älgsjukan och barkgnagning. Sedan till frågan om mer pengar. Jag kan nämna att det finns ytterligare 1,5 miljoner som är beviljade från miljöforskningspengarna. Det är inte regeringen som explicit talar om hur de olika forskningspengarna skall användas. Det regeringen och riksdagen gör är att uttala att man anser att vissa områden är viktiga. Därmed ger man en signal till dem som handhar pengarna. Med tanke på den budgetsituation i övrigt som vi befinner oss i just nu kan jag inte stå här och nu och utlova nya pengar att disponera inom en ram för just den här typen av forskning.
Fru talman! Jag kan ändå tolka jordbruksministern på det sättet, att det läggs stor vikt vid att man bör forska om miljöförstöringen och miljöföroreningarnas betydelse för älgsjukan. Man borde därmed också kunna ge signaler om hur medlen inom fonden skall disponeras för att forska ytterligare om detta. Det är klarlagt att pengar till forskning om älgsjukan inte har ökat trots att man från forskningshåll kan peka på att man hittar nya vägar och att man känner det nödvändigt öka dessa rön genom ytterligare forskning. Det är också viktigt att komma ihåg att det givetvis finns lokal anknytning. Det skulle vara intressant att höra vad jordbruksministern kan tänka sig att ta för inititativ för att starta en diskussion och en process när det gäller de lokala föroreningarna och dessas betydelse för älgsjukan.
Fru talman! Jag vill påminna om att föroreningsproblematiken och miljöfrågorna inte sorterar under Jordbruksdepartementet utan under Miljödepartementet och miljöministern. Samtidigt har regeringen givetvis ett kollektivt ansvar för miljöfrågorna oavsett vilken fackminister som har det mer direkta ansvaret. Eva Eriksson gjorde en liten felsägning i sitt senaste anförande. Anslaget har faktiskt ökat och är nu 3 miljoner. Det är en fördubbling jämfört med förra året. Som jag tidigare sade ser jag i dag inte några möjligheter att utöka Naturvårdsverkets ram. Jag delar verkligen Eva Erikssons uppfattning om vikten av att man prioriterar detta område. Det går fram signaler från riksdagen till Naturvårdsverket. De signalerna får utgöra en grund för en fördelning inom den ram på 8,7 miljoner som finns.
Fru talman! Ett sådant här samtal, en debatt och en offentlig diskussion, kommer givetvis att skapa ett tryck i frågan, och det är jag tacksam för. Jag är dessutom tacksam för att Margareta Winberg understryker att detta är miljöministerns bord. Jag antar därför att Margareta Winberg kommer att ta kontakter för att driva detta arbete vidare. Det gläder mig att jordbruksministern tar den här frågan på stort allvar. Jag kommer med starkt intresse att följa ministerns agerande i den här frågan, och jag ser fram emot en framtid för skogens konung.

Fru talman! Torsten Gavelin har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att rädda den naturlevande laxen i Östersjön. Fiskeriverket redovisade den 16 maj 1994 på regeringens uppdrag en utvärdering av de åtgärder som har vidtagits för att skydda den naturreproducerande laxen i Östersjön och föreslog en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Dåvarande regeringen delade i beslut den 2 juni 1994 Fiskeriverkets bedömning av allvaret i situationen för den naturreproducerande laxen i Östersjön och underströk behovet av att kraftfulla åtgärder vidtas för att förbättra densamma. Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län och i de befintliga fredningsområdena utanför dessa älvar. Vid mötet med Fiskerikommissionen för Östersjön i september i år agerade Sverige kraftfullt för en begränsning av havsfisket efter lax men lyckades inte fullt ut få gehör för ståndpunkterna bland övriga Östersjönationer. Kommissionen beslutade dock att rekommendera att 1995 års totaluttag begränsas från 600 000 till 500 000 laxar. Kommissionen beslutade också att tillsätta en särskild arbetsgrupp under svenskt ordförandeskap med uppgift att se över förvaltningen av lax i Östersjön. För egen del delar jag bedömningen av allvaret i situationen för den naturreproducerande laxen i Östersjön. Jag vill dock understryka att det ankommer på Fiskeriverket att med stöd av fiskeförordningen besluta om de föreskrifter som behövs till skydd för den naturreproducerande laxen. Regeringen avser att inom ramen för Fiskerikommissionen för Östersjön fortsätta att kraftfullt verka för en begränsning av havsfisket efter lax.
Fru talman! Först vill jag tacka jordbruksministern för det uttömmande svaret. Bakgrunden till min fråga är att Fiskeriverkets styrelse inte har levt upp till intentionerna från i våras. Norrlandsälvarna. Tanken var att det skulle följas upp med ett beslut om totalt laxfiskestopp i Sverige om inte överenskommelsen om begränsning om kvoterna kunde genomföras fullt ut. Nu har dessa förhandlingar inte gett avsett resultat. Kvoterna har begränsats, men inte alls så mycket som Fiskeriverket ansåg vara nödvändigt. Trots detta har Fiskeriverket inte beslutat om något ensidigt svenskt laxfiskestopp. Jag uppfattar detta som en klar orättvisa. Det är dessutom en riskabel situation för laxen, som nu utsätts för ett obegränsat fiske inom den kvot som nu finns. Den förra regeringen hade en klar policy i den här frågan. Man samarbetade bl.a. med Finland om att rädda den naturlevande laxen i Östersjön. Jag vill fråga jordbruksministern om den nuvarande regeringen avser att fullfölja denna policy.
Fru talman! Jag vill återigen understryka vad som har gjorts i frågan. Man har arbetat i Fiskerikommissionen. Tyvärr fick vi inte stöd fullt ut. Det blev bara en sänkning från 600 000 till 500 000 laxar, men det är ändå ett steg i rätt riktning. Det är också en framgång att vi dessutom har fått en arbetsgrupp under svenskt ordförandeskap som skall se över förvaltningen av lax i Östersjön. Jag har inte kunskap om vilka kontakter mellan Sverige och Finland som har tagits. Det är säkert riktigt det som sägs. Jag vill ändå understryka att Östersjön. Finland har alltså inte följt det förslag som har lagts fram. Man har inte godtagit den rekommenderade laxkvoten, och det är ett bekymmer i sig. Vi har inte ministerstyre i Sverige. Det är Fiskeriverket som beslutar i frågan. Den förra regeringen gav inte direktiv till hur det skulle besluta, och det avser inte heller jag att göra.
Fru talman! Jag är väl medveten om att jordbruksministern inte kan utfärda några direktiv. Men signaler är viktiga i detta samhälle. Orsaken till att jag har aktualiserat den här frågan är att det just nu är ett mycket kritiskt läge för laxsmolt som inte är påverkade av M74, som är det stora bekymret. Nästa år räknar man med att den mängden har begränsats till 75 000, för att år 1996 vara nere i 25 000 laxsmolt som går ut från våra älvar till Östersjön. Det innebär att läget är väldigt kritiskt och att vi måste ha ett snabbt stopp för laxfisket. Jag har uppfattat jordbruksministern så, att den förra regeringens intentioner skall fullföljas. Jag kommer personligen med stort intresse att följa den här frågans vidare behandling.

Fru talman! Lena Klevenås har frågat mig om vi vid ett eventuellt medlemskap i EU kommer att kunna behålla ett jordbruk i norra och mellersta Sverige utan att kostnaderna för de svenska skattebetalarna ökar. En utgångspunkt för Sverige vid förhandlingarna om villkoren för ett medlemskap i EU var att en överenskommelse måste nås rörande tillvägagångssätt och metoder för att inom ramen för EU:s politik slå vakt om och utveckla jordbruket i norra Sverige, i skogsområden i södra Sverige samt på Öland och Förhandlingsresultatet innebär möjligheter att uppnå detta. Detta förutsätter dock en svensk medfinansiering. Kostnaderna för skattebetalarna blir därmed beroende av vilken ambitionsnivå Sverige väljer att lägga sig på. Dessa frågor kommer att behandlas i kommande propositioner eller redovisas i det sammanhanget.
Fru talman! Jag vill börja med att gratulera jordbruksministern till utnämningen. Jag vill också passa på att till jordbruksministern överlämna en broschyr, den broschyr som är orsak till min fråga. Jag vill också lämna den till fru talmannen, eftersom jag precis har fått den i min hand. Den här broschyren har varit föremål för många frågor under eftermiddagen, och det kommer ytterligare frågor. Min fråga gäller sidan 3 i broschyren, där det om jordbruk och fiske står: Svenskt jordbruk kommer att stödas på minst samma nivå som i dag också i norra Sverige. Produktionen kan därmed också fortsätta på oförändrad nivå. Jag delar den kritik som andra EU-motståndare här i riksdagen tidigare har framfört mot den här broschyren, nämligen att den är alltför glättad. Min fråga är: Vad händer med skattepengarna om jordbruket kommer att stödas på samma sätt som i dag också i norra Sverige och man där kan fortsätta att hålla produktionen på oförändrad nivå? Jag tycker naturligtvis att jordbruksministerns svar inte är tillfredsställande. Om det går så illa den 13 november att vi blir medlemmar i EU, om svenska folket röstar ja, kommer det att bli fråga om kostnader på ca 20 miljarder - enligt vissa beräkningar kommer det att handla om ytterligare kostnader av samma omfattning. Det är alltså mycket pengar. Bönderna har under fem år fått 14 miljarder i omställningsbidrag för att ställa om jordbruket och minska överskottet. OECD har beräknat att detta, med djurbidrag och annat som kanske inte ingick i omställningen, har kostat ytterligare. De svenska bönderna kommer alltså att få väldigt mycket pengar. En del av det som vi kommer att få tillbaka vid ett medlemskap är ju att bönderna skall få del av EU:s jordbruksstöd. Jag vill veta om de miljarder som bönderna får tillbaka från EU ingår i det stöd som kommer att bli aktuellt för böndernas del. Hur stor del kommer de svenska skattebetalarna därutöver att behöva stå för?
Fru talman! Jordbruket och EU är ju något komplicerat, och hur det skall bli är ju inte färdigt än. Vi avser att före folkomröstningen lägga fram sådana preciseringar att det står klart för riksdagens ledamöter, och därmed förhoppningsvis också för allmänheten, vad som gäller. Av medlemsavgiften, på sikt 20 miljarder, kommer drygt en fjärdedel att gå tillbaka till bönderna. Det gäller inte alla bönder, utan bara dem som får del av arealstöd och djurbidrag. Därutöver kan man få programbidrag. Jag antar att det är dessa bidrag som Lena Klevenås menar, eftersom det är de som i varierande grad skall medfinansieras av svenska skattepengar. I vilken mån vi kommer att ha råd att ta emot de här pengarna är just den fråga som vi sitter och diskuterar nu. De skattepengar som i så fall skulle medfinansiera de pengar som svenska bönder får av EU, måste ju vägas mot andra angelägna behov i Sverige, såsom kommunbidrag och därmed barnomsorg och sjukvård, infrastrukturutbyggnad, polisverksamhet och andra verksamheter som vi använder våra skattepengar till. Vi har tidigt uttalat ett löfte om att svenskt jordbruk kommer att stödas på minst samma nivå som i dag också i norra Sverige, dvs. ungefär samma sak som nu uttrycks i den här broschyren. Norra Sverige är prioriterat i det avseendet. Så oavsett vad vi gör i övrigt med de pengar som vi har möjlighet att ta emot extra och som innebär svensk medfinansiering, kommer norra Sverige att bli tillgodosett.
Fru talman! Det är bra att Margareta Winberg klargör en del saker, men jag tycker ändå inte att det är tydligt. Jordbrukspolitik är ju oerhört komplicerat, det har jag lärt mig efter tre år som suppleant i jordbruksutskottet. Jag har en känsla av att det stöd som vi inte är så angelägna om att få, det får vi automatiskt från EU, medan vi måste vara med och medfinansiera den del av stödet som vi skulle behöva, som vi verkligen vill ha och som vi behöver för att gynna det jordbruk som är miljövänligt och ekologiskt och som bedrivs i norra Sverige, i skogs och mellanbygder där den biologiska mångfalden skall värnas. Min kritik mot den här broschyren är att den ger en väldigt glättad bild, att den ger intryck av att EU stöder det som vi i själva verket via skattepengar måste fortsätta att stöda. Mycket av den här kritiken finns med i den motion som vi väcker i dag. Vi säger där att den borgerliga regeringens proposition tillmötesgår snäva sektorsintressen på bekostnad av skattebetalare. Jag tycker därför att det verkligen är berättigat att fråga i hur hög grad vi kommer att fördela om kostnaderna mellan skattebetalarna, konsumenterna och bönderna.
Fru talman! Jag delar Lena Klevenås uppfattning att det system som vi går in i om det blir ja i folkomröstningen kommer att bli byråkratiskt, miljömässigt dåligt och väldigt kostsamt.

Det förslaget innebär att man i stället för att ha elva områdesklasser för arealstöd minskar antalet. Det innebär nämligen att man skjuter pengarna från södra Sverige och uppåt i landet, och det i sin tur medför dels en minskning av kapitaliseringseffekterna på gårdsnivå, dels en minskning av behovet av medfinansiering i Mellansverige.
Fru talman! Jag vill ta upp ytterligare en sak när det gäller just kapitaliseringseffekterna, dvs. att gårdar blir mer värda genom ett EU-medlemskap, nämligen följderna av att vi skall införa personnummer på kor och ett system med mjölkkvoter. I en artikel i en av morgontidningarna står det att korna snart kommer att vara guld värda, eftersom korna i EU är en handelsvara som gör bönderna hundratusentals kronor rikare. Det här är ju bekymmersamt om det leder till att det inte sker någon effektivisering i jordbruket därför att de yngre bönderna inte kommer att ha råd att köpa dessa mjölkkvoterna - det blir alltså dyrare att köpa rätten att mjölka kon än att köpa själva kon, och det blir inte bara dubbelt så dyrt, utan kanske fyra fem gånger så dyrt. Efter vad jag förstår kommer det här kanske att gynna de äldre jordbrukare som tänker sluta. Jag skulle vilja höra jordbruksministerns synpunkter på hur man skall komma till rätta med det här problemet med mjölkkvoterna och den stigande kapitaliseringen som blir följden.
Fru talman! Det här systemet kommer att medföra en handel med kvoter, och oavsett åsikt i själva sakfrågan - ja eller nej till EU - tycks alla anse att systemet är ganska förfärligt. Den här handeln kan ske på olika sätt. Den förra regeringen föreslog att det skulle vara en fri handel, dvs. att man skulle handla med de överblivna kvoterna på den öppna marknaden. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tycker att man skall undersöka ett annat system, att man skall titta på det system som har funnits i Danmark, nämligen att priserna på kvoterna fastställs administrativt. Det har i sin tur nackdelar. Det blir ju mycket byråkrati omkring detta. Men det kan möjligen hålla priserna nere och något lindra de effekter som Lena Klevenås talar om. Dessa effekter är naturligtvis inte bra. Om det blir ja i folkomröstningen får jag, med de fyra röster som jag kommer att besitta i ministerrådet, försöka att förändra det här systemet.
Fru talman! Jag hade önskat att vi i förhandlingarna hade kunnat begära att få använda EU:s jordbruksstöd mer fritt på det sätt som vi skulle vilja, nämligen att stödja bönder i norra Sverige på bekostnad av dem i södra Sverige, animalieproducenter på bekostnad av spannmålsproducenter samt gynna skogs och mellanbygder. Men om vi blir medlemmar är vi ju bundna av EU:s subventionssystem. Det är mycket byråkratiserat och krångligt och gynnar den konventionella odlingen i alldeles för hög grad. Om vi blir medlemmar hoppas jag verkligen att jordbruksministern kan se till att det jordbruk som vi behöver ha, nämligen det i hela Sverige, det i norra Sverige och det ekologiska, verkligen får en möjlighet att överleva.

Fru talman! Lennart Beijer har frågat mig vilka åtgärder som kommer att vidtas för att ge de svenska varven samma villkor som varven i övriga delar av världen. För att uppnå internationell konkurrensneutralitet inom varvsnäringen har Sverige aktivt medverkat i förhandlingar inom OECD. Dessa förhandlingar resulterade den 17 juli 1994 i en överenskommelse mellan Japan, Sydkorea, USA, EU, Finland, Norge och Sverige. Överenskommelsen innebär i princip att allt statligt stöd till varvsnäringen slopas fr.o.m. den 1 januari 1996. Detta betyder att konkurrensneutrala villkor uppnås på det internationella planet. Jag räknar med att överenskommelsen kommer att undertecknas i början av december 1994. Vidare har ett underlag avseende de svenska varvens och deras underleverantörers konkurrenssituation tagits fram av Närings och teknikutvecklingsverket, dvs. NUTEK. Verket överlämnade en slutrapport till regeringen den 30 Beredningen av varvsfrågan i dess helhet pågår för närvarande inom regeringskansliet. Regeringen kommer senare att redovisa vilka övriga åtgärder som eventuellt kommer att vidtas med anledning av riksdagsbeslutet.
Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Bakgrunden till frågan är att de svenska varven för närvarande arbetar i en omöjlig konkurrenssituation. Att i dag lägga en order hos de svenska varven innebär en ökad kostnad på ca 10 % i förhållande till att lägga den hos varv i andra delar av världen. Enligt näringsministern kommer övriga världen att ha kvar stödet till varvsnäringen under åtminstone 1995. Detta kommer naturligtvis att sätta de svenska varven under mycket hård press. Det blir kanske t.o.m. en omöjligt press. Bl.a. kommer vissa fartygsbeställningar att tidigareläggas. Det kommer naturligtvis att drabba de svenska varven efter den 1 januari 1996. Har näringsministern beaktat dessa problem?
Fru talman! Jag är medveten om det som Lennart Beijer berättar om. Som jag nämnde i mitt svar bereder regeringskansliet den här frågan med utgångspunkt från en riksdagsbeställning. Vi hyser all respekt för riksdagen och tar den beställningen på allvar. Jag är medveten om att svenska varv har vissa svårigheter mot bakgrund av den situation som råder. Dessa svårigheter har ju funnits under ganska lång tid och är av relativt olika slag. Men jag vet att det finns särskilda problem. Den tid som hinner gå fram till den 1 januari 1996 kan vara bekymmersam. Men det är ju dessutom så att den omständigheten att kronan har sjunkit så pass mycket - man kan naturligtvis ha delade meningar om betydelsen av det - innebär att de svenska varven får en viss konkurrensfördel.
Fru talman! Det finns också en annan sak som är intressant i frågan och som jag måste påpeka. Under valrörelsen i somras lovade statsminister Ingvar Carlsson de fackliga organisationerna att snabba åtgärder skulle vidtas under hösten åtminstone när det gäller varvet i Oskarshamn. Därför vore det intressant att veta när vi kan förvänta oss dessa ytterligare åtgärder. Kan vi förvänta oss ett regeringsbeslut före nyår?
Fru talman! Jag känner till den korrespondens som har ägt rum under valrörelsen angående varvet i Oskarshamn. Jag har också, om än förhållandevis översiktligt, tagit del av de speciella problem som gäller just Oskarshamn. Vår ambition är att ta fatt i denna fråga, liksom i väldigt många andra mycket angelägna frågor, så snart vi någonsin kan. Men jag tror inte att jag här och nu vill ge någon exakt tidsangivelse.
Fru talman! Jag utgår ifrån att det som näringsministern säger i slutet av svaret innebär att någonting kommer att hända inför 1995, även om datum inte kan bestämmas.

Fru talman! Leo Persson har frågat mig om ett EU-medlemskap kommer att förbättra konsumentsäkerheten för t.ex. allergiker i fråga om sammansatta livsmedels innehållsförteckning. Svaret är nej. Sverige har redan anpassat reglerna om märkning av livsmedel till EU:s regler som följd av EES-avtalet. Ett svenskt medlemskap kommer inte att innebära någon ytterligare förändring på just detta område.
I en informationsskrift, med titeln "Inför folkomröstningen den 13 november 94" som enligt uppgift skall sändas ut till svenska folket, utarbetad av Utrikesdepartementet finns ett avsnitt som berör livsmedelskontroll m.m. Kommer ett EU-medlemskap att förbättra konsumentsäkerheten för t.ex. allergiker vad avser sammansatta livsmedels innehållsförteckning?
Fru talman! Jag vill tacka civilministern för svaret. Skall jag förstå civilministern så att det blir helt omöjligt att göra något för att allergikerna skall kunna välja det livsmedel som är bäst för dem? Går det inte ens att återinföra varudeklaration på svenska s.k. sammansatta livsmedel? Det måste väl ändå finnas en metod att hjälpa den här gruppen?
Fru talman! Det finns i stort sett ingen skillnad mellan EU:s regler och Sveriges regler när det gäller innehållsdeklarationer av livsmedelsingredienser. Det som finns i störst mängd står först. Sedan redovisas andra ingredienser i fallande skala. Problemet är just det som Leo Persson tar upp, nämligen de sammansatta ingredienserna, t.ex. korven i pizzan och sylten i fruktyoghurten. Om den sammansatta ingrediensen utgör mindre än 25 % av varans totala innehåll behöver den inte innehållsdeklareras. Detta är en klar försämring för bl.a. allergiker. Allergiframkallande ämnen som mjölk, ägg och nötter behöver alltså inte längre alltid deklareras när de ingår i sammansatta ingredienser. Det här problemet fick vi tyvärr redan med EES avtalet. Detta betyder att svenska myndigheter redan har börjat agera i saken. Livsmedelsverket har följaktligen rekommenderat svenska tillverkare att även i fortsättningen deklarera innehållet i sammansatta ingredienser. Jag utgår ifrån att företagen kommer att följa den här rekommendationen. Jag kommer själv att mycket noga följa hur företagen agerar.
Fru talman! Det låter lovvärt, men kan man inte på något sätt påverka EU att inse vikten av vår svenska grundsyn på varudeklaration på livsmedel? Hur skall man kunna påverka EU rent praktiskt?
Fru talman! Jag är inte alltför optimistisk när det gäller min och regeringens förmåga att påverka EU på den här punkten. Men jag skall självfallet försöka att driva allergikernas självklara rätt till innehållsdeklaration även av sammansatta ingredienser så långt som möjligt. Jag kan också nämna att den regel om 25 % som EU har, och som vi har övertagit, bygger på en rekommendation från FN:s standardiseringsprogram för livsmedel. Jag vet att Livsmedelsverket försöker verka för en ändring av denna rekommendation. Men sådant kan ju ta väldigt lång tid.
Fru talman! Jag förstår att det här är bekymmersamt. Men vi har ju en strategi i vårt land, nämligen att verka för en ökning av ekologiskt odlade produkter. Hur skall då konsumenterna kunna se vad som gäller i framtiden? Det blir ju svårare att se om de framställda produkterna är ekologiskt odlade, framför allt om de är sammansatta. Det brukar finnas olika slags miljömärkning - det finns ju ett virrvarr av miljömärkningssystem. Jag har inte riktigt förstått om man inom EU är enig om på vilket sätt miljömärkning och konsumentupplysning skall hanteras i framtiden när det gäller de här olika produkterna.
Fru talman! Till miljömärkningsfrågan måste jag nog be att få återkomma. Men jag tror att Leo Perssons bild är riktig - att det råder stora oklarheter på den här punkten. Den stora skillnaden, om vi talar om EES och lever vidare med ett EES-avtal eller om det blev ett svenskt ja till EU-medlemskap, handlar ändå om att gränskontrollerna försvinner. Det betyder att kontrollen av livsmedel som förs in i landet i större utsträckning än som i dag är fallet måste bygga på den livsmedelskontroll som görs i det land som vi importerar livsmedlen från. Många av de andra problemen har vi redan med EES-avtalet. Därför är det naturligtvis en kolossalt viktig uppgift för den här regeringen att - hur det än går i folkomröstningen - agera i den här sakfrågan.
Fru talman! Är det inte på det sättet, civilministern, att EES-avtalet i alla fall är ett avtal som man kan förhandla om på vissa punkter? Hur blir det om vi går in i EU? Kan man då förhandla om de här regelverken på samma sätt?
Fru talman! Våra påverkansmöjligheter är, enligt min mening, begränsade vare sig vi har ett EES-avtal eller vi är medlemmar i EU. Självfallet skall jag som konsumentminister försöka utnyttja varje möjlighet som gives för att allergiker inte skall behöva oroa sig över vad de äter.

Herr talman! Agne Hansson har frågat statsrådet Jörgen Andersson om han är beredd att medverka till att den kooperativa hyresrätten ges en fortsättning på den svenska bostadsmarknaden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. År 1990 tillkallade regeringen en kommitté för att utvärdera den pågående försöksverksamheten med kooperativ hyresrätt . Kommittén skulle med ledning av utvärderingen lämna förslag till den lagstiftning som behövs för en permanentning av försöksverksamheten. Efter regeringsskiftet 1991 1992 93:1). Försökslagen har därefter förlängts ytterligare två gånger med hänvisning till att frågan om införandet av en permanent lagstiftning bereddes inom Jag avser att ta initiativ till att en utvärdering av försöksverksamheten inleds på nytt. Först när jag har sett resultatet av utvärderingen är jag beredd att ta ställning till frågan om upplåtelseformen bör permanentas. I avvaktan på detta kommer jag att föreslå regeringen att begära att riksdagen förlänger försökslagens giltighetstid.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Frågan har ställts inte minst mot bakgrund av att tiden för försöksverksamheten går ut den 1 januari nästa år. Man avbryter inte försöksverksamheten med den kooperativa hyresrätten, och så långt är det positivt. Jag anser nämligen att det här är en väldigt viktig boendeform som är omtyckt av många. Som sägs i svaret har det varit många turer fram och tillbaka. Många har tvekat. Jag vill fråga justitieministern varför hon nu är tveksam till att fatta ett beslut om att gå till riksdagen med förslag om en permanentning. Vi har ju den här försöksverksamheten sedan 1986. Det visar väl ändå att det här är en hållbar boendeform som många vill ha. Inom vilken tidsrymd kan vi räkna med att det kommer ett förslag till riksdagen om en permanentning?
Herr talman! Jag har inte ändrat uppfattning sedan 1990, då jag ansåg att det behövdes en utvärdering för att få veta hur en permanentning skulle gå till. Det är därför som jag nu skall se till att detta blir utvärderat. Jag räknar med att en utvärdering kan skötas av Boverket och att det kan göras ganska snabbt. Sedan finns det möjligheter att inom Justitiedepartementet bereda ärendet vidare.
Herr talman! I och för sig är detta bra. Men jag har fortfarande svårt att förstå vad mera en försöksverksamhet kan ge efter den här tiden. Kan man räkna med att få ett förslag om en permanentning? Eller är det här, som det har varit under alla år, ett försök att komma runt så att säga - att verkligen etablera nämnda boendeform på den svenska bostadsmarknaden? Jag hoppas att det inte är så.
Herr talman! Vad är det för mening med att ha en försöksverksamhet om man inte är beredd att sedan utvärdera hur den varit, för att därefter ta ställning till en permanentning? Hade man inte velat ha det upplägget från början, hade man kunnat åstadkomma en permanent lagstiftning. Det ansåg vi alltså inte vara riktigt. Jag tror att alla som stödde den här boendeformen delade den uppfattningen.
Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning i den delen. Vi i Centerpartiet medverkade ju hela tiden för att den här boendeformen skulle komma till som försöksverksamhet. Jag och mitt parti är inte helt oskyldiga till att turerna här har varit som de varit och som de beskrivs i frågan. Därför är vi från vårt håll otåliga och även intresserade av att få en permanentning så fort som möjligt. Jag hoppas att justitieministern inte helt så att säga spolar den tanken.

Herr talman! Håkan Strömberg har frågat kommunikationsministern om hon är beredd att snabbt införa en lag om obligatorisk ansvarsförsäkring för sjöfart. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det ankommer på mig att besvara frågan. Låt mig först säga följande. Jag ser det som mycket angeläget att den som har skadats vid en sjöolycka verkligen får ut den ersättning som han eller hon har rätt till. När en person skadas svårt eller t.o.m. omkommer kan en ekonomisk ersättning visserligen inte uppväga den skada som har drabbat den skadelidande och de anhöriga. Detta gör dock inte ersättningen mindre viktig, och ersättningen kan i vart fall lindra de ekonomiska skadeverkningarna av olyckan. Svensk rätt innehåller inte något generellt krav på ansvarsförsäkring vid sjöfart. Läget är detsamma i flertalet sjöfartsnationer. Att svensk rätt saknar generella krav på en ansvarsförsäkring vid sjöfart beror naturligtvis inte på att frågan i något avseende skulle vara mindre betydelsefull. Skälet synes i stället vara att det inte har påvisats något praktiskt behov av enlagreglering på den yrkesmässiga sjöfartens område, t.ex. när det gäller stora passagerarfärjor. Det förhåller sig nämligen så, att de svenska rederierna praktiskt taget alltid tecknar ansvarsförsäkringar frivilligt. Den som har skadats vid en färjeolycka får därför regelmässigt ut den ersättning som han eller hon har rätt till enligt sjölagen. Jag vill dock nämna att fartygsägarens ansvar är begränsat till vissa belopp. Detta följer av internationella konventioner. Sverige arbetar nu aktivt på det internationella planet för att få till stånd en kraftig höjning av dessa begränsningsbelopp. Och i det sammanhanget har också frågan om en obligatorisk ansvarsförsäkring kommit upp. Eftersom sjöfarten till den klart övervägande delen består av internationell trafik är det i högsta grad angeläget att man försöker uppnå breda internationella lösningar. Enligt min mening finns det anledning att något avvakta den internationella utvecklingen innan man överväger en nationell särlösning för svensk del. Jag vill därför inte ställa någon omedelbar lagstiftning i utsikt, men jag kan försäkra Håkan Strömberg om att frågan inte kommer att glömmas bort.
Herr talman! I hägnet av den fruktansvärda olycka som hände med färjan Estonia har en rad brister i sjösäkerheten uppdagats. Det gäller kontrollrutiner och säkerhetsåtgärder som måste vidtas för att minimera risken för olycksfall eller tillbud. Det har också framkommit att ansvarsförsäkring som reglerar skador om olyckor skulle inträffa inte är obligatorisk vid färd med båt. Det är häpnadsväckande att moped enligt trafikförordningen inte får framföras i trafik utan att fordonet har ansvarsförsäkring. Men för stora lastfartyg och passagerarfärjor som tar tusentals passagerare finns det inte någon tvingande lag om en ansvarsförsäkring. Enligt min mening är det lika illa med hela fritidsbåtssektorn, som står utanför en obligatorisk ansvarsförsäkring. Från socialdemokratiskt håll har vi krävt att obligatoriska båtregister skall återinföras. Här har vi ytterligare ett skäl till ett återinförande av register, och då med bestämmelser om att båtar som omfattas av register enligt lag också blir ansvarsförsäkrade. Av svaret framgår att justitieministern inte är beredd att omedelbart stifta en lag. Det beklagar jag. Olyckor kan ju inträffa under tiden. Framför allt är det, tycker jag, inom fritidsbåtssektorn som den stora olycksrisken finns. Ägaren har kanske inte ekonomiska möjligheter till gottgörelse om båten inte är försäkrad.
Herr talman! Det svar som jag lämnat tar sikte på den internationella sjötrafiken. Frågan om fritidsbåtar och deras försäkring tycker jag att vi får återkomma till i något annat sammanhang.

Herr talman! Elver Jonsson har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att införa promillegränser för att bekämpa sjöfylleri. Frågan om promilleregler skall införas för sjötrafikens och sjöfartens del har aktualiserats vid flera tillfällen under årens lopp. Det skäl som främst anförts mot att införa sådana regler har varit de särpräglade och mycket varierande förhållanden som råder inom sjötrafiken. Betydande svårigheter finns när det gäller att i lagstiftningen särskilja de situationer där promilleregler kan vara påkallade från situationer där något sådant behov inte finns. Sjölagens bestämmelser omfattar ju, som bekant, inte enbart den som framför ett fartyg utan även den som i övrigt fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss. Vidare omfattas all trafik på sjön, från segelbrädor och kanoter till oceangående fartyg av olika slag. Det är enligt min mening viktigt att inskärpa kraven på såväl nykterhet som ett hänsynsfullt beteende i övrigt till sjöss. På mitt förslag ändrades också straffbestämmelserna om sjönykterhetsbrott den 1 juli 1991. Ändringarna innebar en skärpt syn på onykterhet till sjöss. Bl.a. delades sjöfylleribrottet in i två grader, sjöfylleri och grovt sjöfylleri. Ett av syftena med lagändringen var att det skulle komma tydligare till uttryck att vissa gärningar borde bedömas strängare. Samtidigt innebar ändringarna att det gavs utrymme för att göra en mera nyanserad bedömning i påföljdsfrågan med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Förra året uttalade den dåvarande regeringen i propositionen Grovt rattfylleri m.m. bl.a. att effekterna av 1991 års ändringar ännu inte klarlagts och att man därför borde avvakta med att införa nya regler på området. I stället gav regeringen Brottsförebyggande rådet i uppdrag att utvärdera 1991 års ändringar på sjöfyllerilagstiftningens område. Man uttalade samtidigt att när underlaget föreligger får frågan om ytterligare skärpningar - t.ex. i form av promilleregler - tas upp på nytt. Vid riksdagsbehandlingen av propositionen hade utskottet inte någon erinran mot detta. BRÅ skall slutredovisa sitt uppdrag senast den 1 februari 1995. Innan detta underlag föreligger är jag inte beredd att ta ställning i frågan om promilleregler skall införas i bestämmelserna i sjölagen.